Fru talman! De låg och medelinkomsttagare som finns utanför det här huset och här på läktaren fick inte mycket till svar av Inger Lundberg i den skruvstädssituation som många av dem befinner sig i. De har hamnat i ett bidragsberoende med er politik och har svårt att ta sig ur det, om man inte gör någonting radikalt genom att sänka skatterna i kombination med sänkta bidrag som gör att de får bestämma över sin egen livssituation på ett betydligt bättre sätt. Det är rätt så anmärkningsvärt att Inger Lundberg förordar höjda skatter. När man inte kan betala dem får man betala dem med utökade bidrag. Den aktuella kvinna som uppvaktade skatteutskottet vill inte söka något bostadsbidrag. Hon vill klara sig på sin pension. Men hon vill inte ha en orimlig skatt som hon inte kan betala. Det var det som var ärendet. Hon var medveten om sin situation. Jag försöker inte skrämma upp människor runt omkring. Hon representerar sig själv och andra i den allvarliga situationen att de inte kan klara sig på sin lön eller pension beroende på de höga skatter som ni har drivit upp under de år ni varit i regeringsställning. Inger Lundberg talade inte heller om hur man skall bemästra arbetslösheten - inte någon analys, inte reflexion vad dessa skattehöjningar på 80 miljarder har gjort när det gäller den ökande arbetslösheten. Ni har misslyckats med att få ned arbetslösheten. Den har stigit och stiger fortfarande. Inger Ohlsson, ordförande i TCO, har sagt att vi måste sänka skatterna på arbete för att få ned arbetslösheten. Kjell-Olof Feldt har i ett uttalande i dag sagt att det är uteslutet att regeringens mål om en halverad arbetslöshet till år 2000 skall kunna nås när tillväxten är så låg. Hör, Inger Lundberg, vad effekterna är av er politik!
Fru talman! Jag är väl medveten om att den kvinna som uppvaktade oss är angelägen om att vi sänker fastighetsskatterna och att hon ser fastighetsskatten som ett problem för skärgården. Vad jag däremot vänder mig emot var att K-G Svenson inte uppriktigt och ärligt kan se att effekterna av fastighetsskatten lindras för många av pensionärerna med låga inkomster av bostadstillägget till pensionärer, något som ni skjuter framför er. Detta bör också finnas med i debatten. Ni skjuter ofta låginkomsttagarnas situation framför er. Det gör ni när ni diskuterar den allmänna skattepolitiken. Men egentligen handlar det om höginkomsttagarna. Jag läser i er reservation om vilka skatter ni verkligen tycker är allvarliga. Särskilt allvarlig är den s.k. värnskatten som inneburit att ökad kunskap och större kompetens lönar sig mindre. Tillsammans med den kraftiga höjningen av egenavgiften är marginalskatten för en stor del av de heltidsarbetande ungefär 60 % i stället för 50 %. Ni betonar bland alla skatter på arbetskraften - egenavgifter etc. - som speciellt allvarlig den som träffar höginkomsttagarna. Det säger rätt mycket om att intresset minsann inte ljuger när det gäller Moderaterna.
Fru talman! Hela vår partimotion präglas av en fokusering på låg och medelinkomsttagarna. Vi menar att man måste sänka skatterna för den kategorin, som i dag har blivit så bidragsberoende genom er politik. En stor del av vår inriktning i skattepolitiken handlar om detta. Det är framför allt sänkta egenavgifter, sänkt kommunalskatt, icke-höjda elavgifter som påverkar konsumtionen i väldigt hög grad genom er politik. Det är kolossalt viktigt för alla människor att kunna forma sin egen livstillvaro och kunna leva på sin lön när skatten är avdragen. Det är en väsentlig del i varje människas liv att kunna stå på egna ben och svara för de egna besluten utan att vara beroende av politiker för sin levnad. Det är en viktig utgångspunkt när det gäller inriktningen i vår ekonomiska politik. Beträffande fastighetsskatten driver Inger Lundberg stenhårt att det är marknadsvärdet som skall vara basen. Små tekniska förändringar kan göras - det är innebörden i er hemställan till regeringen. De människor som i dag drabbas av höga fastighetsskatter har inget hopp hos socialdemokrater och centerpartister. Ni vill fortfarande ha det höga skatteuttaget - ingen förändring. Markeringen från Inger Lindbergs sida när det gäller marknadsvärdet är helt häpnadsväckande i det här avseendet med tanke på de uppvaktningar som vi haft och den information som kom från bostadsutskottets företrädare Lennart Nilsson och skatteutskottets Anita Johansson. Jag kan förstå att Anita Johansson inte står bakom betänkandet med tanke på att det var hökarna i partiet, Inger Lundberg och Co. som vann kampen om fastighetsskatten som innebär bibehållandet av den höga skattenivån.
Fru talman! Vi för en gemensam diskussion om fastighetsskatten och en allvarlig diskussion om de komplikationer som den är förenad med. Däremot har vi inte några 5 miljarder att kasta ut på sänkningar som i första hand kommer dem som har mycket goda inkomster och förmögenheter till del. Karl-Gösta Svenson bryr sig däremot inte om de villaägare som har ganska höga räntekostnader. Ni vill sänka värdet av ränteavdragen bara för att kapitalägarna skall få lägre kapitalskatt. Ni talar väldigt mycket om löntagarna ute i kommunerna, men ni plockar bort 8 miljoner från kommunerna, över 30 000 jobb. Jag kan försäkra, Karl-Gösta Svenson, att de som har det jobbigt ute i vårt land inte vill annat ha än ett jobb. Det är förödande om ni föröder den kommunala arbetsmarknaden och gör skattesänkningar som inte i första hand kommer jobbarna till del, utan den som redan har det bra. Det gjorde ni tidigare. Det misslyckades under era år på tidiga 90-talet. En sådan politik skulle misslyckas i dag.
Fru talman! Inger Lundberg kallade det för billig retorik när jag talade om ölskatt och fastighetsskatt. Jag kan försäkra Inger Lundberg att det inte är fråga om någon billig retorik från min sida. Det är fråga om ett konkret förslag. Även oppositionspartierna måste ha rätt att i slutändan jämka samman ett förslag utan att det skall behöva kallas för billig retorik när man på ett rimligt sätt försöker mildra en orimlig situation. Jag undrar fortfarande varför det är viktigare i det läge vi nu har att sänka ölskatten än att sänka fastighetsskatten för de värst utsatta. Sedan vill jag ta upp frequent flyer-rabatten. Det orimliga med den är givetvis att den finns. Men det är inte ett beslut som vi råder över. Det vi råder över är skatteplikt och kontrolluppgiftsskyldighet. Inger Lundberg smeker fördomar medhårs när hon låter antyda att vi i riksdagen utnyttjar dessa rabatter. Det är förbjudet för statstjänstemän och dit hör riksdagsledamöter i det här fallet. Problemet är det däremot för dem det är tillåtet, nämligen de som jobbar inom det privata, så till vida att deras arbetsgivare inte kan kontrollera om de tar ut dem eller inte, men det är ändå arbetsgivaren som är uppgiftsskyldig. Det är det vi vänder oss emot och tycker är fel. Det är även i relativt små företag så att arbetsgivaren inte kan ha kontrollen över när man har tjänat ihop det osv. Då menar vi att det dessutom är svårt att få förståelse för regelverket totalt sett om man ser framför sig regler som inte är praktiskt genomförbara och hållbara. Jag skulle till sist vilja poängtera ytterligare en felaktighet i Inger Lundbergs anförande. Hon sade att Anne Wibble 1994 inte trodde att Sverige skulle klara av statsfinanserna. Det är helt fel. Anne Wibble och vi i Folkpartiet trodde inte att Socialdemokraterna skulle klara det, och det är en helt annan sak. Ni har visat att ni har fått ihop budgeten, men vi tycker att ni har gjort det på fel sätt genom att svika en del löften, vilket ökar politikerföraktet, och genomför annat som ökar arbetslösheten.
Fru talman! Jag trodde inte att Anne Wibble över huvud taget trodde något om sig själv när det gällde möjligheterna att klara ut statsfinanserna, eftersom det misslyckades så kapitalt på den borgerliga tiden. Vi såg i alla fall inte någon bild eller analys som visade att vi skulle kunna gå mot en stabil ekonomi med en borgerlig regering. En privat arbetsgivare kan precis som staten har gjort besluta att frequent flyer-rabatterna skall gå till företaget. Det är naturligtvis en klok och vettig modell. Vill hon eller han av något personalpolitiskt skäl att de skall rikta sig direkt till de anställda, då får man bygga upp ett system. Men det kan inte vara skattebetalarnas och statens sak att göra särskilda skatteundantag för den typen av privatresor. Det är icke rimligt, Karin Pilsäter. Jag är förvånad över att Folkpartiet och Kristdemokraterna har ställt upp på det moderata förslaget. Sedan över till detta med ölskatt och fastighetsskatt. Förslaget är finansierat. Starkölsskattesänkningen är finansierad genom höjningar av skatten på folköl och tobak. Vi befarar att minskningen av ölförsäljningen kommer att vara fortsatt dramatisk. Då får vi inte detta skatteutrymme, om vi inte genomför skattesänkningar. Det är ett oerhört äventyrligt finansieringsförslag som Karin Pilsäter har. Dessutom är Karin Pilsäter väl medveten om att den 1 januari 1998 måste vi anpassa våra ölskatter till EU:s proportionella ölbeskattning.
Fru talman! Precis som Inger Lundberg sade gäller detta en ettårsfråga, och det gör det även beträffande fastighetsskatten. Vi har i såväl skatteutskottet som finansutskottet varit överens om att det skall göras en översyn från den 1 januari 1998 som skall gälla fastighetsskatten. Dessa två problem bör man försöka lösa i ett sammanhang. I grunden handlar det för Folkpartiet inte om att ställa ölskatt mot fastighetsskatt, utan det är ett sätt att lösa problemet i slutändan av behandlingen. Vi tar ställning till hela budgeten. Det är orimligt att säga att den och den skattesänkningen är finansierad med den och den skattehöjningen, men om vi nu skall gå in på det anser vi från Folkpartiet att det är ganska orimligt att genomföra en sänkning av förmånsbilsbeskattningen och låta den finansieras av vanliga medelinkomsttagare - och även höginkomsttagare - som inte har någon bil eller som betalar sin bil själva. Det är orimligt att lärare och andra skall betala för att en grupp högavlönade män skall få sänkt förmånsbilsbeskattning. Nu är Inger Lundberg med i överbeskattningsresonemanget, vilket är ett fascinerande sätt att se på det hela. Det är aldrig någon annan skatt som är för hög i förhållande till vad som är rimligt. Skillnaden mellan förmånsbilsbeskattning och andra skatter är att den är frivillig. Den som tycker att det är för dyrt att ha förmånsbil kan lösa sin bilfråga på något annat sätt. Jag tror att detta inte alls handlar om att man plötsligt har gripits av en insikt om att skattesatserna är för höga. Vad hade ni gjort om inte detta med rörliga beskattningen hade varit uppe på tapeten i samband med det här? Hade ni då genomfört sänkningen lösryckt? Jag tror inte det. Detta är nog en eftergift åt de oerhört starka lobbygrupper som har arbetat för att få till stånd en sänkning av förmånsbilsbeskattningen så att fler skall skaffa förmånsbil och att fler skall köpa de bilar som gör att människor får jobb på just de fabrikerna. Men det kommer i stället att leda till att andra människors jobb slås ut, så jag tror att ni gör en dålig affär. Fru talman! Sammanfattningsvis vill jag säga till Inger Lundberg att vi från Folkpartiet hade en Nathalieplan. Den har socialdemokraterna till stora delar genomfört efter valet. Det var ganska bra. Men det räcker inte. Skall vi få framtidstro och optimism igen då behöver vi också ett skattesystem som uppmuntrar människor att starta och genomföra det som de tror på.
Fru talman! Folkpartiet deltog tillsammans med socialdemokraterna i genomförandet av skattereformen. En grundläggande princip var att de förmåner som en arbetsgivare erbjöd en anställd skulle beskattas till sitt rätta värde, vare sig mer eller mindre. Det är den principen som vi har följt.
Fru talman! Den utredning som skall tillsättas och som skall utvärdera fastighetsskatten skall alltså se på hur man kan stärka lekmannainflytandet i taxeringsförfarandet. Det är inte särskilt vasst. Det finns också andra faktorer som har påverkat situationen. Vi vet att det har slagit fel och orsaken till det. Däremot sades det med all önskvärd tydlighet i skatteutskottet att marknadsvärdet fortfarande är det som skall ligga till grund. Anser då Inger Lundberg att utredningen kan komma fram till någonting vettigt för att lösa de problem som har uppkommit i samband med fastighetstaxeringen? Det är inte bara räntan som har förändrat situationen när det gäller förmånsbilsbeskattningen. Man utgår från 1 600 mils körning. Men det har gjorts en tydlig resvaneundersökning som pekar på att den genomsnittliga körsträckan för förmånsbilar är 2 300 mil. Om man kunde komma till rätta med den skillnaden skulle man kunna plocka in den miljarden igen. Det har ingenting med räntan att göra. Dessutom ligger marginalkostnaden per körd mil på ca 5 kr. Jag anser att marginalkostnaden - som betalas av arbetsgivaren - för bensin till varje körd mil med förmånsbil skall vara densamma som när en privat bilägare själv får köpa bensinen. Hur tänker ni göra med värnskatten? Och hur tänker ni göra med sjuklöneperioden? Jag återkommer i nästa replik till skattelättnader för små och medelstora företag.
Fru talman! Per Rosengren utgår ifrån att man skall köra precis lika många mil med tjänstebil om man har marginalkostnad för bilen eller om man inte har det. När vi nu förändrar systemet i mer miljövänlig riktning är ju ett av syftena att man skall påverka den privata bilkörningen, inte att haussa upp höga milantal. När det gäller värnskatten kan Per Rosengren läsa i budgetpropositionen. Vi föreslår värnskatt för 1997 och 1998. Det socialdemokratiska partiet kommer att föra en mycket ingående diskussion om skattepolitik och om konsekvenserna av den s.k. KUSK:en, dvs. utvärderingen av skattereformen. På grundval av detta kommer vi att lägga fram ett förslag om 1999 års marginalskatter och inkomstskatter för de högsta inkomsttagarna. Ifråga om sjuklöneperioden ligger beslutet fast. Om det förs andra diskussioner i regeringen så förs de i alla fall inte i skatteutskottet. Nu är kanske inte det primära för oss att diskutera sjuklönefrågor.
Fru talman! Jo, det är primärt för landet att vi diskuterar sjuklöneperioder. Det gäller även näringspolitiken. Skattepolitik handlar ganska mycket om näringspolitik. Här gäller det att öka sysselsättningen, men det gör vi inte med det framlagda förslaget. Vi hade dessutom finansierat vårt förslag på ett ganska enkelt sätt. Sedan är det intressant att höra Inger Lundberg tala om miljöinriktning i samband med förmånsbeskattningen. Det förhåller sig precis tvärtom. Är marginalskatten på varje körd mil 5 kr uppmuntrar detta till mer bilkörning. Angående skattelättnadsförslaget för små och medelstora företag, varför undantar ni de allra minsta företagen när det gäller beräkning av löneunderlaget? Ni säger att ni vill gynna de allra minsta företagen, men ni har inte berört de enskilda firmorna och handelsbolagen särskilt mycket. Ni vill i skattelättnadsförslaget undanta de minsta företagen som i stort sett bara har två anställda. Ni vill ta bort tio gånger basbeloppet när det gäller löneunderlaget. Varför föreslår ni något sådant? Ni har sagt att värnskatten skall finnas kvar under 1998. Men därefter vet ni inte någonting om vad som händer. Jag fick inte något riktigt svar på min fråga om fastighetsskatten. Den utredning som Inger Lundberg och socialdemokraterna tillsammans med Centern har föreslagit är ju ganska begränsad i sina möjligheter att över huvud taget föreslå några förändringar. Vi är redan medvetna om de problem som har funnits.
Fru talman! Om Per Rosengren ger sig till tåls några timmar kommer säkert Marie Engström från Vänsterpartiet att kunna föra en ordentlig diskussion med Börje Nilsson om trygghetsfrågorna och sjuklöneperioden. Har vi en skattedebatt skall vi primärt diskutera skattefrågor. Jag har tidigare redogjort för utredningen om fastighetsskatt. Jag kan inte ta den begränsade tiden i anspråk till att ytterligare gå in på den. Jag vill säga till Per Rosengren att vi har alla möjligheter att gå in i en ordentlig diskussion om de tekniska detaljerna i det förslag om lättnader i ägarbeskattningen som ligger på skatteutskottets bord. Det är angeläget att vi för en bra debatt, men jag vill undertryka att det är viktigt att det beslut vi slutligen fattar stimulerar till expansion och nya jobb i de små och medelstora företagen. Det är huvudsyftet med det förslag som har lagts fram av regeringen, och det är med den grundsynen vi skall ta oss an propositionen.

Fru talman! Jag noterade med tacksamhet att Inger Lundberg tyckte att debatten om fastighetsskatten var viktig. Också jag kommer att upphålla mig vid tjänstebilarna och fastigheterna, eftersom det är två mycket viktiga problem just nu. Inger Lundberg sade att det är viktigt hur taxeringsvärdet sätts. Ja, det är mycket viktigt, därför att det är grunden för den skatt man betalar. Därför var det viktigt att lekmannainflytandet stärktes. Inger Lundberg efterlyste också en seriös debatt om fastighetsskatten. Det är positivt, och jag vill understryka att jag också tycker det. Men det förvånar mig att Inger Lundberg inte med ett ord på ett seriöst sätt berör grundproblemet med fastighetsbeskattningen, nämligen just hur taxeringsvärdet sätts. Man utgår ifrån ett marknadsvärde, dvs. ett fiktivt värde, ett gissat, uppskattat värde som baseras på vad andra människor har fått ut för sina fastigheter. Det är ingenting jag själv har. Jag får betala skatt på någonting som jag inte har. Detta är ett grundproblem som rimligen måste diskuteras om man gör anspråk på en seriös debatt och om man anser att det är viktigt hur taxeringsvärdet sätts. Jag vill också kommentera tjänstebilarna. Det tycks mig som om Inger Lundberg anser att priserna på bilarna har stått stilla och att man inte har gjort någon omräkning av hur många mil man kör, som Per Dessutom är det så att förmånsvärdet räknas upp med 1,2 gånger bensinpriset om arbetsgivaren väljer att betala bensinen. Om vi i en väldigt enkel kalkyl utgår från att bensinpriset är 8 kr per liter, blir förmånsvärdet 9:60. Om vi säger att hälften är skatt kostar alltså bensinen 4:80 litern i förmånsvärde i stället för normalt 8 kr. Hur kan det gynna miljön att göra bensinen billigare? Det skulle jag vilja veta.
Fru talman! Vi går ifrån ett system, Ronny Korsberg, där priset på bensinen är noll kronor till ett system där kostnaden är det faktiska priset. Vi hoppas att arbetsgivaren inte skall betala bensinen åt den enskilde, eftersom det är ett sämre alternativ än om den enskilde täcker kostnaden med egna, skattade pengar. Men om arbetsgivaren betalar bensinen åt den enskilda har vi gjort ett undantag från principen att ha ett exakt förmånsvärde och faktiskt räknat upp bensinens förmånsvärde med faktorn 1,2 och därmed nått dessa 9:60. Det är en mycket stor skillnad mellan att gå från ingen marginalkostnad alls och att gå till en marginalkostnad på 8 kr, eller i sämsta fall 5:60, för körningen. Fastighetsskatten är inget nytt påfund. Det är en skattebas som inte bara finns i vårt land utan som spelar en stor roll runt hela världen. Den är uppbyggd som en schablonintäkt från vilken man drar t.ex. räntorna, om än inte på en blankett. Ronny Korsberg sade i sitt tidagare inlägg: Tag bort räneavdragen. Fastighetsskatten från villorna är sammantaget ungefär 15 miljarder kronor. Villaavdragen är värda ungefär 15 miljarder kronor. Ronny Korsbergs modell innebär ökade kostnader för unga barnfamiljer som nyligen köpt sina hus och som har jättestora problem med sin ekonomi, medan den gynnar dem som har avbetalt lånen och har en mycket god ekonomi. Jag tror inte på Ronny Korsbergs system. Vi kan behöva diskutera fastighetsskatten, men hans system är inte bra om vi vill att unga människor skall ha möjlighet till egnahem.
Fru talman! Det var intressant att höra att vi har gått ifrån ett system med noll kronor i skatt på bensinen. Så är det ju inte alls. Den har tidigare varit inräknad som ett schablonvärde, så den har naturligtvis funnits med som en komponent. Hur stor den har varit har bestämts av hur mycket man har kört. Vi har inget emot att man bryter ut bensinpriset ur förmånsbeskattningen. Det har vi själva föreslagit långt innan Socialdemokraterna lade fram förslaget. Men nu gör man det på ett sätt som gör att bensinpriset sjunker, och det är det vi reagerar mot. Då får det inte den effekt som vi avsåg när vi ville att man skulla bryta ut den, nämligen att man skall få ta ansvaret för kostnaderna för drivmedlet själv. Nu sjunker bensinpriset för den som har det här systemet, och det är det som är bekymret. Det är just barnfamiljerna som skulle gynnas med vårt system för fastighetsbeskattning. I mitt anförande sade jag inte att det enbart var fråga om ränteavdragen. Det var bara ett exempel på hur man skulle kunna förändra systemet. Inger Lundberg sade att taxeringsvärdet utgår från en shablonintäkt. Intäkt på vad? På nöjet att bo? Det är det som är hela grejen. Detta är ett gammalt system. Man har ersatt en gammal schablonintäktsmodell med en ren skatt som baserar sig på ett fiktivt värde. Det är ett värde som inte finns, så länge jag inte realiserar det. Ni måste på ett seriöst sätt diskutera grundproblemet i beskattningssystemet. Ni måste sätta er ned och fundera på om systemet kan göras om så att det blir mer rättvist. Om man sparar energi t.ex. bör man få en lägre skatt och inte som nu tvärtom. Man bör heller inte påverkas av vad grannarna gör vid sin försäljning. Det handlar inte om intäkt av någonting. Det är en rättighet att få bo i sitt hus utan att behöva bli beskattad så att man tvingas att flytta.
Fru talman! Jag lovar, Ronny Korsberg, att vi för seriösa debatter. Däremot tror jag inte att vi på dessa två minuter kan klara ut frågan om de grundläggande principerna för fastighetsbeskattning. Men låt oss fortsätta med det. Tänk då också efter, Ronny Korsberg, vad som skulle hända unga barnfamiljer om man avvecklade ränteavdragen till villaköp. Det skulle bli dramatiska förändringar för dem. Allra mest skulle det drabba de unga barnfamiljer som hade små andra förmögenheter, medan de som kunde belåna annan egendom smygvägen kunde plocka in ränteavdragen i villan. Det är möjligt att ni vill vara seriösa, men ni borde kanske tänka efter ytterligare litet grand innan ni alltför snabbt lägger fram förslagen. Uppriktigt sagt, Ronny Korsberg: Om vi i dag inte har en rörlig kostnad för bensinen i förmånsbilsbeskattningen och inför en kostnad där den enskilde får betala för varenda bensinliter han kör - nog katten har det en stor miljöpolitisk betydelse! Och nog är det stor skillnad mot dagens system, där man får betala precis lika mycket oavsett om man privat kör 500 mil om året eller 4 500 mil om året. Erkänn att detta är av stor miljöpolitisk betydelse!

Fru talman! Jag fick en skopa etik och moral över mig. Det brukar jag få av Inger Lundberg. Den här gången var det inte särskilt allvarligt, när det gäller frequent flyer-rabatterna. Låt mig i stället återvända till den fråga som jag så tydligt jag kunde försökte ställa i mitt anförande. Förstår Inger Lundberg att höga skatter, ett högt skattetryck, är kostnadsdrivande? Förstår hon att det läggs på priser på produkter och tjänster, som blir dyra att köpa? Dessutom tar man skatterna både från den enskilda privata och från den offentliga sektorn och minskar köputrymmet, konsumtionsutrymmet. Detta leder till att produktionen minskar och ökad arbetslöshet uppstår. Min fråga är: Drabbar detta de rika, som har råd med skatterna, eller drabbar det dem som blir arbetslösa? Jag kommer inte att använda argumentet etik och moral. Först vill jag veta om Inger Lundberg förstår ekvationen.
Fru talman! Jag förstår Holger Gustafssons resonemang. Över hela världen i dag förs ett resonemang om hur stater spelar ut varandra mot varandra och om hur höginkomsttagare kan hänvisa den ena staten till den andra. Holger Gustafsson har ju själv varit med i Ett av skälen till att jag är väldigt positiv till tanken på ett internationellt samarbete är att man skall hitta möjligheter att värna den vanliga människans intresse i en internationaliserad ekonomi. Skatteministern kommer att återkomma till ett principiellt skattepolitiskt resonemang. Därför skall jag nu inte gå in på det. Men jag kan försäkra Holger Gustafsson att för socialdemokratin är skatternas effekt på sysselsättningen en av de viktiga grundbultarna när vi diskuterar framtidens skattepolitik.
Fru talman! Jag vill då bara skicka med Inger Lundberg att detta inte bara gäller konkurrensen med utlandet. Det är en mycket viktig faktor, men detta gäller också internt i Sverige. Om man belastar enskilda och kommuner minskar köputrymmet. Vi får dyrare produkter, mindre möjlighet att köpa dem och hemmamarknaden blir sämre. Håller Inger Lundberg med om detta?
Fru talman! Holger Gustafsson var medansvarig när vi hade en riksdagsmajoritet som drev Sverige in i en situation med tre år av ekonomisk tillbakagång. Det innebar minskad konsumtion, färre jobb och tillbakagång. De skattesänkningar på förmögenheter och liknande som denna majoritet genomförde var till väldigt liten glädje för vanligt folk.

Fru talman! Sverige behöver mer av samarbete. Svensk politik behöver också mer av samarbete. Samarbetet kring politiken måste emellertid vila på en grund som gör det trovärdigt att den förda politiken leder till avsett resultat. Det samarbete som regeringspartiet efter valet inledde med Vänsterpartiet, och delvis med Miljöpartiet, ledde inte till önskat resultat. Återställarna på t.ex. arbetsrättens och företagsbeskattningens område som genomfördes med stöd av vänstern under hösten 1994 bidrog i stället till att minska förtroendet för den svenska politiken och därmed också till att minska förtroendet för svensk ekonomi. Det stod därför klart tidigt under 1995 att det politiska samarbetet måste få en annan inriktning för att ge det resultat i form av en sanering av statsfinanserna som var nödvändig. Det var i det läget som samarbetet mellan regeringspartiet och Centerpartiet växte fram. Det tog några veckor innan omvärlden registrerat innehållet och uthålligheten i detta samarbete. I dag kan vi avläsa resultatet så här långt. På ett och ett halvt år har förtroendet för svensk ekonomi återställts. Det har i sin tur resulterat i nästan halverade räntesatser. Det har resulterat i att kronans värde nästan återställts sedan kronfallet 1992. Det har resulterat i att marginalen till den tyska räntenivån till större delen har eliminerats. Det har också - och det är baksidan av framgångsmyntet, som man inte skall hymla med - resulterat i uppoffringar för alla medborgare i det svenska samhället. Det har varit nödvändigt att fördela dessa bördor bland alla medborgare för att uppnå den gemensamma ekonomiska saneringen. Dessa bördor skall dock vägas mot de nyttigheter som redan uppstått och som kommer att uppstå till följd av den ekonomiska saneringen. Till de nyttigheter som redan uppstått hör t.ex. tryggheten hos företagare och egnahemsägare i och med att de klarar sina ränteåtaganden till följd av räntefallet. Dit hör också de stabila priser som uppnåtts på grund av låg inflation, vilken i sin tur möjliggjorts bl.a. genom kronans förstärkning och sänkningen av matmomsen. Den senare är för övrigt flera partier nu beredda att återställa till fullmomsnivå, och därmed delvis äventyra den uppnådda prisstabiliteten. Till de nyttigheter som nu ligger inom räckhåll till följd av saneringen hör bl.a. att grunden nu är lagd för en balanserad expansion av såväl hushållens som företagens ekonomi. Därmed skapas förutsättningar för en successivt ökad sysselsättning och minskning av arbetslösheten. Till dessa nyttigheter hör också att grunden nu är lagd för att successivt öka resurserna till de behov av vård och omsorg - framför allt i kommunal och landstingskommunal regi - som ter sig alltmer påträngande. För att dessa exempel på nyttigheter skall kunna försvaras respektive uppnås krävs emellertid ett fortsatt ansvarsfullt samarbete för att försvara tagen terräng, som det heter på militärspråk. Det finns alltså inte utrymme för allmänt lättsinne eller vidlyftiga spenderbyxor. Centerpartiet är berett att även fortsättningsvis ta detta ansvar - att tålmodigt och målmedvetet skapa politiska resultat som förbättrar levnadsförhållandena för medborgarna. Detta ansvarstagande utesluter löften om såväl stora och lättsinniga skattesänkningar som mer påtagliga utgiftsökningar. Det utesluter däremot inte finansierade skattesänkningar eller finansierade utgiftsökningar. De är tvärtom nödvändiga. Att enbart eller i väsentlig grad hänvisa till s.k. dynamiska effekter som finansiering duger emellertid inte - det har erfarenheterna från såväl skattereformen från 1992-94 lärt oss. Fru talman! Enligt Centerpartiets uppfattning är det framför allt tre områden som bör bli föremål för förändringar inom skatteområdet framöver. För det första gäller det ytterligare lättnader i småföretagens och småföretagarnas beskattning. För det andra gäller det förändringar i skatter och avgifter på energi och miljöområdet för att styra och underlätta energiomställningen och omställningen till miljövänligare uppvärmning och miljövänligare industriproduktionsprocesser. Förändringar inom de här båda områdena bör delvis ske genom s.k. skatteväxling, dvs. större belastning på energi och miljöstörande verksamhet och mindre belastning på framför allt de mindre företagens kostnader för arbetskraft. För det tredje gäller det justering av de skatter som är, eller upplevs vara, ologiska och/eller orättvisa. På de två förstnämnda områdena har beslut redan fattats, eller är på väg att fattas, som inte skulle ha fattats om inte Centerpartiet hade varit pådrivande inom ramen för samarbetet med regeringspartiet. Erik Åsbrink tillstod tidigare i debatten i dag att det börjar finnas en större insikt inom socialdemokratin om småföretagens betydelse. Jag vill inte underskatta den självrannsakan som sker inom rörelsen, men jag tvekar inte att säga att Centerpartiet i form av läromästare starkt har medverkat i denna process. De åtgärder som har vidtagits gäller t.ex. återinförd kvittningsrätt, som gör det möjligt att kvitta förluster i företaget under den känsliga startfasen mot inkomster av tjänster. Det gäller riskkapitalavdraget som infördes förra årsskiftet och som snart kom att avlösas av väsentliga lättnader i den s.k. dubbelbeskattningen för aktiebolag som inte är börsnoterade. Dubbelbeskattningen innebär ju att företagen först betalar skatt på den vinst som uppstår. I nästa led får ägaren betala skatt på sin utdelning eller sin avkastning från företaget. Skatt tas alltså ut två gånger. Det får ju den orimliga konsekvensen att avkastningen på en säker placering i t.ex. banksparande beskattas en gång, medan avkastning av den väsentligt riskablare placeringen i ett eget företag beskattas två gånger. Denna orimlighet kommer nu i väsentliga delar att undanröjas. Det gäller vidare det förslag som behandlas i detta betänkande om att sänka arbetsgivaravgiften med fem procentenheter för en lönesumma upp till 600 000 kr per år och företag, och upp till 180 000 kr för egenföretagare. Det gäller också de energiskattehöjningar som har finansierat den kraftiga utbildningssatsning som tidigare beslutats av riksdagen samt den aviserade koldioxidskattehöjningen för industrin, inklusive nedsättningsregler för den energiintensiva industrin. Jag har vidare goda förhoppningar om att regeringen inom kort kommer att besluta om förlängning av skattebefrielsen för etanol fr.o.m. årsskiftet. Det är utomordentligt viktigt att så sker, så att etanoltillverkningen nu kan få en ordentlig skjuts framåt. Det kommer att skapa positiva sysselsättningseffekter och positiva miljöeffekter. Arbetet bör även fortsättningsvis inriktas på lättnader i fåmansbolagsreglerna, på ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgifterna finansierade exempelvis med avfallsskatt och på en skatt på kväveoxidutsläpp. Fru talman! En beskattning som är och som upplevs vara orättvis är delar av fastighetsskatten. Den har berörts tidigare i debatten och är och har varit föremål för mycken massmedial debatt, som stundom står på oseriös grund. Jag tänker därför ta några minuter i anspråk för att redovisa den uppkomna situationen och säga något om hur den har uppstått. Fastighetsskatten höjs nu av flera anledningar. För det första höjdes skattesatsen genom beslut Vänsterpartiet. Vi motsatte oss detta beslut. För det andra höjs nu fastighetstaxeringsvärdena som ett resultat av den allmänna fastighetstaxering som genomförs vart femte sjätte år. De principer som gäller för denna omtaxering är i allt väsentligt de principer som gällt under lång tid och som man fattat beslut om huvudsakligen i politisk enighet. Tillämpningen av dessa politiskt beslutade principer har emellertid kommit att förändras bl.a. genom att inslaget av förtroendevalda, lokala företrädare i taxeringsnämnderna, togs bort mot vår vilja för ett antal år sedan. Det har vidare förändrats genom skevheter i underlaget, dvs. köpeskillingarna inom respektive värdeområde. Skatten höjs dessutom i vissa delar av landet genom de numera rullande, årliga taxeringarna som också de beslutats i stor politisk enighet och vars syfte har varit och är att undvika de stora trappstegsvisa höjningarna vart femte sjätte år som resultat av de allmänna taxeringarna. Även här bereder den praktiska tillämpningen problem framför allt på grund av brister i underlaget. Alltsedan resultatet av taxeringsutfallet blev känt har vi strävat efter att lindra effekterna för framför allt fast boende i attraktiva fritidshusområden. Vi har också tillsammans med regeringen lagt fram förslag till lättnader för de allra värst drabbade. Det är ett väsentligt steg i rätt riktning, men det är ändå otillräckligt. Vi var därför redan när vi lade fram förslaget överens om att en fortsatt översyn måste till för att få bort ytterligare avarter i taxeringsutfallet. Så kommer också att ske. Det är viktigt att denna översyn sker skyndsamt. Därefter bör vi genomföra en utvidgad utredning om de mera grundläggande principerna och de grundproblem som Ronny Korsberg tidigare har berört i debatten. Men det hinner vi inte med under den skyndsamma översyn som måste till för att människor skall få besked. Enligt vår uppfattning skall man i denna skyndsamma översyn inrikta sitt arbete på att analysera den s.k. belägenhetsfaktorn som höjer värdet i vattennära lägen. Man skall vidare analysera kantigheter i poängberäkningssystemet, fördelningen mellan markvärde och byggnadsvärde och också lämna förslag till åtgärder för att rätta till de skevheter som onekligen finns i systemet. Vidare bör möjligheterna att använda skilda underlag mellan fritidsfastigheter och permanentfastigheter klarläggas. Prisbildningen på fritidsfastigheter skall alltså inte påverka taxeringsvärdet på permanentbostäder. Jag anser också att den som nyligen köpt sin fastighet till högt pris och därmed medverkat till att höja hela prisnivån skall åsättas ett taxeringsvärde som står i relation till köpeskillingen och inte som nu till det genomsnittliga marknadsvärdet. Det är ju uppenbarligen orättvist att den som i första hand driver upp prisutvecklingen inte får ta den fulla effekten av sitt eget beteende. Jag anser också att regeringen bör ingripa mot de kraftiga höjningar som nu tycks bli fallet vid årets rullande taxering i enstaka värdeområden, t.ex. Bohusläns kustområden. Det är ju just dessa områden som i första hand berörs av den översyn som nu skall göras. Därför bör höjningen i dessa områden till följd av den rullande taxeringen begränsas till noll under den tid som översynen pågår. Härigenom skulle vi komma till rätta just med avarterna av systemet utan generella lösningar som också inkluderar fastigheter med rimligt satta värden. Jag anser också att vi alla bör bemöda oss om att redovisa realistiska, genomförbara, finansierade förslag och att vi fortsättningsvis avstår från flummiga avsättningar av penningbelopp och begäran om regeringsförslag. Det är enbart så som resultat i sak kan uppnås, även om det inte ger lika stora rubriker i medierna som diverse utspel och jämförelser mellan ölskatt och fastighetsskatt kan ge. Fru talman! Den första fasen i saneringen av den svenska ekonomin är nu nästan genomförd. Den har för oss alla inneburit uppoffringar, men den har också inneburit ökad trygghet för bl.a. räntetyngda medborgare. Nu är grunden lagd för en försiktig och balanserad expansion i företag och i hushåll. Låt oss hjälpas åt att bygga vidare på denna grund med sikte på att öka sysselsättning och välfärd i det svenska samhället.

Fru talman! Det är inte så, Rolf Kenneryd, att ni tar ansvar för att skapa ett gott företagarklimat. Det goda företagsklimat som vi tillsammans skapade under den borgerliga regeringsperioden har i stort sett raserats sedan 1994. Det har försämrats i mycket hög grad. Rolf Kenneryd talar om en del förändringar. Men alla förändringar växlas ju mot andra skatter. Ni var med på detta med förskottsbetald moms. Ni säger att vi skall fatta beslut om att sänka arbetsgivaravgiften för företag med fem personer. Men samtidigt är ni med och inför en fördubblad sjuklöneperiod som är en ren beskattning av företagen. De hämmas att anställa fler människor. Vi har hört tidigare i dag att sedan ni började samarbetet med Socialdemokraterna har arbetslösheten stigit, och den stiger för närvarande. Sjuklöneperioden är ju också ett hinder för arbetslösa att få jobb. Man måste ju vara kanonfrisk i dagens läge, med den bestämmelsen, för att få jobb i näringslivet. De är osäkra på vad effekterna blir annars. Det kostar kolossalt mycket pengar. Rolf Kenneryd talar om fastighetsskatten. Enligt Rolf Kenneryd och den mening som skatteutskottets majoritet, bestående av Centern och Socialdemokraterna, har är det är ju fortfarande marknadsvärdet som skall ligga till grund för beskattningen. Vi måste ju sänka skatteuttaget om det skall bli några effekter för individerna. Det är bra att den tekniska undersökningen sker. Värdeområdena behöver nog förändras. Vi behöver också diskutera om man fortfarande skall ha en rullande fastighetstaxering. Det är bra om den kan belysas. Men jag är inte säker på att den får den belysningen i den här utredningen.
Fru talman! De skattesänkningar som vi föreslår, har föreslagit och kommer att föreslå måste självfallet ha en ansvarsfull finansiering. Då är det rimligt att man också söker finansiering inom respektive sektor som drar nytta av den sänkta skatten. När det gäller fastighetstaxeringen är det inte rimligt och trovärdigt att hävda att man skulle kunna använda något annat värde än marknadsvärdet inom den begränsade tidsram som nu föreligger för den översyn som måste fram för att människor skall få besked i rimlig tid. Låt mig dessutom peka på att det tidigare under den här debatten har föresvävats att det skulle finnas något samlat motförslag till det som riksdagen nu går åstad att besluta om. Låt mig då erinra om att det inte finns något sådant. Moderaterna föreslår en sänkning av skattesatsen. Det är man ensamma om. De föreslår vidare halva markvärdet. Folkpartiet har inget eget konkretiserat förslag. Vänstern begär förslag om takregler från regeringen och har inget eget förslag. Miljöpartiet säger att skatten på sikt skall avvecklas och föreslår inga förändringar i det korta perspektivet. Kristdemokraterna föreslår att skatten successivt skall avvecklas men har inga förslag till tekniska förändringar i det perspektiv som är rimligt för att människor skall få besked innan det här träder i kraft.
Fru talman! Jag konstaterar att Centern ligger fast vid en högskattepolitik och inte vill sänka skatterna på arbete och företagande. Därför är det stor risk för att vi inte klarar av att lösa problemet med arbetslösheten. Jag håller med Kjell-Olof Feldt om att arbetslösheten inte kommer att halveras. Det är fullständigt klart att den totala arbetslösheten inte kommer att halveras, och inte heller den öppna arbetslösheten, med den politik som ni för närvarande för. Det är inte frågan om marknadsvärdet. Jag diskuterar inte det. Jag konstaterar bara att det fortfarande skall ligga fast som princip. Då måste ju skatteuttaget sänkas om det skall få någon effekt hos individerna.
Fru talman! Den analys som Karl-Gösta Svenson just gjorde är inte riktig. Vi är beredda att medverka till ett skatteklimat för småföretag som är gynnsammare än vad det är i dag. Det kommer att bli så i takt med att statsfinanserna nu har restaurerats och medger detta utrymme.
Fru talman! Det är alltid lika spännande att lyssna på Rolf Kenneryd. I dag fick vi höra att det finns en stor trygghet hos företagare och inkomsttagare genom att man kommer att kunna klara sina ränteutgifter. Alla samtal som jag har med inkomsttagare och företagare, alla tidningsartiklar man läser, alla brev man får, alla TV-program och allt som alla refererar till visar ju att människor känner allt annat än trygghet. Det gäller särskilt företagarna. Jag undrar på vilket sätt Rolf Kenneryd menar att det medverkar till en trygghet hos företagaren när man först inför ett system där man skall betala in momsen långt innan man har fått betalt för sina räkningar och sedan efteråt kommer på att det kanske inte var så lyckat och ändrar det för en del. Är det på det sättet som ni är med och ser till att företagare kan känna trygghet. Sedan säger Rolf Kenneryd att man har strävat efter att lindra effekterna av den nya fastighetsskatten. Vi har ju alla varit med och jobbat fram det här systemet. Jag tycker inte att finns anledning för någon att göra sig bred. När detta får effekter som är orimliga säger ni att ni har strävat efter att lindra det, men att detta inte är tillräckligt. Då undrar jag varför vi inte kan vara litet prestigelösa och försöka komma överens ytterligare en gång om någonting som skulle vara en bättre lindring. Det är detta vi har försökt jobba med i skatteutskottet och finansutskottet. Det är inte sant som Rolf Kenneryd säger att partierna är helt splittrade. Han läser upp vad som står i de olika motionerna, men det är ju en majoritet bestående av Centerpartiet och Socialdemokraterna i finansutskottet som har blockerat möjligheterna att lägga fram ett sådant förslag. Då undrar jag bara i all ödmjukhet varför Centerpartiet blockerar möjligheten att göra en rejäl förbättring.
Fru talman! Det är väl ganska uppenbart att tryggheten har ökat för såväl småföretagare som medborgare i övrigt genom att de som är räntetyngda nu har förmåga att betala sina egna lånekostnader. Även i övrigt ökar naturligtvis tryggheten i takt med att statsfinanserna saneras. De ytterligare uppoffringar som har erfordrats för att klara den här saneringen kommer inte längre att erfordras i samma utsträckning, i alla fall inte när det gäller nytillkommande inslag. Däri ligger den ökade tryggheten, som jag bedömer vara ganska betydande. Det är en myt som man har försökt att sprida i medierna att det skulle finnas ett samlat oppositionsförslag om fastighetsskatten. Det finns inget sådant. Det man har kunnat bemöda sig om i finansutskottet är ett särskilt yttrande där man bl.a. pekar på möjligheten att reducera markvärdets genomslag i fastighetsskatten. Sedan föreslår man en finansiering genom en bibehållen nivå på skatten på starköl. Det är med förlov sagt ett förslag som inte förtjänar någon som helst tilltro. Det är så luddigt att det över huvud taget inte går att genomföra.
Fru talman! Jag tror att Rolf Kenneryd befinner sig i en ganska egen tillvaro om han tror att tryggheten hos företagare och inkomsttagare i dag är mycket stor. Jag tror nog att de flesta människor har en helt annan bild av hur verkligheten ser ut. Att man inte tar all den här oron på allvar är inte något som precis bidrar till att öka tilltron till politikerna. Det ger inte heller någon speciellt stor tilltro till politikens förmåga att kunna lösa problemställningar om man inte tänker efter litet först vad förslagen kan få för effekter innan man lägger fram dem. När det gäller fastighetsskatten vill jag säga att var och en som vill kontrollera kan titta i finansutskottets protokoll. Vid två tillfällen har vi försökt att få lägga fram dessa förslag. Det finns tydligt redovisat i finansutskottets protokoll att representanterna för Centerpartiet och Socialdemokraterna har blockerat att dessa förslag skall få läggas fram genom att rösta ned dem. Därför finns inte förslagen konkretiserade här nu. Det är så det nya budgetsystemet fungerar. Man kan inte bilda en koalition som kommer fram till ett nytt förslag efter det att motionerna är framlagda, om en majoritet blockerar det. Då måste man ta ett gemensamt beslut om hela budgetramen. Det är så systemet fungerar. Vi fick höra av Per Ola Eriksson förut att han var väldigt stolt över att han hade varit med och drivit fram just det systemet. De som inte är bjudna på det mötet där man träffar dessa uppgörelser skall sedan inte kunna komma med några som helst konstruktiva bidrag till budgetarbetet, utan blir kallade för att de inte är seriösa. Jag tycker att det är litet trist att vi skall ha det samarbetsklimatet i den här riksdagen.
Fru talman! Jag talade om ökad trygghet i förhållande till hur det har varit tidigare. Jag är medveten om att det finns ytterligare att göra, och det finns goda utsikter att det också kommer att bli gjort. Om man lägger fram förslag i vilket utskott det än rör, t.ex. finansutskottet, får man söka de vägar som är möjliga för att nå framgång och hitta dem. Vi har hittat fram till en förändring av det ursprungliga utfallet av taxeringen. Det är inte tillräckligt, men vi kommer att gå vidare. Hjälp till att hitta de vägarna i stället för att flumma i medierna med saker och ting som inte är möjliga att genomföra!
Fru talman! Beviset för den ökade tryggheten ser vi varje torsdag när det gäller egnahemsägarna här utanför Ledamotshuset, där de står och har sina möten. Det är väl den ökade tryggheten som manifesteras där, antar jag! Den ökade tryggheten för företagarna manifesteras i skrivelser av den typ jag nu håller i min hand, dvs. där man kritiserar den förda politiken för småföretag, framför allt när det gäller den nya sjuklöneperioden. Jag har telefonnumren här, Rolf Kenneryd. Tag och ring upp dem och förklara att de är betydligt tryggare i dag än de var innan ni lade fram det förslag som nu ligger på riksdagens bord! Förklara också att de är tryggare än om ni ställer upp på Vänsterpartiets förslag att helt undanta de allra minsta företagen från arbetsgivarinträdet. Gå ut och förklara för dem att de är trygga! När det gäller fastighetstaxeringen i övrigt är det litet märkligt. Det finns ett förslag i en reservation i finansutskottet som flera partier här i kammaren var beredda att ställa upp på. Men det går inte att lägga fram förslaget. Vi har i dag en budgetordning som förhindrar detta. Det är bara att konstatera. Vi hade exakt samma situation i skatteutskottet, där det faktiskt fanns en majoritet mot förslaget. Rolf Kenneryd var med i den majoriteten. Men formellt skulle inte det förslaget gått att lägga fram om det inte hade varit så att Socialdemokraterna till slut vek sig inför hotet om ett utskottsinitiativ. Det är så det fungerar i dag. Så till småföretagen i övrigt. Rolf Kenneryd säger att riskkapitalavdraget var så bra. Det var ett katastrofalt förslag! Det var ett av de värsta som lagts fram här i riksdagen, och dessutom det minst utnyttjade avdraget. Det skall nu ersättas med lättnader för små och medelstora företag. Hur ser de lättnaderna ut? Varför undantar ni de allra minsta aktiebolagen i detta sammanhang när det gäller löneunderlaget? Ni säger att ni förbättrar för de minsta företagen. Det gör ni inte!
Fru talman! Resonemanget om tryggheten har jag redan redovisat i polemik med Karin Pilsäter. Jag lägger inte mer tid på den frågan. När det gäller fastighetsskatten är obestridligen det enda som åstadkommits i finansutskottet ett särskilt yttrande om ett förslag som inte är konkretiserat och som därför inte kan komma till genomförande. Får jag sedan slutligen tala om för Per Rosengren: Att vi har undantagit de små lönebeloppen i det förslag till lättnad i dubbelbeskattningen som nu kommer och som vi skall diskutera längre fram beror på att vi vill stimulera tillväxt även i de små företagen. Det gör vi på det sättet.
Fru talman! Jag blir minst sagt förvirrad när jag hör Rolf Kenneryd. Man undantar alltså de allra minsta företagen från möjligheten att minska dubbelbeskattningen. På det sättet stimulerar man dem. Någonstans stämmer inte Rolf Kenneryds resonemang, eller så har han inte läst det förslag som ligger. Det är precis tvärtom! Man tar bort de små företagens möjlighet. Man tar bort ett lönebidrag på 350 000 kr, dvs. tio gånger basbeloppet. De får ingen möjlighet att använda detta underlag som lättnad i dubbelbeskattningen. Gå hem och läs på! När det sedan gäller fastighetsskatten finns ett klart förslag i en reservation från Vänsterpartiet. Det förslaget är framlagt här i riksdagen. Det är alltså berett. Det förslaget har Anne Wibble försökt att lägga fram här i kammaren. Men på grund av att vi då skulle behöva ha en gemensam finansiering för hela budgeten allt från moderaterna till vänsterpartister gick naturligtvis inte detta. Det skulle falla i en slutvotering. Om vi däremot hade haft den gamla modellen med en gemensam finansiering, exempelvis ölskatten, hade man kunnat lägga fram det förslaget. Men det går inte i dag. Centerpartiet skulle faktiskt ha kunnat löst den här knuten i finansutskottet genom att gå med på detta. Jag läste tidigare innantill vad Elving Andersson sade i artikeln: Centern har arbetat intensivt för att få till stånd en rimligare beskattning för fastboende. Ni har arbetat väldigt intensivt för att blockera möjligheterna att ordna till de här problemen. Det är vad ni har gjort. Det tycker jag att ni skall meddela i era debattartiklar hädanefter och inte bedriva detta dubbelspel. Det är fult!
Fru talman! Det är inte vi som bedriver dubbelspel i fastighetsskattefrågan. Dubbelspelet bedrivs av dem som vill ge intryck av att de har ett samlat alternativ till det förslag som nu föreligger. Något sådant samlat förslag föreligger inte när det gäller vare sig lättnadens utformning eller finansieringen av denna lättnad.
Fru talman! Det är förvisso sant att det kanske inte finns något samlat förslag, men det finns en hel del förslag. Jag noterade med tacksamhet när Rolf Kenneryd gjorde en redogörelse för vägen fram till dagens situation. Det var välgörande och klarläggande. Jag noterade också att han nämnde att den översyn som vi nu står i begrepp att fatta beslut om så småningom skulle utökas till att även omfatta grundläggande problem, vilket jag efterlyste. Vad jag inte riktigt blev klar över var om detta är ett förslag som kommer eller om det var Rolf Kenneryds egna funderingar. Det kanske vi kunde få svar på. När det gäller konkreta förslag tror jag tyvärr att Rolf Kenneryd har läst väldigt dåligt, eller måhända behöver nya glasögon. I Miljöpartiets motion om fastighetsskatten har vi konkreta förslag till sänkning och finansiering av densamma för de tre närmaste åren. För år 1997, dvs. på kort sikt, vill vi att man återställer fastighetsskatten från 1,7 % till 1,5 % och att man undantar 100 000 kr av fastighetens värde när man tar upp den till förmögenhetsbeskattning. Detta finansierar vi med att ta bort förslaget att sänka stämpelskatten. Jag nämnde också det i mitt huvudanförande. Den skatten är bara till för att se till att folk flyttar runt. Den är möjligt att förslaget kommer att minska sysselsättningen i flyttbranschen, men jag tror att det möjligtvis kommer att öka den i andra branscher. Det finns konkreta förslag till hur man kan göra detta, På längre sikt hade vi tänkt att finansiera det med en skatteväxling, som jag vet att också Centerpartiet är stor anhängare av. Det gör att en del av dessa kostnader kan betalas med hjälp av höjda energiavgifter. Det går alldeles utmärkt att göra detta. Då behövs det inte något samlat förslag. Det räcker med att Rolf Kenneryd och jag är överens med Socialdemokraterna.
Fru talman! Jag vill bara kort be Ronny Korsberg om överseende. Jag hade enbart läst reservationen, och därav framgår inte denna information som Ronny Korsberg nu har lämnat. Jag noterar att det medför att moderater och miljöpartister i detta hänseende är ense. Men där slutar uppslutningen kring just detta förslag bland dem som har debatterat frågan så ihärdigt i kammaren i eftermiddag.
Fru talman! Jag accepterar gärna att göra detta överseende. Men jag fick tyvärr inget svar på frågan om en utökad utredning om de grundläggande felen. Jag tycker själv att detta att det är ett fiktivt värde är bland det allvarligaste när vi seriöst diskuterar fastighetsskatten. Kan vi förvänta oss ett förslag tycker jag att det har kommit ut mycket gott av den här debatten. Eller är det bara Rolf Kenneryds egna funderingar? Det behöver inte bli sämre av det. Kan vi få ett klarläggande av vad detta förslag innebär?

Herr talman! På den åter framställda frågan är svaret: Såvitt jag uppfattat de samtal som vi har haft finns det goda förutsättningar för att detta blir en tvåstegsraket med de initiala problemen först och de långsiktiga problemen därefter.
Herr talman! Vi har hört en ganska lång och rejäl skattedebatt. Men jag tycker att den väldigt mycket har handlat om teknikaliteter och detaljer och väldigt litet om visioner. Jag hoppas verkligen att skatteministern har förmåga att på annat sätt än majoritetens representanter hittills förmått redogöra för vad Socialdemokraterna vill med den framtida skattepolitiken och hur man tänker använda skattepolitiken för att få bukt med arbetslösheten. Hur man än vänder och vrider på detta så spelar det inte så stor roll hur vi löser de andra politiska frågorna, om vi inte kan bekämpa massarbetslösheten. Vi får ju inga möjligheter till det. Vad som behövs är en politik för framtidstro - en politik där människor som har idéer och praktiska förslag och som får snilleblixtar både känner och verkligen märker att man kan dra i gång något, att man kan expandera, att man kan göra verklighet av sina idéer, att en anställd t.o.m. kan tas in och att politikerna tycker att man gör någonting bra. Man skall inte ständigt behöva oroa sig för nya pålagor - för att skatten skall betalas in i förväg och för man skall betala för sjuklöneperioden. Således törs man inte anställa småbarnsmammor osv. Vad vi hittills hört tycker jag inte riktigt pekar i nämnda riktning. Jag hoppas att vi får höra det senare. Vad Anne Wibble och jag har försökt föra fram som ett yrkande innehåller ett förslag till en lag om tillfällig nedsättning av fastighetsskatten. Förslaget är synnerligen konkret, men det kan inte läggas på grund av att Centerpartiet vägrar.

Herr talman! Först vänder jag mig till Rolf Kenneryd. På s. 50 i finansutskottets betänkande del 2 kan man läsa om Kristdemokraternas skatteförslag. Där framgår det med all önskvärd tydlighet att vi vill sänka skattesatsen från 1,7 % till 1,5 %, att markvärde över 150 000 kr bör räknas endast till en tredjedel och att tabellvärdet bör maximeras till skalan 5. Vi har ett mycket tydligt förslag i det här sammanhanget, och det är alltså inte begränsat till enbart två partier. Det vore klädsamt om Rolf Kenneryd åtminstone ville läsa tidigare kollegers förslag om skattepolitiken. I budgetekonomiskt kärva tider är det särskilt viktigt att skattepolitiken får en rättvis fördelningspolitisk profil. I dag kan vi konstatera att området vård och omsorg kommit att lida en allt större brist på resurser. Vi kan se att gamla människor bor kvar hemma betydligt längre än de önskar och orkar med eller att man på vissa institutioner inte har personalresurser för att ta upp patienterna förrän fram på dagen. Vidare har kritiken varit stor mot att sjuk och arbetslöshetsersättningen dragits ned till 75 % och mot att avgifterna för läkarbesök och läkemedel har ökat för vårdbehövande. Samtidigt har den socialdemokratiska regeringen, med krav från Centern, beslutat sänka momsen från 21 % till 12 %. Detta kostar statskassan i storleksordningen 10 miljarder kronor per år. Reformen ger mest pengar till dem som köper den dyraste maten. Den sprider ut pengar till hela svenska folket, oavsett om man behöver pengarna eller inte. Om man verkligen hade velat destinera de här pengarna till barnfamiljer och vårdbehövande skulle det ha funnits träffsäkrare fördelningspolitiska instrument än en generell momssänkning. Vi kristdemokrater anser att detta är en felaktig fördelningspolitik som i svåra tider drabbar de mest utsatta grupperna i onödan. Herr talman! Vår budget innehåller en enhetlig moms, och vi använder de här pengarna till en sjukoch arbetslöshetsförsäkring på 80-procentsnivån. Vidare har vi pengar till pensionärer utan ATP - 2 400 kr per månad. 6,5 miljarder destinerar vi till kommuner och landsting, just för att främja en bättre vård och omsorg för äldre och sjuka. Rolf Kenneryd, är det i rådande budgetpolitiska situation fördelningspolitiskt rimligt att genom en generell momsskattesänkning sprida ökad köpkraft till alla i samhället, även till höginkomsttagare? I ett högskatteland som Sverige med ett skattetryck på ca 52 % blir benägenheten till skattefusk mycket stor. Även relativt begränsade kriminella handlingar inom en svart sektor betyder mycket stora ekonomiska belopp i undanhållen skatt. Detta får aldrig accepteras av samhället. Inte nog med att den ekonomiska brottsligheten helt osolidariskt låter andra medborgare betala deras kostnader för gemensam service som vård, omsorg, skolor, vägar, försvar m.m. Den svarta sektorn leder dessutom till att den vita sektorn konkurreras ut på grund av den stora kostnadsskillnaden - med respektive utan skatt - som sänker priserna på produkter och tjänster. Det har gjorts flera försök att uppskatta omfattningen av undanhållen skatt för samhället. Med ganska stor säkerhet kan man anta att enbart kriminellt undanhållen moms uppgår till i storleksordningen 30 50 miljarder kronor om året. I ett rättssamhälle som Sverige måste all ekonomisk brottslighet bekämpas. Enligt Kristdemokraternas uppfattning måste det ske mycket effektivare än som i dag sker. Ända sedan 1992 har vi kristdemokrater återkommit med motioner där vi krävt en central myndighet, vars uppgift är att avslöja och beivra den grövsta ekonomiska brottsligheten i Sverige. Det är med tillfredsställelse som vi kan konstatera att regeringen nu är i färd med att skapa en institution i den riktningen. Särskilda medel för förstärkt skattekontroll har successivt tillförts skatteförvaltningarna med för innevarande år 200 miljoner kronor. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att beloppet minskar till 100 miljoner kronor för 1997. Detta är både oekonomiskt och orätt i ett rättssamhälle. Kristdemokraterna föreslår att ytterligare 100 miljoner kronor tillförs detta område under 1997; detta för att avslöja kriminaliteten. Herr talman! Detta område är det inte bara lönsamt att satsa resurser på. Hittills har det gett sex gånger satsade pengar tillbaka! Det är också en moralisk förpliktelse för regeringen att se till att övriga medborgare inte tvingas betala avsevärt mer i skatt därför att kriminella parasiter i den grå och den svarta sektorn inte blir avslöjade. Jag vill rikta en fråga till Inger Lundberg: Är det inte rimligt att återföra de 100 miljonerna till skatteförvaltningen att användas till att jaga dessa kriminella element?

Herr talman! Debatten har till viss del handlat om hur vi skall skapa mer sysselsättning i landet. Det är ju just en ökad sysselsättning som politiken måste leda till. Först då kan vi komma till rätta med de ekonomiska problemen i landet. Då är också satsningen på de små företagen viktig. Detta kombinerat med en röd skatteväxling är nödvändigt. Den röda skatteväxlingen är till för att skapa en större efterfrågan i samhället. Den kritik som har riktats mot moderaternas förslag är naturligtvis riktig. Inger Lundberg sade att de stora skattesänkningar som moderaterna föreslår handlar om höginkomsttagare. Min fråga till Inger Lundberg inför hennes slutreplik är om socialdemokraterna på något sätt kan tänka sig modellen att se över grundavdraget och på det sättet göra inkomstöverföringar. Fördelen är ju att marginalskatterna inte påverkas om man laborerar med grundavdragen i stället. Jag vill kommentera det som Ronny Korsberg var inne på, nämligen att vi nu är inne i en fas då vi är tvingade att fasa in EU-skattelagstiftningen i den svenska. Detta är inte något som är särskilt önskvärt. Vi kommer säkert att få en debatt om de nya momsreglerna. När det gäller utbildning, kultur och idrott har regeringen lagt ett förslag som jag tycker är bra till stora delar. Man har där faktiskt tänjt på EU-lagstiftningen i stor utsträckning och försökt att anpassa den så bra som möjligt till svenska förhållanden. Efter de justeringar som är gjorda i utbildningsutskottet och skatteutskottet när det gäller utbildningsmomsen tror jag att vi kommer att få en väldigt bra lagstiftning på detta område. Jag vill också kommentera det som Holger Gustafsson sade om anslaget till skattemyndigheter och tull. Det är problematiskt att i dagens läge skära ned på skattemyndigheterna ytterligare. Vi vet att varje krona genererar, enligt somliga sex kronor enligt andra tio kronor. Det råder delade meningar om detta. Men även om vi håller oss till fyra kronor är det en visst. Jag tror, i likhet med Holger Gustafsson, att vi måste ta till krafttag för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det gör vi inte genom att skära ned på skattemyndigheterna. Det sker också en nedskärning i avvaktan på de nya förslag som kommer, och som säkert kommer att innebära att vi får tillskjuta mer pengar om vi skall klara den kampen. Vi har en halverad räntesats, men vi har en högre realränta än vi haft på många år här i landet.
Herr talman. Jag fick en fråga av Per Rosengren om hur socialdemokraterna ser på grundavdraget. Jag nämnde tidigare att vi inför 1999 kommer att titta på fördelningsprofilen i skatteskalorna. Självfallet måste också grundavdraget analyseras i anslutning till det. Vad som skiljer oss från er, Per Rosengren, är att vilka förslag vi än lägger på olika skatteområden kommer vi inte att underbalansera budgeten. Det som har bekymrat oss mest när det gäller ert budgetförslag är den kraftiga underbalanseringen. Skälet till att vi är så bekymrade över detta är att vi vet att det kanske gör det lättare i dag att lägga ut reformer och lova fastighetsskattesänkningar etc. men det blir så mycket tyngre senare. Om man ökar budgetgapet med 12 miljarder har man nästa år ytterligare en miljard att betala. En miljard som skall tas i ökade fastighetsskatter, sänkta barnbidrag, minskade bidrag till kommunerna eller på något annat sätt. Det vi socialdemokrater kommer att göra, oavsett den tekniska utformningen av utgiftsförslag och skatteförslag är att bedriva en ansvarsfull politik. Det är det enda sättet för den som på lång sikt vill värna om välfärden för medborgarna.
Herr talman! Vi har i eftermiddag hört och kunnat läsa i moderata motioner att man vill sänka skatterna för att därigenom medge att medborgare kommer ur bidragsberoendet. Jag tycker därför att det är intressant att redovisa de skattesänkningsförslag som framgår av betänkandet. Det är för det första: ej justering av skiktgräns, för det andra: sänk skatteuttaget till 20 %. Dessa båda åtgärder gäller inkomsttagare med högre inkomster än 203 000 kr. Bredda riskkapitalavdraget. Sänk kapitalinkomstskatten. Det ger ett plus i statskassan på 100 miljoner beroende på att ränteavdragskostnaden är så mycket större. Detta skulle alltså drabba dem som är beroende av att låna pengar till sina investeringar. Avdrag för reparation av egen bostad. Avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Det är vad som står under rubriken Fysiska personers inkomstskatt. Därtill kommer att Moderaterna vill höja mervärdesskatten på livsmedel till fullmomsnivå. Den naturliga frågan efter denna redovisning - den kan inte besvaras här, men var och en kan fundera över den - är: Hur många av dem som skulle få nytta av dessa skattesänkningar är i dag bidragsberoende, och hur många är det som skulle komma bort från bidragsberoendet genom dessa åtgärder?

Herr talman! Nu har vi fört en debatt om skattepolitik, och är inte färdiga ännu. När vi diskuterar skattepolitik fastnar vi ofta i ett antal småfrågor. Vi har pratat mycket bilförmåner och fastighetsskatter. Vi har hört Inger Lundberg leda i bevis att skälet till att man sänker förmånsskatten på bilar är att räntan har sjunkit. När vi talar om att sänka fastighetsskatten får vi veta att om man minskade avdragen på räntorna för barnfamiljer skulle det vara katastrof. Har de då inte fått någon räntesänkning, kan man undra. Det viktigaste när det gäller skattepolitik är att vi har klart för oss vilket samhälle vi vill skapa. Det viktigaste för miljöpartiets del, när det gäller en aktiv skattepolitik, är att se till att miljöskulden minskar, att det vi åstadkommer fördelas på ett rättvist och solidariskt sätt och att vi med skattepolitiken bidrar till att sänka arbetslösheten.

Herr talman! Att värna välfärd och sysselsättning är den svenska inrikespolitikens viktigaste fråga. Skattepolitiken stöder på många sätt sysselsättningen. Vi har redogjort för förslaget om förändrad bilaccis, tempelskatten, ROT-avdragen. Vi har de förslag som kommer när det gäller förändringar vid generationsskifte i småföretag. Vi har de justeringar som gjordes av momsinbetalningarna för en tid sedan. Det var en ändring, Karin Pilsäter, men det var just en sådan selektiv åtgärd som gjordes för att inte de företag som hade det jobbigast skulle få ta samma ansvar för budgetsaneringen som de som mycket väl klarade av det. Tidigare på förmiddagen har lönebildningen diskuterats mycket här. Jag tror att det beslut vi fattade för några år sedan, om att sänka hushållens livsmedelskostnader också kommer att ha stor betydelse för möjligheten att driva en ansvarsfull lönepolitik. Vi kommer inom en inte alltför lång tid att få ta en seriös diskussion om tjänstebeskattningen, och vilka skattekilar som faktiskt finns inom delar av de olika tjänsteområdena - kanske i första hand de som gränsar till hushållen. Det är viktigt att vi får ta en sådan diskussion. Vi måste med öppna ögon våga pröva allt som på olika sätt kan stärka sysselsättningen. Vi måste också använda skattepolitiken till att värna den offentliga sektorn. Det är viktiga jobb som finns i den offentliga sektorn. Ibland har det sagts från högerhåll att det inte är riktiga jobb. Men jag tror att också högern efter den senaste tidens debatt om äldreomsorgen förstår att några av de viktigaste jobben i framtidens samhälle finns inom äldreomsorgen, barnomsorgen och utbildningen. Moderaterna söker sprida en allmän tro att skattesänkningar leder till full sysselsättning. Det som har gjort en litet bekymrad i den här diskussionen är att Holger Gustafsson på sitt litet mer lågmälda sätt visat att de svenska kristdemokraterna verkar dela den uppfattningen. Att man inte också ser att värnet om en offentlig sektor är en viktig del i arbetet för full sysselsättning. Till Holger Gustafsson vill jag också säga att en av huvudfrågorna för socialdemokratin är kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Ekobrottsmyndigheten kommer snart att etableras, och det är ett viktigt steg i denna kamp. Jag kan hälsa skatteministern att om regeringen bedömer att vi genom ytterligare resurser till skattemyndigheterna kan öka skatteintäkterna, kommer inte skatteutskottet att vara det utskott som tvekar. Men vi skall inte lägga fram de förslagen om vi inte är riktigt säkra på att de verkligen leder till en rationell verksamhet på alla våra skattemyndigheter ute i landet. Karin Pilsäter tyckte att diskussionen var teknisk. Det är mycket teknik när man diskuterar skattefrågor. Men vi måste diskutera dessa tekniska frågor, för bakom dem ligger människors verklighet, vare sig det är människors boende, miljöpolitiken eller sysselsättningen. Jag vill slutligen tacka utskottskamraterna för att vi många gånger i skatteutskottet över partigränserna vågar och orkar föra diskussionen om hur tekniken på skatteområdet bäst gynnar vanliga människors behov och jobb.

Herr talman! Jag måste säga att det är glädjande att resultatet av den här debatten har blivit att Inger Lundberg förstår att vi har en självständig politik och att vi även i mycket hög grad är rädda om den offentliga sektorn, eftersom det bl.a. handlar om äldre och sjuka människor. Jag gläder mig också och hoppas att konsekvensen går så långt att vi inte i fortsättningen blir hopbuntade med andra partier med någon slags automatik, utan att vi blir jämförda för den politik vi för själva.

Herr talman! Jag skall ta tillfället i akt att vända mig till skatteministern, som kommer att tala om en liten stund. Jag ser fram emot det. Jag skall bara återigen väcka de tankar jag hade i mitt inledningsanförande. Jag vill inte göra det på något konfronterande sätt, men jag är mycket bekymrad över skatternas kostnadsdrivande effekter på vår ekonomi i Sverige och i förhållande till utlandet. Såvitt jag kan förstå och bedöma detta är det en stor fara att det driver upp kostnader, begränsar köputrymmen både offentligt, med egenavgifter, och privat och att detta så att säga angriper den ekonomiska aktiviteten från två håll. Det kanske är delvis detta vi ser i dag i svensk ekonomi, inte att det ligger en död hand över men att vi har en viss stagnation. Framför allt bekräftas det av att vi har en hög och ökande arbetslöshet. Det är just det sista som bekymrar mig väldigt mycket. Kan vi på något sätt dela analysen att detta leder till ett problem med arbetslöshet, måste vi öppet och ärligt tala om det i den här kammaren och på andra ställen och inte leva i den tron att höjda skatter enbart är ett fördelningspolitiskt instrument och att man kan kräva ut någonting av dem som har råd att betala. Det tycker jag att vi skall göra, men det har också en baksida som kanske är värre än framsidan, nämligen ökad arbetslöshet. Jag vill också väcka den fråga som jag inte fick något svar på från Rolf Kenneryd, kanske av tidsskäl. Hur ser skatteministern på den sänkning av momsen som skedde tidigare? Skulle det inte ha funnits mer effektiva modeller som svarade mot andra grupper i samhället som har ett större behov av konsumtionsutrymmen än de mest välbeställda, vilka också fick del av momssänkningen. Jag tror att vi kanske hade satt fart på pengarna, konsumentutrymmet, lika väl eller än mer om vi hade destinerat dem till de utsatta grupperna, de äldre, de sjuka, de som har låga pensioner. De välbeställda som fick momssänkningen har faktiskt möjlighet att sätta in pengarna på banken och spara dem. Vi har i dag ett högt sparande. Jag undrar om det inte fördelades litet felaktigt. Slutligen kommer jag till kriminaliteten. Jag tycker att det är viktigt att vi börjar diskutera de här frågorna, att ärliga människor får betala för mycket skatt därför att vi inte lyckas ta tag i den svarta och den grå sektorn. Det som kanske är ändå värre är att vi slår ut näringsliv därför att konkurrensen snedvrids. Vi kan bara nämna taxi och många smårörelser, där det blir omöjligt att tävla mot den svarta sektorn. Jag vet självklart att regeringen är lika hatiskt inställd till detta som jag är. Men jag vet också att det finns möjligheter, om man talar med skattemyndigheterna, att växla ut ett bra resultat. Jag sade 1-6, jag har också läst 1-10. Finns det ett sådant utrymme har jag litet svårt att förstå varför regeringen drar in 100 miljoner. Skulle det inte vara möjligt att igen överväga möjligheten att hitta nya former för att satsa på att minska kriminaliteten och få en mindre grå och svart sektor? Jag skulle vara väldigt glad om skatteministern ville beröra de här punkterna. Tack.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka hela skatteutskottet för ett gott arbete under hösten. Ni har haft oerhört mycket att göra, väldigt många förslag under mycket pressad tid. Tack skall ni ha! Ett särskilt tack till den socialdemokratiska gruppen och till Centerpartiet och Rolf Kenneryd. Tack för ett bra samarbete! Alltför ofta förs den skattepolitiska debatten, inte minst här i kammaren, helt skild från välfärdspolitisk debatt, från allmänpolitisk debatt. Jag menar att skall man föra en bra skattepolitisk diskussion skall den utgå från hur man förenar ett socialt rättfärdigt och rättvist samhälle med en stark ekonomisk dynamik, hur vi förenar marknadsekonomins ekonomiska kraft med en generell välfärdspolitik, med social sammanhållning och solidaritet. Det finns i den här kammaren de som vill ställa de här sidorna mot varandra. De menar att man måste välja antingen generell välfärdspolitik och social sammanhållning eller ekonomisk dynamik och tillväxt. Den depression som Sverige gick igenom under 90-talet tas inte minst av moderaterna som intäkt för att det inte fungerade med generell välfärdspolitik. Välfärdsmodellen fungerade inte. Jag menar att den analysen är fullständigt felaktig. Depressionen orsakades framför allt av dålig stabiliseringspolitik, misslyckad ekonomisk politik, inte av för mycket välfärd och inte av för höga skatter. En stor offentligt sektor är fullt möjlig att förena med ett starkt och växande näringsliv. Den svenska historien har bevisat det många gånger om. För två år sedan vet ni alla att Sverige var i ett utomordentligt farligt läge. Ni kommer också alla ihåg, säkert in på bara skinnet, hur Sverige och denna kammare piskades från hörn till hörn av en internationell kapitalmarknad som fullständigt förlorat förtroendet för det här landet som lånade så oerhört mycket pengar. Det var ett land där just skattepolitiken hade förlorat kontakten med den övriga ekonomiska politiken. Det var ett land där vi hade en moderat skatteminister som sänkte skatter för högavlönade, för s.k. strategiska grupper i samhället, medan vi hade en folkpartistisk finansminister som kämpade med att få inkomster och utgifter att gå ihop. Räntor skenade, och hela välfärdsmodellen var i grunden hotad. Så var läget för två år sedan, och många av er vill naturligtvis inte diskutera det nu, men i en diskussion om regeringspolitiken måste det vara utgångsläget. Svensk välfärd var allvarligt hotad för två år sedan. I dag är läget annorlunda tack vare det saneringsprogram som vi har genomfört, och ett mycket gott samarbete med Centerpartiet, kommer budgetunderskottet att vara borta 1998. Räntorna har, som flera under denna debatt har sagt, sjunkit mycket kraftigt. Det är ett bevis på att förtroendet för att Sverige skall kunna bevara och betala för sin välfärd har kommit tillbaka. Förtroendet för Sverige och för svensk ekonomi ökar, men det viktigaste av allt är att demokratins inflytande och makt ökar. Det gör att vi får möjligheter att fatta politiska beslut som det inte var möjligt att fatta för två år sedan. Då stärks också möjligheten att bekämpa arbetslösheten. Inflationen är rekordlåg samtidigt som statsfinanserna förbättras väldigt snabbt. Vi ser allt fler tecken på att konjunkturen vänder uppåt. Åren med missväxt har vänts till år med tillväxt. Saneringen av statsfinanserna har varit en kamp för att rädda välfärdssamhället, inte för att avveckla det. Då har också skattepolitiken fått vara inriktad på att delta i den kampen. Skall det vara möjligt att få uppslutning kring ett sådant räddningsprojekt som det vi har genomfört tillsammans med Centern, måste ju alla vara med och bidra, och då är skattepolitiken viktig. Regeringen har i budgetpropositionen och i ett antal särpropositioner till den lagt fram sin syn på skattepolitiken. Det första och viktigaste målet handlar om finansiering av offentliga utgifter. Inget land kan i längden låna till en del av sina löpande utgifter. Lån skall betalas någon gång, och risken är att det får betalas av våra barn. Det är inte acceptabelt. I stället måste vi med skatter och avgifter betala den välfärd vi i dag vill unna oss. Sverige har provat med ofinansierade skattesänkningar för de här strategiska grupperna. Sverige har provat en nyliberal väg där skattepolitiken fick leva sitt eget liv bortom den vanliga ekonomiska politiken och bortom övrig politik. Resultatet var katastrofalt. Den erfarenhet vi alla i det här landet har gått igenom, och som socialdemokratin fick se från opposition, har givit oss övertygelsen att starka statsfinanser är det grundläggande villkoret för välfärden. Därför har de senaste två åren i så hög grad ägnats åt att ta oss ur det statsfinansiella kaoset. Aldrig mer skall skattepolitiken bidra till att försätta landet i klorna på kapitalmarknaden! Det andra viktiga målet med skattepolitiken är fördelning av välfärden. Om vi skall ha ett brett stöd för välfärdspolitiken, måste den också uppfattas som rättvis. Alla skall efter förmåga bidra till kostnaderna, och alla skall vara delaktiga i den välfärd som produceras. Skattepolitiken är viktig för att fördela bördor efter bärkraft. Det innebär att skattepolitiken de här två åren har varit delaktig för att se till att det blir så, men det innebär också att det är så det skall vara i fortsättningen. En av principerna i skattereformen var att de med goda inkomster även i fortsättningen skulle bära ungefär samma del av skatteinkomsterna. Det skall gälla också i fortsättningen. Ett tredje viktigt mål är den ekonomiska effektiviteten. Vi har höga skatter i Sverige, vi har en hög skattekvot. Det beror på att vi har höga ambitioner i välfärdspolitiken. Det ställer stora krav på skattesystemets konstruktion. Det är lätt att brister i ett skattesystem leder till en sådan situation som vi hade på 80 talet, då det var lätt att skatteplanera och då många människor ägnade mycket av sin intelligens och kraft åt att komma undan skatt. Det gick att göra så. 1990/91 års skattereform ger Sverige en mycket god grund att stå på när nu konjunkturen vänder. Den tid som förut användes till att planera sin skatt, kan nu användas till mer produktiva insatser. Ett fjärde viktigt mål för skattepolitiken är ett bra företagsklimat. Välfärdspolitiken bygger naturligtvis på ett starkt privat näringsliv och på en hög sysselsättningsgrad. Socialdemokratin har traditionellt månat om näringslivets villkor. Sverige har, också om vi tittar internationellt, en mycket förmånlig företagsbeskattning. Det har bidragit till Sveriges starka kokurrensförmåga. Det är något som vi har anledning att slå vakt om. Samtidigt finns det också anledning att koncentrera diskussionen till hur vi kan underlätta för nyföretagande och för expansion av små och medelstora företag. Det är klart att även företagarna har fått känna av den depression vi har gått igenom, framför allt naturligtvis på grund av att efterfrågan försvinner. När människor, hushåll, blir skräckslagna inför det de märker händer i ekonomin, när en stat förlorar greppet om sin ekonomi, då är det klart att människor håller i pengarna. Man vet inte vad nästa förändring i socialförsäkringssystemen blir, man vet inte om man kan vara trygg på sin ålderdom. Det är bäst att man sparar. Det har företagarna fått känna av. Men företagarna är också de som snabbast känner av sänkta räntor och en konjunkturuppgång. Nu när vi lämnar ett statsfinansiellt moras bakom oss börjar tryggheten komma tillbaka. Jag säger inte att man känner sig trygg i dagens Sverige, men jämför med för två år sedan! När tryggheten kommer tillbaka och människor åter börjar våga efterfråga, så är det företagarna som känner av det. Riksdagen har tagit, och kommer att ta ställning till en rad förslag på skatteområdet som gynnar jobben och näringslivet. Det handlar t.ex. om sänkta socialavgifter med särskild inriktning på småföretagen och lättnad i ägarbeskattningen för små och medelstora företag för att sänka investeringskostnaden för dem som inte har tillgång till kapitalmarknaden. Förenklingar i skattereglerna är ett tredje viktigt steg. Vi har ganska krångliga skatteregler när det gäller enskilda näringsidkare, ett skattesystem som infördes under den förra mandatperioden, men under ganska bred enighet. Det kommer vi att se över för att se om man kan göra radikala förenklingar för de minsta företagen. Också sådant som slopad försäljningsskatt på bilar och den nya förmånsbeskattningsmodellen för tjänstebilar kommer att ha stor betydelse för jobben i industrin. Det femte och sista viktiga målet är ett ekologiskt uthålligt samhälle. Skatter och avgifter är viktiga ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Nu gör vi förändringar i energibeskattningen, något som föreslås i budgetpropositionen. Det gäller borttagandet av produktionsskatten på äldre vattenkraftverk och en växling från produktionsskatt till konsumtionsskatt som gynnar näringslivet. De höjda energiskatterna för hushållen kommer att finansiera den stora utbildningsrevolutionen men stimulerar samtidigt till hushållning med energi. Att få miljöpolitik och utbildningspolitik att gå hand i hand är en typ av skatteväxling det också. De senaste två åren har det handlat mycket om att rädda välfärdssamhället. Denna riksdag har fått fatta väldigt många tunga beslut. Nedskärningar av de offentliga utgifterna drabbar naturligtvis mest de som har de minsta marginalerna. Skattehöjningar har varit nödvändiga. Nedskärningar av offentliga utgifter, höjd fastighetsskatt och höjda egenavgifter har varit tungt att bära för många, men tänk på alternativet! Om riksdagen inte hade orkat ta de förslag som regeringen lade hade det varit förskräckande för dem som har det allra sämst ställt. Låt mig säga några ord om den riktigt stora politiska skiljelinjen här i kammaren. Den syns som tydligast i skattepolitiken. Moderaterna har deklarerat att man är beredda att gå väldigt långt i skattepolitiken. För ett år sedan lade man fram en motion i riksdagen där man sade att den eftersträvansvärda skattekvoten i Sverige är 40 % av BNP. Man säger inte när det skall genomföras, men om 40 % av BNP skulle genomföras 1998 så rör det sig om skattesänkningar på 250 miljarder kronor. 250 miljarder kronor - vad säger samarbetspartnerna Folkpartiet och Kristdemokraterna om en sådan skattepolitik? Karin Pilsäter säger att sänkta skatter inte är en självständig ideologisk fråga. Det låter förhoppningsfullt, men är ni beredda att koppla loss från ett ytterlighetsparti i skattepolitiken som Moderaterna, som strävar efter att sänka skatterna med 250 miljarder kronor? Holger Gustafsson analyserar, och man får intrycket att sänkta skatter allmänt sett är ofrånkomligt för att klara arbetslösheten, men hur långt skall vi sänka dem? Skall vi sänka dem till 40 %? Har vi en skattekvot på 40 % av BNP så ser samhället väsentligt annorlunda ut. Hur ser, Karl-Gösta Svenson, ett sådant samhälle ut? Hur ser det ut när vi når ned till en skattekvot på 40 % av BNP? Det handlar om 250 miljarder kronor i minskade offentliga utgifter. Hur ser det samhället ut? Beskriv det! Här finns en väsentlig politisk skiljelinje som kanske går rakt igenom borgerligheten, men man vet inte riktigt. Sällan får vi ett tydligt svar om Folkpartiet och Kristdemokraterna är beredda att medverka i den typen av skattepolitik. Regeringens skattepolitik utformas så att den skall stimulera arbete, företagande och investeringar. Den skall ge miljöpolitiken tillgång till ekonomiska styrmedel. Den skall upplevas som rättvis av breda folkgrupper. Det är en utmaning som vi kommer att klara. Grunden är lagd: Vi går nu mot starka statsfinanser igen. Då får man också tillgång till politikens möjligheter på många andra områden.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet bör hålla sig till sanningen. Våra förslag går ut på att sänka skatter med 65 miljarder. Vi håller oss till det belopp som är aktuellt i de förslag som ligger. Inför valet 1994 utlovade ni en snabb sänkning av arbetslösheten till 5 %. Ni har misslyckats med det. Vartenda anförande som ni håller från regeringspartiets sida i riksdagen är ett angrepp på den borgerliga regeringen. Förre finansministern Kjell-Olof Feldt har fått rätt i att den socialdemokratiska politiken under 80-talet skulle föra Sverige rätt in i arbetslöshetens stålbad. Effekterna av den socialdemokratiska regeringspolitiken under 80-talet ledde oss in i detta stålbad. Vi förlorade under valvåren 1991 1 000 jobb i Sverige. Valvåren 1994 tillkom 1 000 nya jobb varje dag. Då hade vi vänt på utvecklingen. Tillväxten ökade, och det resulterade i nya jobb. Lars Leijonborg sade i en debatt i kammaren för några veckor sedan: Vi vill att Sverige skall upprepa det vi faktiskt gjorde åren 1994 och 1995. Mot slutet av regeringen Bildts period och i början av den socialdemokratiska regeringen, innan effekterna av återställarna hade börjat slå igenom, nådde Sverige en tillväxt på 3,5 % och 100 000 nya jobb skapades. Så var det, statsrådet. Ta ansvar för den misslyckade politiken, som ni står för. Lägg inte skulden på andra. Er politik har lett till för låg tillväxt. Arbetslösheten har ökat och ökar. Vi är snart tillbaka i samma situation som 1991. 23 % är utan jobb i mitt hemlän Blekinge för närvarande. Vad gör ni åt de hundratusentals människor som saknar jobb? Varför inser ni inte att den här politiken leder fel? Den klarar inte arbetslösheten. Trots denna utveckling fortsätter ni att höja skatter på arbete och företagande. Trots skyhöga protester höjde ni så sent som i sommar produktionsskatten på el. Ni lyssnar inte på farhågorna från Vargön Alloys och andra företag. Nu ser vi konsekvenserna av era beslut. 65 anställda vid Vargön Alloys varslas. Gränges i Sundsvall har stoppat en investering för 40 miljoner och reducerar personalstyrkan med 60 personer. Ett antal socialdemokratiska kommunalråd har i öppet brev kritiserat regeringens skattepolitik och uttalat i klartext: Skatterna hotar jobben nu. I gårdagens Svenska Dagbladet skrev fyra ekonomer om sambandet mellan sänkta skatter och nya jobb. Enligt deras mening är det kraftigt sänkta skatter på arbete som skapar förutsättningar för 400 000 nya jobb. Varför gör ni ingenting? Ni kan följa de moderata förslag som finns. Varför vill ni inte inse att det föreligger ett samband mellan en låg tillväxt, förlorade jobb och de enorma skattehöjningar som ni genomfört sedan 1994? Varje torsdag demonstrerar oroliga människor utanför Riksdagshuset därför att fastighetsskatten håller på att ta knäcken på dem. Många kommer inte att klara av att betala den skyhöga skatten. De brottas säkerligen varje dag med den obehagliga tanken att behöva går ifrån sina hem därför att de inte har råd att betala fastighetsskatten. Var finns tryggheten för dem? Var finns tryggheten i det socialdemokratiska Sverige? Delar statsrådet de socialdemokratiska kommunalrådens uppfattning, att höjda skatter leder till färre jobb? Kommer ni att medverka till sänkt fastighetsskatt för att skapa den sociala trygghet som våra medborgare har rätt att vänta sig oavsett var de är bosatta?

Herr talman! Karl-Gösta Svenson talade i sitt inledningsanförande om en aktiv skattesänkningspolitik. I det betänkande som ligger på riksdagens bord handlar det om 70 miljarder. Det är en mycket stor summa pengar som skall användas till att sänka skatten på pensionssparande, slopa förmögenhetsbeskattning, till sänkt kapitalinkomstskatt, höjt representationsavdrag, slopad reklamskatt osv. Besparingarna, som man sällan talar om, kan också räknas upp för en mycket lång period. För ett år sedan skrev Moderaterna i en motion till riksdagen att den eftersträvansvärda skattekvoten är 40 % av BNP. Skulle det genomföras 1998, skulle det handla om 250 miljarder. Det kanske ni inte vill genomföra 1998. Men när? Ingen moderat som jag diskuterar med talar om huruvida detta är eftersträvansvärt. Är detta det optimala skattetrycket, eller är det också bara en mellanstation på vägen ner någon annanstans? Hur ser det samhället ut, Karl-Gösta Svenson, när ni har sänkt skatter med 250 miljarder, särskilt inriktade på dem som ni kallar de strategiska grupper och som skall släpa oss andra ut ur arbetslösheten? När ni gjort det, var är det ni skall skära ned för 250 miljarder? Ni har ju provat modellen i verkligheten. Ni hade tre år på er. Det var i hög grad Moderaterna som styrde svensk skattepolitik under de tre åren. Resultatet var förskräckande. Ni provade på skattesänkningarna. Ni sänkte en hel rad skatter särskilt inriktade mot höginskomsttagare och kapitalägare. Har Karl Gösta Svenson någon gång sett fördelningsprofilen över de tre åren? De olika grupper som fick bära de bördor som bars under de tre åren var inte de 10 % som har det välbeställt. Var ni över huvud taget intresserade under den perioden av fördelningspolitiken? Frågan är intressant, för ni vill naturligtvis komma tillbaka till regeringsmakten. Har ni ändrat synen på fördelningspolitiken sedan dess? Vilka skall bära bördorna när ni tar regeringsmakten? Det är alldeles självklart att en socialdemokratisk skattepolitik skall utformas så att den gynnar näringsliv, tillsammans med de höga ambitionerna när det gäller välfärdssamhället. Jag tror inte ett dugg på att det är nödvändigt att avskaffa välfärdssamhället för att klara kampen mot arbetslösheten. Vi gör förändringar i skattestrukturen som riksdagen kommer att ta ställning till, t.ex. när det gäller just produktionsskatten på el. Vi avskaffar produktionsskatten på vattenkraftssidan. Vi genomför inte höjningen på produktionsskatten på kärnkraftssidan nästa år och växlar över den till en konsumtionsskatt på el. Det innebär en lättnad för elintensiv industri. Det är ingen tvekan om att människorna har fått bära bördor under den här tvåårsperioden. Det är alldeles självklart. För oss har det varit viktigt att bördorna skall fördelas så rättvist som möjligt. Därför är de här höginkomsttagarna med. Höjd fastighetsskatt har också varit jobbig att bära för många människor. Fastighetsskatten ger sammanlagda inkomster på 23-24 miljarder. 14-15 miljarder av dem kommer från småhusfastigheterna. Att Moderaterna vill sänka skatter vet vi. Men det minskar också inkomsterna, och det innebär avskedanden inom den offentliga sektorn. Ni vill spara 8 miljarder på kommunerna för att kunna sänka fastighetsskatt och annat. Det innebär att ett antal tiotusen jobb försvinner i kommunerna. Det är en mycket tung börda att bära för dem som drabbas. Vi har lagt fram förslag till riksdagen för att underlätta för dem som har fått bära den tyngsta bördan av fastighetsskattehöjningen. I genomsnitt är höjningen ungefär 300 kr. i månaden för en fastighet som har ett genomsnittligt värde på 400 000 kr 1995. För dem som har fått kraftiga höjningar föreslår, och riksdagen kommer att fatta beslut om det, en lättnad de år som kommer
Herr talman! Den bästa fördelningspolitiken ökar ekonomisk tillväxt som ger mer jobb, framför allt nya jobb, inom den privata sektorn. För att man skall åstadkomma en ökad ekonomisk tillväxt och klara av arbetslösheten i vårt som är så allvarlig måste vi skapa ett bättre företagarklimat. Det gör vi genom sänkta skatter på arbete och företagande. Där konstaterar jag att ett stort antal socialdemokratiska kommunalråd har samma uppfattning som vi moderater, att jobben skall räddas nu genom sänkta skatter. TCO-ekonomerna och ordföranden i TCO, Inger Ohlsson, säger att det är sänkt skatt på arbete som är avgörande för att få bukt med arbetslösheten. Det här gör inte regeringen någonting åt. Ni har under dessa två år bidragit till de enorma skattehöjningarna, vilket har resulterat i för låg tillväxt och en ökande arbetslöshet samt försvårat för företagen att anställa. Östros talade mycket om välfärdspolitiken både i sitt inledningsanförande och i sin replik. Då frågar jag mig: Hur kan regeringen spara på föräldralösa barn, änkor och handikappade och sedan höja bidragen till LO och de politiska partierna?

Herr talman! Jag noterar att Karl-Gösta Svenson inte säger någonting om det motionsförslag som han lade för ett år sedan i kammaren, att man önskar sänka skattekvoten till 40 % av BNP. Hur skall jag tolka detta? När jag debatterade med den moderate partisekreteraren Gunnar Hökmark för en tid sedan antydde han att det var någonting sådant man tänkte sig. Men Karl-Gösta Svenson kommenterade det inte. Jag är mycket van vid att Moderaterna inte vågar ta till sig riktigt det man skrev för ett år sedan. Har ni insett att uppställningen bland svenska folket för en generell välfärdspolitik är mycket större än ni någonsin kunde ana? Nu försöker ni forma en skattepolitik där ni lockar med en och annan skattesänkning även för dem som inte tjänar allra mest. Det är klart att ni inser att uppslutningen bakom er idé att gå ned till 40 % skattekvot av BNP finns inte. Ni kan aldrig vinna regeringsmakten på en sådan politik. Men Karl Gösta Svenson säger ingenting om det. I stället vill ni nu konkret föreslå skattesänkningar på 70 miljarder. För att nå dit vill ni spara 5 miljarder ytterligare på läkemedel, ytterligare på tandvårdsförsäkringen, införa ytterligare en karensdag i sjukförsäkringen, ytterligare en nedjustering av den sjukpenninggrundande inkomsten, sänka KAS, införa karensdagar i föräldraförsäkringen. Då når ni upp efter mycket mer till 70 miljarder. Men då fattas det fortfarande 180 miljarder för att nå till den skattekvot som ni önskar, 40 % av BNP. Moderaterna är i skattepolitiken ett ytterlighetsparti i den svenska riksdagen. Det skall bli intressant att höra vad de partier som planerar att samarbeta med Moderaterna tycker om den inriktningen på skattepolitiken.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag uppskattar den politiska stil som statsrådet Östros visar när han är ute och debatterar bl.a. fastighetsskatten och andra frågor med människor, att visa upp samma åsikt och samma inriktning oavsett i vilket sällskap han befinner sig i. Jag tror att det är en bra stil, och den behövs för att göra politiken mera trovärdig och respekterad ute bland människor, att man vågar stå för det man tycker även när folk blir arga. Jag vill passa på tillfället att klaga litet. Jag tycker att diskussionen om vad som hände under de tre borgerliga åren blir väldigt tjatig och dessutom så extremt vinklad att det inte är trovärdigt. Som vi alla vet var det så 1994 när ni tillträdde blev det hela tiden fler och fler jobb. Det var också så att det fanns en konkret plan för hur man steg för steg skulle ta sig ur det svåra statsfinansiella läget. Det var vidare så att Socialdemokraterna i oppositionsställning röstade mot vartenda föreslag som handlade om besparingar. Det gör det inte lättare att gå fram. Nu blir det färre jobb. Räntan är högre i dag än vad den var när samarbetet med Centern inleddes. Det är också så att de största delarna av saneringen av statsfinanserna har man inte gjort ihop med Centern. Om vi skall få någon trovärdighet för politiken och politikers agerande får man försöka vara hederlig även in den frågan. De mål för skattepolitiken som Thomas Östros här har skisserat är det många som kan ställa upp på. Skattepolitiken har många olika syften, och den skall medverka till att uppfylla andra politiska mål som har värden i sig. Men vi gör olika tolkningar av innehållet, hur man konkretiserar en sådan skattepolitik. Man säger att Socialdemokraterna traditionellt värnat näringslivets villkor. Ja, man har värnat om de stora företagen. Nu finns det en växande insikt om att man också måste titta litet till de små företagen, framför allt de företag som fortfarande inte existerar. När man går till praktisk handling i skattepolitiken blir det alltid så väldigt tokigt. Ibland inser man att efter ett tag att det blir väldigt tokigt och börjar backa. Vi har sett när det gäller momsen, och kanske får vi se det när det gäller sjuklöneperioden. Det skulle vara bra om man lade ner litet mer krut på att försöka sätta sig in i det man jobbar med innan man lägger fram förslagen och sedan lade upp en strategi. Vi i Folkpartiet säger att det viktigaste är nu att vi får fram nya jobb, Vi har lagt fram förslag som vi tror - det kan vi inte veta - inom ett par års tid skulle kunna ge en halv miljon nya jobb. Det förutsätter en rad förändringar i Sverige. Nyföretagandet måste öka, investeringsnivån måste höjas, expansionsmöjligheterna måste bli bättre, privatpersoners möjligheter att köpa tjänster måste bli bättre. Vi måste få ett kunskapslyft osv. Det förutsätter i sin tur att man gör konkreta förändringar, t.ex. sänkta arbetsgivaravgifter. Vi måste få ned skattekilarna och få en förenklad arbetsrätt som fungerar för de små företagen, slopad dubbelbeskattning och inte höjda förmögenhetsvärden på aktier så att vi kan få riskkapital osv. Det är den typen av skattepolitik som vi vill gå in i för framtiden, och vi hoppas att regeringen är beredd är lyssna på våra förslag.
Herr talman! Låt mig börja med att tacka för de uppskattande orden från Karin Pilsäter. Det var trevligt att höra. Karin Pilsäter var inte riktigt nöjd med min beskrivning av regeringsperioden 1991-1994. Det kan jag förstå, och det kan vi diskutera väldigt mycket fram och tillbaka. Vad som är märkligt är att de partier som var starkast i skattesänkningsivern inte tagit intryck av hur det i praktiken fungerar, att de inte inser att det grundläggande är en stark statsfinansiell situation som ger normala räntor. Det grundläggande är en tilltro hos hushållen till att staten kan möta upp till sina åtaganden. Det är grundläggande på det sättet att då orkar och vågar människor konsumera och investera. Det vi såg 1991-1994 är vad som händer när människor i grunden blir skräckslagna för vad som håller på att ske. Då håller man i sina pengar, då minskar konsumtionen, och då slås företag ut. 50 000 konkurser var det under den perioden och 450 000 förlorade jobb. Det är det som styr en ekonomi. Om det inte finns en grundläggande tilltro hos människor att samhället fungerar, då vågar man inte investera eller konsumera. Då fungerar inte näringslivet. Vi har nu tagit det steget som ger oss en stabilitet i den ekonomiska utvecklingen som gör att vi kan få tillbaka efterfrågan igen. Samtidigt krävs en näringspolitik som gör att företag kan växa och en skattestruktur som gör att företagen vågar och orkar växa. Det skall vi jobba mycket med framöver. Vi skall också ha klart för oss att Sverige har en av jämförbara länders bästa företagsbeskattning. Vi har en mycket låg bolagsskatt. Det finns ett mycket starkt intresse från omvärlden att investera i Sverige. Man uppfattar att Sverige har ett hyggligt näringsklimat. Den amerikanska handelskammaren gjorde en undersökning häromveckan bland olika europeiska stater för att se vilka länder som hade bästa näringslivsklimatet. Sverige kom på en fjärde plats av de europeiska länderna just på grund av att här finns bra infrastruktur, bra välfärdssamhälle, bra skattestruktur för företagsamheten. Det är helt enkelt ett bra ställe att investera i. Det är inte så enkelt som att tro att sänkta skatter leder till ökad företagsamhet. Det är hela samhällsstrukturen som gäller. Låt mig ta upp ett exempel. Folkpartiet vill slopa beskattningen av aktieutdelningar, vilket ni också ville genomföra under den borgerliga regeringsperioden. Det kostar 8 miljarder, en oerhört stor summa pengar. Det vill ni genomföra fast ni är fullt medvetna om att de företag som finns på börsen har tillgång till kapitalmarknaden, inte minst den internationella kapitalmarknaden. En slopad aktieutdelningsskatt påverkar inte börsföretagens investeringskostnader. De kommer inte att investera mera bara för det. Det kommer inte att leda till några nya jobb. Det som kommer att ske är att aktieägarna får det bättre, men det påverkar inte investeringskostnaden, för den bestäms internationellt. Vi lever i en internationell miljö numera. Kapitalkostnaden för de börsnoterade företagen bestäms på den internationella kapitalmarknaden. Riktar man däremot en lättnad i ägarbeskattningen för de små och medelstora förtagen som inte är börsnoterade och som har svårt att få tillgång till riskkapital, då sänker man investeringskostnaden. Därmed får man ökade investeringar och ökad sysselsättning. Jag skulle önska att Folkpartiet närmade sig det klimat som fanns 1991 när det gick att diskutera skatter på ett rationellt sätt och när också fördelningspolitik fick spela en viktig roll. Jag önskar också att Folkpartiet inte hade den inställning som man har haft under de senaste åren, nämligen en väldigt ideologiskt inriktad skattepolitik.
Herr talman! Det är inte som vi tror utan det är verkligheten ute i samhället, men 1994 fanns det en ganska stor optimism och framtidstro hos människor. Det var första gången sedan mätningarna började som framtidstron var så stor att människor trodde att de skulle få det bättre. Det tillkom också 1 000 nya jobb varje dag. Det var ett bra mått på att vi då hade nått en situation där människor hyste tilltro till att det hela skulle kunna fungera. Så är det inte 1996, det kan vi nog vara överens om. År 1991 gick det ganska brant utför, och det berodde inte på det maktskifte som skedde i oktober, utan det var en utveckling som hade börjat långt innan dess. Jag tycker att vi skall vara litet ödmjuka och inse att det finns andra faktorer än just vilken regering som styr under en viss period som avgör vilken statistik som man skall använda. Det förekom en lång rad missgrepp under 80-talet, och vi från Folkpartiet medverkade också. Jag kan erkänna det. Men det var även mycket som vi i god tid varnade för och många reformer som vi var med att genomföra för att bryta den utvecklingen. Vi tror att det viktiga nu är att se till att det blir en skattepolitik som kan samverka med övrig politik, precis som jag tidigare sade, för att man skall få ett företagsklimat i det här landet där människor kan få nya jobb. Då håller det inte att bara se på vad som är bra för de stora företagen, för de gamla företagen och för industriföretagen. Man måste ha en skattepolitik och en näringspolitik som fungerar för de små företagen, för de mindre företagen och t.o.m. för de ofödda företagen.
Herr talman! Jag noterar att Karin Pilsäter tyvärr aldrig svarade på den fråga som jag ställde om hur ni ser på det framtida samarbetet med det ytterlighetsparti i skattepolitiken som Moderaterna är. Är ni beredda att delta i ett samarbete där strävan är en skattekvot på 40 % av BNP? I så fall lämnar Folkpartiet en tradition som ni länge har haft att ändå på något sätt ställa upp för välfärdssamhället. Karin Pilsäter vill diskutera perioden 1991-1994, och det skall jag gärna göra. Vad var det som hände vintern-våren 1994? Det var då som den borgerliga regeringen fullständigt tappade greppet över de offentliga finanserna. Vid den sista ekonomisk-politiska proposition som man lade fram våren 1994, kompletteringspropositionen, hade det gått så långt så att för att försöka nå en någorlunda statsfinansiell balans borta vid horisonten hade man börjat att "skruva" på tillväxtssiffrorna i propositionen. Utvecklingen under den våren ryckte totalt undan mattan för Sverige när det gäller förtroende på den internationella kapitalmarknaden. När socialdemokraterna kom till makten hösten 1994 möttes vi av oerhört starka tvivel: Ja, vi har hört förr att man skall försöka att sanera statsfinanserna, men det enda som händer är att ni börjar att "mixtra" med prognoserna. Räntan steg dramatiskt vintern-våren 1994, och detta fick naturligtvis effekter på den ekonomiska utvecklingen. Karin Pilsäter ville diskutera perioden 1991-1994, och det får hon gärna.

Herr talman! Jag skall inleda med att be skatteministern om ursäkt för att jag tillvitade honom ett uttalande som han uppenbarligen inte har gjort. Jag sade att han hade uppmanat folk att låna till fastighetsskatten. Det har han inte gjort. Det var finansministern som gjorde det, och det visar att skatteministern i det avseendet är klokare än finansministern. Det är intressant att Thomas Östros inledde med att säga att han ville bredda skattedebatten till att också gälla andra frågor i samhället, eftersom de hänger så intimt samman. Det var precis det som jag vill göra i den inledande skattedebatten när jag försökte att ta upp välfärdspolitiken och de förslag som drabbar företagen som ju också är skattebetalare, t.ex. den förlängda sjuklöneperioden kontra vårt förslag att undanta de allra minsta företagen. Jag skulle också vilja höra vad skatteministern anser i den frågan. Näringsministern har uttryckt ett visst gillande av den idéen. Biträdande socialminister Maj-Inger Klingvall har avvisat tanken och säger att detta är regeringens linje. Men vore det inte värt att pröva vårt förslag för att kanske komma vidare i arbetet för en ökad sysselsättning? Skatteministern säger att man inte kan låna till sina löpande utgifter. Samtidigt uppmanas egnahemsägare att göra detta, inte av skatteministern, men finansministern har uppmanat fastighetsägare som inte har råd att betala fastighetsskatt att låna till densamma. Då frågar jag: Gäller inte samma principer för landet Sverige som för enskilda människor som drabbas av en beskattning som de inte klarar av på grund av att de har för låga inkomster? I det sammanhanget kan man också fråga sig: Är fastighetsskatten bra utformad när den får sådana effekter att låginkomsttagare kan tvingas till att låna för att klara skatten eller tvingas till att till sist sälja sin fastighet och flytta till annat boende? Det är intressant att höra skatteministern säga att man skall förbättra för de små företagen. Finansministern sade att man tidigare har negligerat de små företagens behov. Men jag anser att man fortfarande inte har insett de små företagens behov. Man ser inte till handelsbolagens och de enskilda firmornas problem. Enligt det nya förslaget skall man ersätta riskkapitalavdraget för aktiebolag med lättnader för små och medelstora företag. En del av det nya underlaget som skall utgöra lättnaden gäller inte för de allra minsta företagen, för de företag med upp till två anställda. Man tar alltså bort en löneunderlag på 350 000 kr. Jag skulle vilja höra vad som är orsaken till det förslaget. När det gäller lättnader för små företag gäller 5 % på upp till 600 000 kr för samtliga företag. Att detta procentuellt är mera värt för ett litet företag är en annan sak. Men det är ju ingen speciell inriktning på små företag. Samtliga företag få 5 % nedsättning på löneunderlag upp till 600 000 kr. Volvos och Saabs totala produktion utgörs av förmånsbilar i Sverige?

Herr talman! Vänsterpartiet inledde denna mandatperiod på ett ansvarsfullt sätt. Det skall man ha en eloge för. Vänsterpartiet var med några månader, men efter hand orkade man helt enkelt inte med trycket. Uppgiften att via skattehöjningar och besparingar ta landet ur ett statsfinansiellt moras var naturligtvis enorm. När trycket blev hårt och man upptäckte möjligheten att vinna en och annan röst på att inte ställa upp orkade man inte längre. Nu börjar Vänsterpartiets bristande styrka i ryggraden visa sig även på skattesidan. Vänsterpartiet blir alltmer av ett skattesänkningsparti. Det finns snart sagt ingen offentlig utgift som inte skall höjas och ingen skatt som inte skall sänkas, om det inte gäller fördelningspolitik och skatten för höginkomsttagare - det skall jag ge dem en eloge för. Men det är ingen hållbar strategi, Per Rosengren. Jag vet att Per Rosengren själv inte tycker det. Att ta landet ur en kris kräver många svåra beslut. Och det är klart - känner man inte att man faktiskt en dag kan bli tvungen att genomföra de saker man föreslår, är det lockande att lätta litet grand från verkligheten. Jag skall först säga någonting om fastighetsskatten. Jag inser till fullo att det är en tung börda att bära för många, liksom sänkt a-kassa eller sänkt barnbidrag. Det har varit många tunga bördor för många människor att bära. Men det har ju t.ex. lett till att räntorna har sjunkit med mellan 4 och 5 %. Om man har ett lån på en fastighet på en halv miljon innebär det en sänkt räntekostnad på ungefär 1 500 kronor i månaden. Vore det så att dessa tunga bördor inte ledde någon vart, så vore det olidligt. Men de leder ju till att vi tar oss ut ur krisen och till att människor får det bättre efter hand när vi har tillväxt och får ned arbetslösheten. Men det är klart att det märks för hushållen att vi har gått igenom en depression och att vi har blivit fattigare. BNP minskade faktiskt under ett antal år. Nu har Vänsterpartiet ett förslag på fastighetsskattens område som jag inte är säker på att de står bakom. De vill minska fastighetsskatten med 250 miljarder, och så vill de minska förmögenhetsskatten genom att endast räkna upp 75 % av taxeringsvärdet i underlaget. Den minskade fastighetsskatten kostar 250 Vilka kommer att få del av denna minskade förmögenhetsskatt? Har ni tänkt på det, Per Rosengren? Se på ert förslag! Om ni vill genomföra en sådan sänkning av förmögenhetsskatten så kommer ni att upptäcka att sänkningarna koncentreras till områden som Lidingö, Danderyd och andra områden med många starka höginkomsttagare. Är det så ni vill lösa fastighetsskattefrågan? Precis som jag sade tidigare är ägarbeskattningen en central insats för att underlätta för små och medelstora företag. Titta på vilka företag som gynnas. Om vi ser till statistiken är det företag med mellan 10 och 50 anställda som gynnas mest. Men även företag med mindre än 10 anställda gynnas av lättnaden i ägarbeskattningen. De är inte undantagna. Men koncentrationen ligger på dem med mellan 10 och 50 anställda, på de företag som också har kraft att växa vidare och nyanställa. För de små företagen är det naturligtvis också en drivfjäder att växa och bli ett företag som tillhör de mer gynnade. Vi satsar på konkreta åtgärder för att ge förutsättningar för småföretagsamhet: låga räntor, lättnader i ägarbeskattningen, sänkta sociala avgifter, enklare regler. Ju starkare finanser vi får, desto mer kan vi göra. Men vi bygger detta på ett starkt välfärdssamhälle, och det innebär höga skatter.
Herr talman! Vänsterpartiet orkade inte, sade statsrådet. Jo, vi orkade. Det var Socialdemokraterna som inte orkade hålla kvar samarbetet. Man såg problem i vissa opinionsundersökningar i och med att man hade legitimerat Vänsterpartiet, och då vågade man inte fortsätta samarbetet. Vi var med på upp till 114 miljarder av budgetförstärkningen. Dessutom har vi i dag ett högre skattenetto än vad Socialdemokraterna har. Ett 3 miljarder högre skattenetto innebär att vi inte på något sätt är ansvarslösa på det området. Vi tar alltså ut mera skatt. Vi har också en bättre fördelningspolitik för våra skatter än utskottsmajoriteten har, dvs. Socialdemokraterna och Centerpartiet. Jag hörde inte så mycket om sjuklöneperioden och de minsta företagen. Det kommer kanske i nästa replik. Vi kommer med sakförslag till såväl förmögenshetsbeskattning som fastighetsskatten. Om Thomas Östros också nämner de andra delarna i vårt förslag till förmögenhetsbeskattning, skall han se att vi plockar in mer pengar i förmögenhetsskatt än vad Socialdemokraterna gör. En del av förslaget innebär en minskning, men den andra delen innebär att vi tar in motsvarande summa och litet till av dem med förmögenheter. Visst har räntorna gått ned, men vilken del av politiken är det som har garanterat detta? Är det de 114 miljarderna i förstärkning av statsbudgeten som vi har varit med på, eller är det de ytterligare 12 miljarderna som Centern har ställt upp på? Fråga Centern i dag om de var med på de enskilda frågor om skattehöjningar som vi var med på. Utan den grunden som vi lade hade ni aldrig klarat av situationen - det står alldeles klart. Jag tycker faktiskt att Socialdemokraterna skall erkänna att vi ställde upp i mycket stor utsträckning. De 12 miljarder i vårt förslag som nettomässigt ligger utanför regeringens och Centerns förslag är pengar som går direkt till sysselsättningsbefrämjande åtgärder.
Herr talman! Det handlade om att orka med eller inte. Vänsterpartiet var med om skattehöjningsförslagen hösten 1994. Det var nödvändiga delar av saneringsprogrammet. Sedan var Vänsterpartiet med i princip på en del av besparingarna, men när de skulle fyllas med innehåll uppstod svårigheterna i Vänsterpartiet och Vänsterpartiets riksdagsgrupp. Det vet Per Rosengren lika väl som jag. Per Rosengren sade att Vänsterpartiet varit med på de flesta besparingarna. Reser han nu land och rike runt och berättar vilka besparingar Vänsterpartiet har varit med om? Vilka tunga besparingar i offentliga utgifter säger sig Vänsterpartiet stolt ha varit med på? Det verkar ju som att nästan hela saneringsprogrammet bärs upp av Vänsterpartiet. Så låter det inte i riksdagen och ute i landet när vänsterpartister debatterar. Jag hann inte ta upp frågan om tjänstebilar i mitt förra anförande. Vad har Per Rosengren för inställning till skattesystemet när det gäller skatt på förmåner? Den grundläggande principen, som vi försöker följa och som jag anser är sund, är att alla förmåner som arbetsgivaren erbjuder sina anställda skall beskattas så likt vanlig lön som möjligt. Det var en viktig seger i skattereformen, eftersom det innebar att många höginkomsttagare, som förr hade diverse förmåner som inte var beskattade, nu är tvunga att de upp dem till beskattning. Det är en märklig inställning att just tjänstebilar skall förmånsbekattas hårdare än andra typer av förmåner. När räntan har fallit har beskattningen av tjänstebilar efterhand blivit alltmer felaktig i förhållande till andra alla förmåner. I det förslag som ni har lagt fram ingår räntan som en komponent, så att detta justeras naturligt. Så bör det vara. Tjänstebil skall i så hög grad som möjligt beskattas som en vanlig lön. Dessutom var det ett underligt system. Man fick betala på marginalen om man körde mycket privat. Nu inför vi att man själv betalar sin bensin när man kör mycket privat. Är det fel? Jag tycker att det är bra, både ur rättvise och miljösynpunkt.
Herr talman! Jag uppskattar inledningen av skatteministerns anförande. Det var en välgörande koppling som gjordes när han sade att skattepolitiken bör vara kopplad till välfärden och vad man använder pengarna till. Jag hade i mitt anförande tidigare ett liknande resonemang. Det vore därför en bra utgångspunkt för en replikväxling. Jag är nämligen litet fundersam över hur skatteministern lever upp till detta. När man ser på den budget som presenteras är det fullständigt klart att miljöskulden fortsätter att öka. Då frågar man sig bekymrat om miljöproblemen och god miljö är något som ingår i skatteministerns välfärdsbegrepp. Och hur tar det i så fall sig uttryck i skattepolitiken? Det skulle vara intressant om Thomas Östros ville utveckla det. Det kan ju inte vara rimligt att man å ena sidan säger att ett av målen för skattepolitiken är att nå ett ekologiskt hållbart samhälle när man å andra sidan inte ser särskilt många spår av det i den budget som läggs fram och i den skattepolitik som förs. Som skatteministern sade syns skillnaden i vilket samhälle man vill nå i skattepolitiken, och det bekymrar mig litet grand. Ända sedan Miljöpartiet bildades har vi drivit frågan om att miljön och strävan efter det ekologiskt hållbara samhället måste vara ledstjärnan för politiken och därmed naturligtvis också för skattepolitiken. Jag ser fram emot att skatteministern utvecklar det sätt på vilket han anser att den nuvarande budgeten kraftfullt leder åt det hållet. Inte heller jag kan avstå från att plåga skatteministern med frågor om fastighetsskatten. Det vore ju för dåligt. Jag måste få veta varför man så envist klamrar sig fast vid ett system som man rimligen inser är galet. Detta är en alldeles udda skatt. Jag tror att det har uttryckts att den är någon sorts objektskatt, i ett desperat försök att klassa in den i något. Man ser att problemen är så stora att man t.o.m. lägger fram ett förslag om lättnader och ett förslag om att reglerna för hur detta tillämpas måste ses över. När man hör protesterna från de människor som skall betala dessa skatter är det fullständigt uppenbart att det är någonting som inte stämmer. En ganska snabb analys gör att man kvickt inser att det finns ett grundläggande bekymmer. Kan regeringen då inte erkänna att vi snabbt måste komma till rätta med detta, se över det och göra någonting åt saken innan folk har lämnat sina hus? Det hjälper inte att säga att om några år kanske det kommer ett förslag som lindrar förhållandena för dessa människor, eller att om några år kanske vi har sett över systemet. Då har folk nämligen redan blivit tvungna att flytta. Det måste väl rimligen också ingå i välfärdsbegreppet att man har rätt att bo kvar i sitt hus, och att inte skattepolitiken leder till denna typ av ofrivilliga effekter. Jag har full förståelse för att fastighetsskatten är viktig, liksom alla skatter är viktiga. Vi är ju överens om att vi måste ta in skatter för att finansiera de offentliga utgifterna. Det behöver vi alltså inte diskutera, men när man ser uppenbara skevheter och fundamentala problem måste man snabbt ta tag i dem. Min konkreta fråga är alltså: Varför klamrar sig regeringen så envist fast vid ett sådant dåligt system?
Herr talman! Fastighetsskatt finns i en oerhörd massa länder. I denna debatt får man ibland intrycket av att Sverige skulle vara väldigt udda på det här området, men det är väldigt många länder som har fastighetsskatt. Vi har en fastighetsskatt som är en del av kapitalbeskattningen. Fastighetens värde beskattas, och vi har också rätt till ränteavdrag när man tar lån för att köpa en fastighet. Av dagens debatt har jag förstått att Ronny Korsberg har funderingar på att avskaffa rätten till ränteavdrag när man köper en fastighet. Precis som Inger Lundberg tidigare påpekade skulle det kunna ge ganska dramatiska omfördelningseffekter. Detta är någonting som jag tycker att många borde fundera på i debatten om fastighetsskatten. Det finns flera olika modeller som valsar omkring. Många av dem skulle få väldigt dramatiska omfördelningseffekter. Tänk om vi t.ex. hade en fastighetsskatt som inte var en del av kapitalbeskattningen utan grundade sig på antal kvadratmeter. Vad skulle det innebära i områden som Pajala och Surahammar jämfört med områden som Lidingö och Danderyd om vi skulle ta ut lika mycket statliga inkomster från fastighetsskatten? Det handlar ändå om sammanlagt 23-24 miljarder kronor, varav 14-15 miljarder från småhusbeskattningen. Det finns förslag om den s.k. Californiamodellen som innebär att köpeskillingen ligger till grund för skatten. Vad händer då i områden med problem, där priserna sjunker efter hand därför att området förlorar i attraktivitet? Människor som köpte huset långt innan priserna började sjunka kommer att få betala en hög fastighetsskatt. I ett expansivt område där priserna stiger, och där de som äger hus utan att ha lån får en allt större förmögenhet skulle däremot fastighetsskatten vara väldigt låg. I de modeller som diskuteras finns det självfallet mycket stora fördelningspolitiska frågeställningar. Ronny Korsberg talade också om miljöpolitiken. Den är en oerhört viktig del av all politik - inte minst den ekonomiska politiken och kanske särskilt skattepolitiken. Jag tycker att ekonomiska styrmedel skall användas, och skatter och avgifter är en del av de ekonomiska styrmedel som kan användas för att successivt få Sverige att bli mer och mer av ett ekologiskt hållbart samhälle. Det är viktigt. Därför är t.ex. höjning av energiskatterna för hushållen en viktig del. Det skall naturligtvis vara möjligt att stimulera fram en omställning på det viset, och en hushållning av ändliga resurser. Framöver kommer regeringen att lägga fram förslag på t.ex. en avfallsskatt för att ytterligare stärka skälen att fundera på vilka sopor man har, vad man köper och vad man tar med sig hem i form av förpackningar osv. Även detta får effekten att vi alltmer går mot hållbarhet, och inte mot den typ av samhälle vi har just nu. Skattepolitiken har en viktig roll i detta. Det tycker jag är självklart.
Herr talman! Det är glädjande att inställningen finns att skattepolitiken är viktig för att ställa om samhället. Vi ser fram emot fler förslag, och att regeringen inte är så motsträvig när det gäller att förändra skattebasen från skatt på arbete till skatt på energi och utsläpp. Men låt oss hålla oss till fastighetsskatten. Nu säger Thomas Östros att den är en form av kapitalbeskattning. Inger Lundberg försökte tidigare göra troligt att den är en skatt på en schablonintäkt. Men det är ju inte så. Fastigheten är inget värde som man har. Det värde som fastigheten åsätts är ett uppskattat värde som man eventuellt skulle få om man sålde den. Men om man inte säljer den har man inte detta värde, får inte ut dessa pengar och har inget att betala skatt med. Och lik förbaskat måste man betala denna skatt. Jag har inte sagt att man måste skifta fastighetsskatten mot sänkta ränteavdrag. Det kanske är litet tidigt att dra växlar på det. Jag nämnde det som ett exempel på ett lämpligt objekt att titta på om man vill fasa ut fastighetsskatten, om man inser problemets art och är beredd att försöka ändra det. I budgeten för 1997 har Miljöpartiet föreslagit att man tar bort sänkningen av stämpelskatten, som bara leder till att folk får litet lättare att flytta runt och i stället sänker fastighetsskatten så att folk slipper flytta runt, vilket ju är det stora problemet. Om man vill hitta förslag och lösningar på hur man skall kunna fasa ut fastighetsskatten finns det fler sådana än det om räntesänkningarna. Frågan är bara om man inser att det är själva principen som är fel. Är man beredd att diskutera det så är jag övertygad om att det finns många goda förslag på hur man skulle kunna ersätta dessa 15 miljarder kronor. Det finns andra, och betydligt större, växlingsförslag där man kan hitta lösningar. Det vore konstigt om det inte skulle gå att på ett konstruktivt sätt hitta lösningar på detta. Men det förutsätter som sagt att man inser att själva grundsystemet är galet.
Herr talman! Jag uppskattar Ronny Korsbergs litet seminarieliknande diskussion om olika modeller. Jag vet inte riktigt vilken Miljöpartiets egentliga önskan är. Kanske är den att ta bort ränteavdragen, kanske inte. Det bli mycket stora effekter av det som miljöpartisterna bestämmer sig för och vilken modell de vill ha. Kanske vill de ta bort hela fastighetsskatten, kanske inte. Det blir mycket stora effekter av detta, och jag förväntar mig att Miljöpartiet bestämmer sig för någon modell så att vi kan diskutera den. Jag tycker att vi skall ha en fastighetsbeskattning i Sverige. Den är en viktig del av de intäkter vi har för att kunna ha välfärd - daghem, sjukvård, äldreomsorg och socialförsäkringar. Skatter får aldrig diskuteras som om de levde sitt eget liv. De tas inte in för att jäklas med folk, utan för att kunna upprätthålla ett välfärdssamhälle. Skattereformen 1990-91 var ett första steg på vägen mot skatteväxling och miljöpolitik. Då skedde just detta att vi sänkte inkomstskatten och höjde en del av miljöskatterna. Jag har ingenting emot denna princip, men skatteväxlingen skall ske i en sådan takt att omställningen är möjlig. Där är jag orolig för Miljöpartiets politik. Den drar ofta väldiga växlar på enormt höjda miljöskatter som skall finansiera alla möjliga åtgärder, inte bara sänkta inkomstskatter. Men Miljöpartiet tar inte hänsyn till att omställningen i den takt partiet önskar inte är möjlig. Ingen vinner på att vi går för fort fram. Då når vi inte ett ekologiskt uthålligt samhälle, utan får i stället ett bakslag. Människor kommer att säga: Det här vill vi inte vara med om. Vi vill inte vara med om miljöpolitiken om den skall kosta så här mycket. En viktig insikt är alltså att energi och miljöskatter är en väldigt liten skattebas jämfört med inkomstskatter. Om man skall få någon väsentlig sänkning av inkomstskatten måste man höja miljö och energiskatterna mycket kraftigt. Det får stora omställningseffekter. Jag skulle välkomna en litet mer realistisk analys av skatteväxlingsidén från Miljöpartiet. Men den är intressant i sig.

Herr talman! Först vill jag säga till statsrådet Östros att Kristdemokraterna inte står för moderat skattepolitik. Vi står inte för socialdemokratisk skattepolitik heller. Vi står för vår egen skattepolitik. Jag tror att vi skall respektera det faktum att vi går till val på vår politik. Väljarna avgör hur stora vi blir. Vi hoppas kunna bli större så småningom. I den mån vi ingår i någon koalition för att regera är storlek och en god förhandling utgångspunkten för vad vi kan åstadkomma. Jag tror att vi skall ha den respekten för demokratins sätt att fungera och inte betrakta varandra som släpjollar. Det är möjligen en signal till Rolf Kenneryd om hur man kan bli betraktad av ett stor parti, inte vet jag. Vi vill i varje fall inte bli betraktade så. Vi är självständiga och bedriver vår politik från de utgångspunkterna. Svaret på frågan om vart vi vill nå med den totala skatten finns nedskrivet. Jag nämnde det i början av mitt anförande. Vi har sagt att målsättningen till att börja med är att komma till 50 % av det totala skattetrycket, ställt mot BNP. Vi föreslår 4,3 miljarder Låt mig också återkomma till de frågor som jag ställde tidigare i mitt anförande. Det vore intressant att få en diskussion och i någon mån ett svar på frågan om kopplingen mellan skattepolitiken och effekten på arbetslösheten. Kanske skulle vi kunna få ett litet kort seminarium. Man skall ju inte spela poker om så här viktiga frågor och gömma sina tankar. Visst söker väl socialdemokraterna och regeringen roten till arbetslösheten? Jag är alldeles övertygad om att de gör det. Min fråga är då: Vad finner ni? Man kan inte bara säga att det beror på nästan allting och att allt har sin del i detta. Var finns de största effekterna? Hur ser ni på det? Hur påverkar kostnadsdrivande skatter och avgifter konsumtionsutrymmet? De är kostnadsdrivande vad gäller produkter och tjänster. Svårigheten att köpa och att exportera dessa minskar utrymmet för konsumtion. Det innebär minskade aktiviteter i näringslivet och leder till arbetslöshet. Är det så? Har ni den uppfattningen? De höga kostnaderna driver de anställda från industrin. De blir ersatta av robotar därför att de är dyra att ha i industrin. Hur ser ni på det? Är det ett bekymmer? Finns det en baksida vad gäller den höga skattepolitik som Socialdemokraterna bedriver? Det är min fråga.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag verkligen uppskattar den ton som Holger Gustafsson har i debatten. Han ställer viktiga frågor, och det är viktigt att vi diskuterar dem här i kammaren. Jag respekterar också att Holger Gustafsson inte står för moderat skattepolitik. Men om ni sätter er i en regering med Moderaterna kommer moderat skattepolitik att vara tongivande. Ni har ju varit med om det 1991-94. Eller var det kd:s skattesänkningspolitik som genomfördes 1991-94? Var det er politik som ytterligare undergrävde statsfinanserna? När ni sänkte skatter för den tiondel som tjänade mest och sedan försökte få ihop utgifter och inkomster och lade bördor på dem som tjänade sämst, var det kd:s politik? När man regerar med Moderaterna, på det sätt som ni gjorde 1991-94 och som jag hoppas att ni inte kommer att göra efter nästa val, blir det moderat skattepolitik som dominerar. Holger Gustafsson frågar om kopplingen mellan skattepolitik och arbetslöshet. Han frågar vad det är som socialdemokraterna menar kan lösa arbetslösheten. Jag skulle vilja nämna de grundläggande faktorer som jag menar avgör om vi skall återkomma till full sysselsättning. Det första grundläggande villkoret är sunda statsfinanser. Det finns ingen som helst möjlighet att gå från stora underskott till ännu större underskott och tro att det ger någon effekt. Om man vill genomföra skattesänkningar måste de finansieras. Om man vill genomföra utgiftsökningar måste de också finansieras. Annars stiger räntorna, och så lägger sig den våta filten över ekonomin igen. Det andra är att när vi har lyckats komma upp på hyggligt fast mark - vi är inte framme än men vi är på god väg - ökar möjligheterna att bedriva en offensiv sysselsättningspolitik. Utbildningssatsningen är ett sådant exempel. Vi satsar 10 miljarder på ett utbildningslyft för hela svenska folket. Vuxenutbildning, högskoleutbildning - alla skall ha möjlighet att få en grundläggande bra utbildning. Tänk om vi hade föreslagit det för två år sedan. Det hade naturligtvis blivit kaos, med höjda räntor. Ingen hade trott att det här landet skulle klara av ekonomin, om någon hade velat öka utgifterna ytterligare. Nu har vi kraften att göra det. Det är en central del av arbetslöshetspolitiken. Det är ett strategiskt vägval. Man väljer antingen låglönejobben, dvs. jobb man inte kan försörja sig på, eller kompetensvägen - en utbildning som gör att man kan efterfråga de nya jobben som ger en lön som man kan leva på. Det är ett strategiskt viktigt vägval. Vad säger kd om det vägvalet? Ställer ni upp på en satsning på vuxenutbildningen? Ett tredje steg, när de två första är avklarade, är naturligtvis en näringspolitik som samtidigt underlättar för nya företag och existerande företag att växa. Det skall inte ske på det sättet att man försöker smörja dem med skattesänkningar som inte är finansierade. Det leder ju bara till höjda räntor. Då får de inte någon efterfrågan och slås ut eftersom de inte kan låna pengar till investeringar. Det skall inte heller ske på ett sådant sätt att man tar bort stora delar av det som också är en viktig del av samhällsekonomin, den kommunala sektorn. Sparar vi där så minskar ju antalet anställda kraftigt. Moderaterna vill spara 8 miljarder. De ställer heller inte upp på våra 2 1/2 miljarder extra i insats nästa år. De vill alltså spara nästan 11 miljarder. Det innebär 40 000-50 000 jobb. Det är inte någon bra politik mot arbetslösheten. Men en näringspolitik som underlättar tillväxten av ny jobb är viktig. Den fjärde frågan är också oerhört viktig. Den bestäms på många sätt utanför detta hus. Det är lönebildningen. Får vi en lönebildning som inte ger inflationspress när vi har massarbetslöshet, utan reallönelyft och inte en massa luft i plånboken, kommer tillväxten att öka. Vi får också en sysselsättningsutveckling som ser bra ut. Det norska exemplet är tydligt. Får man ordning på lönebildningen kommer arbetslöshetsbekämpningen att gå bra. Det är fyra grundstenar, tycker jag, för att klara av att gå mot full sysselsättning.
Herr talman! Först ber jag att få tacka för svaren. Jag tycker att det var glädjande att vi fick en liten diskussion kring detta. Jag tror att det är oerhört viktigt. Jag hade varit glad om jag fått erfara att regeringen har en god insikt i att höga skatter är en bläckfisk som är ett bekymmer i ett samhälle. Det hade kanske kunnat tillhöra någon av de första parametrarna som man är beredd att pröva för att lyfta ur ett problem i en högskatteekonomi den dag då vi har budgetöverskott.
Herr talman! Jag fick inte någon reaktion på frågan om vad ni tycker om den skattepolitik som bedrevs. Jag tolkar det som att kd tycker att den skattepolitik som bedrevs 1991-94 var bra, och att kd i dag också tycker att den fördelningspolitik som bedrevs 1991-94 var bra. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att ni, om ni får chansen att komma tillbaka till regeringsmakten tillsammans med Moderaterna efter 1998, kommer att bedriva motsvarande fördelningspolitik och skattepolitik. Det finns en koppling mellan kd och Moderaterna på det sättet. Den har visat sig i realiteten, genom stora skattesänkningar för dem som har det bra och pålagor för dem som har det sämre. Det tycker jag är tråkigt. Men det är det besked som jag kan tänka mig att jag har fått i dag.

Herr talman! Sverige har en vikande tillväxt och en växande arbetslöshet. Bidragsberoendet ökar och den sociala tryggheten urholkas för allt fler. Det är ett misslyckande för den politik som socialdemokraterna började föra efter valet 1994. Nu ser vi resultaten mycket tydligt. Vi ser hur inriktningen av samhällsutvecklingen har förändrats. Då, 1994, minskade arbetslösheten och ökade tillväxten. I dag, 1996, är arbetslösheten högre och tillväxten lägre. Konsekvenserna av Socialdemokraternas skattehöjarpolitik är inte bara att hushåll med höga inkomster får betala ännu högre skatt, utan att de med låg eller normal inkomst får så litet kvar. Höjda skatter ger i genomsnitt 1 000 kr mindre i månaden. För ett hushåll som har en marginal på bara 500 kr innebär det att man hamnar på minus, att man hamnar i bidragsberoende och i social otrygghet. För det hushåll som tidigare hade en marginal på 1 000 kr i månaden efter alla nödvändiga kostnader betyder höjda skatter på i genomsnitt 1 000 kr i månaden att det inte finns någon marginal längre. Omvänt betyder sänkta skatter en rejäl förstärkning av tryggheten och familjen. Höjda skatter ger inte fler jobb, utan färre. Sedan regeringen inledde sin skattehöjarverksamhet har tillväxten strypts, arbetslösheten börjat växa och antalet nya jobb minskat. Det finns ingen möjlighet att höjda skatter på företag och företagande skall kunna ge fler jobb i företagen. Den ekonomiska politik som ger fler jobb ger stat och kommun större intäkter och bättre utrymme, både för offentlig trygghet och lägre skatter. En vikande tillväxt kommer ständigt att tvinga fram nya sparpaket och höjda skatter om man inte förmår att vända på politiken. Det är den vikande tillväxten som driver fram ett ökat bidragsberoende, en hög arbetslöshet och en urholkning av välfärden. Vi avvisar besparingar som urholkar den ekonomiska tillväxten eller som drabbar dem som inte har något annat alternativ till trygghet. Därför har vi sagt nej till besparingar som drabbar föräldralösa barn, änkor och handikappade. De grupper av människor som är mest utsatta och som har små eller inga möjligheter alls att påverka sin egen situation måste värnas. Vi avvisar därför den genomförda besparingen på assistansersättningen till de handikappade och föreslår att ytterligare 222 miljoner kronor anslås för detta ändamål. Många undersökningar visar att det finns stora resurser i vården som det nuvarande landstingssystemet uppenbarligen inte förmår frigöra. Inte heller lyckas systemet samordna resurser på ett optimalt sätt eller tillvarata den enskildes eller personalens valfrihet. En allmän hälsoförsäkring bör införas som innebär att alla omfattas av försäkringen och att den följer den enskilde i dennes val av sjukvård. Rätten för alternativa vårdgivare skall lagregleras. För att kunna genomföra nödvändiga besparingar och ändå, i högre grad än vad som sker med regeringens förslag, skydda den som har störst behov av vård, tandvård och läkemedel måste de reformer som vi föreslagit om en allmän hälsoförsäkring, om tandvård och om en frivillig läkemedelsförsäkring genomföras i kombination med en avveckling av Apoteksbolagets monopol. De övergripande målen för den ekonomiska politiken skall vara att skapa förutsättningar för en snabb tillväxt, en kraftig ökning av antalet nya arbetstillfällen och en god reallöneutveckling. Detta är av avgörande betydelse för att skapa de medel som behövs för att kunna bistå dem som behöver samhällets stöd. Om dessa mål skall kunna uppfyllas krävs en genomgripande omläggning av den ekonomiska politiken. Stabila offentliga finanser motverkas av en stor offentlig sektor såsom den i Sverige. Den offentliga sektorns inflytande måste därför minskas för att bereda utrymme för privat verksamhet och individuellt ansvar. En överflyttning av verksamhet och finansiering från offentlig till privat sektor skulle, förutom att öka stabiliteten, medföra ett lägre skattetryck och en potentiellt högre tillväxt. Detta skulle på ett avgörande positivt sätt påverka socialpolitiken. Sverige skall och kan bli ett samhälle med ekonomisk tillväxt genom satsningar på kunskap och kompetens, genom sänkta skatter som underlättar för företagande och arbete och genom lägre skatter som ger hushållen och familjerna ökad social trygghet och ökad köpkraft. Ekonomisk tillväxt föds i idéer, visioner, arbete, kunnande och envishet hos människor och i företag. Det samhälle som inte har råd att låta någon lyckas får aldrig råd att ta hand om dem som misslyckas. Nya jobb skapas inte genom deklarationer i talarstolar. Jobb skapas i företag. Utan realistiska förhoppningar om långsiktig lönsamhet får vi inga nya företag och inte heller några nya entreprenörer. Tryggheten sitter inte i arbetsrättsparagrafer, men den finns däremot i en lönsam näringsverksamhet. Trygghet och välfärd förutsätter tillväxt. Det handlar inte om ökade bidrag som kräver höjda skatter. Tvärtom måste det skapas utrymme för att sänka skatter på produktionen, vilket tillsammans med en avreglering av arbetsmarknaden kan ge nya företag och fler jobb. Det gäller inte minst att sänka skatter på det arbete som utförs av personer med lägre inkomster för att dessa skall ges en realistisk möjlighet att kunna klara sin egen ekonomi och kunna leva på sin egen lön. Det mesta av ersättningen för ett jobb måste gå till den som gör jobbet. Vi moderater marginalrättar inte regeringens politik. Vi vet att den leder in Sverige på fel väg. I stället förordar vi en radikalt annorlunda politik som reellt förbättrar företagens utvecklingskraft och ger svenskt näringsliv en starkare internationell konkurrenskraft. Vårt alternativ innebär en politik som leder till minskade offentliga utgifter, lägre skatter och avregleringar. Det är en politik som kan växla upp Sverige på en högre tillväxtbana och som kan pressa tillbaka arbetslösheten. Herr talman! Social välfärd kan inte skapas utan ett samhälle med lönsamma företag som kan bidra till att bära upp och försörja den offentliga sektorn.

Herr talman! Socialdemokraterna gick till val 1994 med löfte om att halvera arbetslösheten. Här i Stockholm lovade de att det skulle bli slut på nedskärningarna i vård och omsorg. Detta är exempel på socialdemokratiska vallöften som syftade till att skapa framtidstro och tillit, men som man inte har kunnat infria. Vad Socialdemokraterna har åstadkommit under de här åren är raka motsatsen. I morse redovisade Anne Wibble en Temoundersökning som visade att nio av tio tillfrågade inte tror på regeringens politik. Hon refererade också till TCO:s och Företagarnas kritik att regeringen ägnar sig åt att finansiera arbetslösheten i stället för att bekämpa den. Då är det inte så konstigt att hopplöshet och en känsla av otrygghet griper omkring sig bland människorna ute i samhället. Kommuner och landsting larmar om situationen inom vård och omsorg. I går kom t.ex. redovisningar över brister inom äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan. Kommunerna saknar 13 miljarder kronor, vilket motsvarar 40 000 jobb. Landstingsförbundet räknar med att gapet mellan behov och resurser inom sjukvården fram till år 2010 uppgår till 7-11 miljarder kronor. För äldreomsorgen är motsvarande gap 12-13 miljarder. Visst finns det osäkerhet i dessa siffror, men de ger ändå en uppfattning om vilka belopp det handlar om. Till detta kommer rapporter om äldre och sjuka som hamstrar läkemedel, eftersom de inte tror sig om att ha råd att köpa ut dem efter nyår med de risker för felbehandling det innebär. Patienter kan komma att använda läkemedel som de inte längre har behov av eller som borde bytas ut till en annan behandling därför att sjukdomen ändrar sitt förlopp. Det är inte konstigt om människor har tappat tron på det politiska ledarskapets förmåga att lösa dagens problem. De år 1994 avgivna vallöftena står i bjärt kontrast till den verklighet som vi i dag lever i. Om framtidstron och tilliten skall kunna återerövras fordras det att Socialdemokraterna och deras vapendragare Centern börjar föra en ekonomisk politik som leder till högre tillväxt och lägre arbetslöshet, men det tycks man inte vara förmögen till i dag. Vi i Folkpartiet, med rötter i den liberala och frisinnade idétraditionen, vill bidra till ett politiskt ledarskap som återupprättar framtidstron och tilltron till det demokratiska systemet. Men för att detta skall kunna uppnås måste mycket bli annorlunda i vårt land. Människor måste kunna lita på samhällets institutioner och på oss politiker. Vid makten måste finnas politiker som har förmåga att på ett ansvarsfullt sätt förvalta skattebetalarnas pengar. Vidare måste de göra det möjligt för människor att försörja sig på eget arbete. Vid makten måste finnas politiker som är kunniga och mogna nog att göra de prioriteringar som fordras för att tillgodose de sämst ställdas behov. I morse tog Anne Wibble ett mycket tydligt prioriteringsexempel. Det gällde Socialdemokraternas bristande förmåga att prioritera. Man har sagt nej till förslaget att vänta med skattesänkningen på starköl, vilken skulle ha haft både alkoholpolitiska effekter och effekten att fastighetsskatten lindrades för skärgårdsbor som nu är rädda för att behöva lämna sina hem som varit i släktens ägo i generationer. Det faktum att samhällsförändringarna går allt snabbare gör paradoxalt nog att långsiktigheten i beslut som rör de institutionella ramarna blir allt viktigare. Den återställarpolitik som Socialdemokraterna fört har därför varit katastrofal. Återställare och ytterkantspolitik måste bytas ut mot en stabilitetspolitik. Stabilitet skapas genom sunda statsfinanser, låg inflation, fasta spelregler för såväl löntagare som arbetsgivare samt stabila självfinansierande socialförsäkringar. Det innebär en politik som bejakar företagsamhet och marknadsekonomi i förening med långtgående ambitioner i fråga om rättvisa och välfärd. Genom riksdagsbeslut har vi lagfäst att alla människor har rätt till sjukvård efter behov. Enligt Folkpartiet liberalernas mening uppnås detta bäst om sjukvården är solidariskt skattefinansierad. Därmed skapas förutsättningar för att alla behandlas med samma hänsyn och respekt. Men detta kräver i sin tur skatteinkomster från arbete. Visst skall det finnas avgifter, men de skall ligga på en skälig nivå så att de inte utestänger grupper av människor från att söka vård; detta på grund av brist på pengar. I dag får vi många signaler om att den gränsen har överskridits. Socialdemokraterna brukar tala mycket om en rättvis fördelningspolitik, men budgetförslaget präglas inte av detta synsätt. Inom utgiftsområde 9 exemplifieras det här med Socialdemokraternas val av nivå för högkostnadsskydd. Vidare har vi försämringen av assistansersättningen, inställningen till vårdgarantin samt neddragningarna av resurser för rehabilitering. I ett välfärdssamhälle måste vården få ta betydande resurser i anspråk. Återkommande undersökningar visar att skattebetalarna är beredda att ge vårdutgifter hög prioritet. Vi i Folkpartiet liberalerna prioriterar vården på flera sätt. Vi prioriterar en politik för fler jobb genom företagande, därför att kampen mot arbetslösheten är nödvändig för att klara välfärden. Vi säger nej till löften om stora generella skattesänkningar och prioriterar i stället bra vård. Vi föreslår att resurser överförs till vårdsektorn från försäkringskassorna. Genom besparingar i statens budget föreslår vi ett statligt stimulansbidrag till äldreboende, bl.a. för att göra det möjligt för fler att få ett eget rum. Vi föreslår ett återställande av nivån för assistansersättningen till funktionshindrade. Vi vill bevara och utveckla vårdgarantin. Vi vill inte dra ned på rehabiliteringsinsatserna. Vi vill ha ett lägre högkostnadsskydd. I många år har vi både på riksplanet och i fullmäktigeförsamlingar förespråkat en politik som innebär ett effektivare offentligt resursutnyttjande. Den ojämförligt viktigaste metoden heter konkurrensutsättning. Förekomsten av enskilda alternativ och entreprenader samt en konsekvent användning av konkurrensupphandlingar ger mycket stora vinster, som direkt kan komma vården till del. I dagarna har för övrigt Landstingsförbundet presenterat en undersökning som visar att specialistläkare i enskild vård, privatläkare, är effektivare än landstingskommunalt anställda. Varför är då Socialdemokraterna så negativa till enskilda alternativ inom hälso och sjukvården? Det är Folkpartiets fasta övertygelse att en ekonomisk politik inriktad på arbete genom företagande skulle leda till ökad tillväxt, vilket i sin tur skulle få avsevärd betydelse för landstingens ekonomi. Vården skulle få del av de växande resurserna. Den del av den ökade tillväxten som innebär en lägre arbetslöshet ger dessutom ökade inkomster för landstingen genom ett större skatteunderlag. Tyvärr tycks målet att halvera arbetslösheten inte kunna uppnås på denna sidan av sekelskiftet om man fortsätter att bedriva den politik som för närvarande förs. Eller är Socialdemokraterna och Centern beredda att ta till sig de förslag som Folkpartiet väckt för att skapa nya jobb? Ett sådant steg skulle förbättra vårdens och omsorgens situation högst avsevärt.

Herr talman! Jag kommer i huvudsak att uppehålla mig vid de ekonomiska förstärkningar som vi föreslår på utgiftsområdet. Innan jag går in på ekonomin vill jag dock uppmärksamma riksdagen på att behovet av lagstiftning inom det sociala området ökar i takt med raserandet av välfärden. Det handlar om människors grundläggande rätt till en försörjning. Det handlar om bemötandet i socialtjänsten. Det handlar om att skydda barnens rätt i socialtjänsten. Det handlar om utsatta gruppers rätt till respekt och integritet samt skydd mot diskriminering och kränkningar. Behovet av en patientlag kommer att aktualiseras, och EU-inträdet kommer att tvinga fram ny lagstiftning på alkoholområdet. 832 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Hur detta skall finansieras har tidigare redovisats av Per Jag vill understryka att våra förslag inte innebär en överbudspolitik, utan det här ingår i vår försvarskamp för att rädda vad som räddas kan av tidigare välfärdsreformer. Vi anser att besparingshysterin nu har gått för långt och att den i vissa fall börjar anta rent groteska former. För att rädda tandvårdsförsäkringen och för att bevara tandhälsan föreslår Vänsterpartiet att bidraget till tandvården ökar med 350 miljoner kronor. Vidare handlar det om 150 miljoner kronor för att hålla nere högkostnadsskyddet, så att det av HSU 2000 föreslagna högkostnadsskyddet på 1 000 kr för läkarvård och 1 000 kr för mediciner kan införas och gälla från den 1 januari 1997. För att den s.k. fria listan skall kunna bevaras anslår vi 50 miljoner kronor. Nästa vecka får riksdagen ta ställning till läkemedelsbetänkandet. Vi får ha en utförligare diskussion då. Men med den bakvända ordning som vi fått i och med den nya budgetbehandlingen kommer riksdagen i praktiken att fatta beslut en vecka före den reella sakbehandlingen - alltså i morgon. Jag vill ge ett exempel för att belysa hur groteskt den här besparingshysterin kan slå. När riksdagen nu tar bort den fria listan drabbas många små utsatta grupper. En sådan grupp är de psykiskt långtidssjuka. Alternativet till medicinering är fysisk tvångssjukvård till stora kostnader. Neuroleptika har inneburit en revolution i behandlingen av schizofrena och stora besparingar för samhället. Problemet, och ett viktigt inslag i sjukdomsbilden, är att de sjuka inte vill ta sin medicin. Tvärtom nyttjar de varje chans att slippa ta sin medicin för att i stället fly in i sjukdomen", med svåra följder. Att nu försöka förmå denna lilla grupp att bli kostnadsmedveten och att försöka få gruppen att frivilligt lösa ut dyra recept strider helt mot förnuftets och logikens lagar. I stället för att vi får en besparing kommer vi att få fler bag laides, glassamlare och uteliggare. Dessutom blir det ökade kostnader för samhället. Anslaget till aids vill vi öka med 5 miljoner. Vi anser att det finns ett billigt och bra försvar mot den sjukdomen i Sverige och att bantningen annars skulle bli för hård. Bidragen till psykiatriområdet vill vi höja med 102 miljoner kronor, varav 100 miljoner kronor skall gå till kommunerna i syfte att hejda den snabba nedtrappningen av stödet till den vuxenpsykreform som har genomförts. Vi har sett många varningstecken. Det är ju många som i dag far illa. Många är hemlösa. Många gräver ned sig i hål. Man kryper ned i Stockholms "katakomber" osv. Vi tycker att avtrappningen går alldeles för snabbt. Vänsterpartiet vill också att en del av de här pengarna skall kunna användas till vård och behandling av tortyrskadade. Två av nämnda miljoner har vi avsatt till forskning kring kortare arbetstid. Det vill vi att arbetsmedicinen tar hand om. Kortare arbetstid är ett viktigt strategiskt inslag i ett socialt rättvist samhälle. Folkhälsoinstitutet får göra stora besparingar under 1997. Vi vill ge institutet 5 miljoner att användas till forskning kring arbetslösheten. Av erfarenhet vet vi att arbetslöshet och ohälsa korrelerar med varandra. Det krävs forskningsinsatser för att se effekterna av den höga arbetslöshet som vi haft under 90-talet. Bilstödet till handikappade vill vi öka med 60 miljoner kronor, vilket vi motiverar i en särskild motion. Vi tror att ett ökat stöd till anpassade bilar inte bara ger den funktionshindrade möjlighet till ett mer oberoende liv utan även kan spara in pengar. Det blir ju minskade kostnader för färdtjänsten och hemtjänsten. Jag vill också påminna om den debatt som fördes här tidigare i dag och som gällde den miljard som skall anslås till privata tjänstebilar. Jag ser här en parallell. Nu har ju bilstödslagen verkat i ungefär sju år. Det är alltså dags för ett generationsskifte, vilket skulle innebära ökade kostnader också för bilstödet. Det är lika angeläget att nämnda grupp får möjlighet att förnya sin bilpark. Vidare vore det ett plus för svensk bilindustri i dag. Slutligen har vi föreslagit att Statens institutionsstyrelse skall få ytterligare 50 miljoner kronor för att ta hand om unga omhändertagna för adekvat och differentierad vård. I dag har många kommuner det dåligt ställt. Det kostar för mycket för dem att skicka sina värstingar till de här utmärkta institutionerna - nu för tiden är nämligen dessa av god kvalitet - och vi tycker att det är väldigt synd. Anslaget syftar dels till att upprätthålla den här verksamheten, dels till att kunna hålla nere priserna så att kommunerna har råd att utnyttja den här möjligheten. Det vore kapitalförstörelse att inte göra så.

Fru talman! Bland allmänheten är hälso och sjukvården en prioriterad del av välfärden. Miljöpartiet anser att sjukvården i huvudsak skall vara offentligt och solidariskt finansierad, så att människor över hela landet kan känna tryggheten att samhället bistår den som blir sjuk eller handikappad eller som på annat sätt hamnar i en utsatt livssituation. När det gäller neddragningarna inom hälso och sjukvården anser vi att regeringen går i otakt med folkets vilja. Vid åtskilliga tillfällen under de senaste åren har svenska folket i olika undersökningar visat att man värderar vård och omsorg mycket högt - ja, så högt att man är beredd att betala högre skatt och avgifter om man vet att pengarna går till vård och omsorg. Det är bara åtgärder mot arbetslösheten som är högre prioriterade. Miljöpartiet är mycket kritiskt till att besparingarna fått fortskrida så att anständighetens gräns redan passerats på flera områden i både landsting och kommuner. Detta beror till stor del på att det generella statsbidraget till landsting och kommuner kraftigt minskat. Motivet till besparingarna är naturligtvis det statsfinansiella läget. Landets kommuner och landsting har, tyvärr, okritiskt och åtminstone under blygsamma protester ställt upp på ett mycket hårt sparprogram. Tyvärr nås vi alltför ofta av rapporter om att sjukhus inte klarar av utsatta mål i fråga om väntetider för sina patienter, om att patienter ibland puffas ut på grund av platsbrist och om att personalen inte hinner med. Dessutom kommer det rapporter om att den vårdande personalen far illa på grund av stress och underbemanning. Trots detta skall landstingen fram till år 2000 spara ytterligare 9 miljarder kronor. Detta är inte hållbart med tanke på att de äldre blir allt fler. De stora besparingarna inom vården görs framför allt genom en minskning av antalet landstingsanställda. Detta sker samtidigt som staten säger sig göra allt som står i dess makt för att minska arbetslösheten. Extra allvarligt i sammanhanget är att dessa förändringar verkställs utan att någon konsekvensanalys har gjorts. När det gäller att motverka neddragningarna inom vården och omsorgen har Miljöpartiet lagt fram flera förslag om att tillföra extra medel till landstingen och kommunerna för att göra det möjligt att behålla vårdpersonal och att förbättra vården. Fru talman! Den aviserade försämringen av högkostnadsskyddet verkställs nu. Miljöpartiet anser att den neddragningen enbart kommer att leda till att de som redan är hårt drabbade får det ännu svårare när det gäller att betala sin vård och att klara sina läkarkostnader. Miljöpartiet föreslår därför att 100 miljoner kronor extra avsätts för att det skall gå att behålla högkostnadsskyddet på en rimlig nivå. När det gäller tandvårdsförsäkringen anser vi att en bra tandhälsa är viktig för alla. Det är därför viktigt att staten även fortsättningsvis subventionerar tandvården. Annars riskerar vi att få en stor grupp som av ekonomiska skäl tvingas välja bort tandvården. Därför säger vi i vårt budgetförslag att 900 miljoner kronor årligen skall tillföras tandvårdsförsäkringen, med start 1998; detta för att kunna upprätthålla en anständig tandvård. Fru talman! När det gäller insatser mot aids vill vi ha en förändring. Vi vill nämligen att 7 miljoner kronor överförs från Smittskyddsinstitutet till insatser mot aids, med inriktningen att motverka just smittspridning. Miljöpartiet av den uppfattningen att reformen är en av de viktigaste reformer som genomförts under de senaste årtiondena. Våren 1996, då de hårt kritiserade förändringarna i assistansreformen genomfördes, försäkrade man från regeringspartiet att de handikappade inte skulle få en försämrad situation på grund av det besparingsförslag som antogs. Det visar sig nu att så inte är fallet. Från handikapphåll upplever man att det sker förändringar som minskar möjligheten till ett liv på de villkor som gäller för övriga medborgare. I ett läge där regeringen säger sig göra allt som står till buds för att skapa nya arbetstillfällen är det svårt att förstå varför det i budgeten inte finns utrymme för det antal assistenter som behövs för att ge de svårt handikappade ett så bra liv som möjligt. Utöver den budgetförstärkning regeringen föreslår för att kompensera löneökningar m.m. när det gäller assistansreformen, anser Miljöpartiet att anslagsområdet behöver tillföras ytterligare 100 miljoner kronor för att ligga på en godtagbar nivå. Om det tillskottet inte räcker för att upprätthålla en acceptabel assistans för de handikappade återkommer vi i den här frågan. Fru talman! Barnombudsmannen är en viktig post, en röst som alltid står på barnens sida, och allra mest på de utsatta barnens sida. Som opinionsbildare är Barnombudsmannen ovärderlig. Miljöpartiet motsätter sig därför de neddragningar regeringen föreslår i anslaget och vi tillför i vårt budgetförslag 1 miljon kronor per år för att Barnombudsmannen skall kunna fortsätta och utveckla sin verksamhet. Fru talman! Vi har tyvärr fått ett större antal hemlösa. Ca 7 000 personer vräks i Sverige varje år från sina bostäder, och omkring 700 av dessa försvinner ur den offentliga statistiken. Med största sannolikhet kan en del av dessa återfinnas bland de hemlösa. Mycket litet har gjorts för att dessa människor skall kunna överleva på ett anständigt sätt, även om man många gånger diskuterat denna fråga. Miljöpartiet anser att 10 miljoner skall avsättas som ett femtioprocentigt stöd för ombyggnad av bostäder anpassade för den här gruppen. Man bör också skyndsamt göra en uppskattning av antalet hemlösa, och man måste erbjuda den här gruppen någon form av eget boende. Stat, landsting och kommuner bör tillsammans arbeta fram en lösning på detta mänskliga problem. Fru talman! Jag ställer mig bakom alla våra förslag och yrkanden. De yrkanden vi avser att votera om har Roy Ottosson redan yrkat bifall till.

Fru talman! Den fråga vi nu debatterar är en huvudfråga för mig och Kristdemokraterna. Den är egentligen en huvudfråga för alla, men när man är frisk och vid god vigör och inte heller någon i den närmaste omgivningen är drabbad kanske man inte inser det. Förr eller senare behöver man själv eller ens närmaste omgivning vården och omsorgen. Det handlar alltså om trygghet, inte bara när man drabbats, utan även när man är anhörig och också när man är frisk. Vården i dag har bekymmer! Ja, till och med stora bekymmer. Resurserna är inte anpassade till behoven. Det får vi dagligen bevis för. Personalen sliter hårt men det räcker ändå inte. Vårdköerna växer, vilket orsakar enorma personliga lidanden, samtidigt som det är dyrt ekonomiskt. Många äldre, många svårt sjuka, får inte den vård och omsorg man behöver och har rätt till. Trots det skärs det ner oerhört mycket i vård och omsorg. Det går inte ihop. Fru talman! HSU 2000 har nyligen lagt fram ett delbetänkande. Gapet mellan resurser och behov ökar kraftigt. Redan år 2000 - det är alltså om drygt tre år - beräknas gapet vara ca 15 miljarder. Det krävs alltså ett enormt tillskott till kommuner och landsting för att de skall kunna leva upp till hälso och sjukvårdslagen. Vi kristdemokrater har gång på gång upprepat att vård och omsorg måste få en särställning. Därför avsatte vi 6,5 miljarder i årets budget utöver vad regeringen och Centerpartiet har föreslagit. Vi omprioriterade inom andra områden. Det räcker inte med att i debatt efter debatt säga att vård och omsorg är viktigt. Vad som är avgörande är om man skapar förutsättningar, om man skapar ekonomisk grund för att det kan bli verklighet. Jag skulle vilja fråga socialdemokrater och centerpartister: Vilka åtgärder är ni beredda att vidta för att de stora behoven inom vård och omsorg skall få tillräckliga resurser? I den offentliga diskussionen hör man av och till argumentet att de gamla måste få bra vård och omsorg därför att det är deras rättighet. De har jobbat ett långt, ofta slitsamt, liv och har betalat sina skatter. Nu är det dags att de får tillbaka det som de har jobbat ihop. Även om den argumentationen är lätt att förstå tycker jag inte särskilt bra om den. Självklart skall de äldre i vårt samhälle ha bra vård och omsorg, men inte enbart däför att de har jobbat sig till det, eller förtjänat det på sina meriter, utan därför att de är värdefulla i sig själva. Hur skall vi annars ställa oss till att ge resurser till alla de gamla som bevisligen inte har bidragit till den offentliga skattekistan? De som har varit sjuka även under den produktiva åldern, de som har varit handikappade, de som varit socialt utslagna, de som har arbetat utan lön och utan ATP-poäng. Listan skulle kunna göras lång. Fru talman! För oss kristdemokrater är just detta en viktig ideologisk markering. Vi skall inte ha en vård och omsorg som skall komma som ett slags belöning. Den skall finnas som en självklar rättighet och erbjudas alla på lika villkor därför att det är värdefullt att vara människa. Sättet vi tar hand om de människor som av någon anledning inte klarar av att sköta sina egna uppgifter och behov är beviset på vilken nivå vår civilisation står på. Det är ett mycket tydligare kännetecken på utveckling än statistiken som visar antalet mobiltelefoner, eller det fyrkantiga BNP-måttet. Det finns vissa begrepp som blir så slitna och missutnyttjade och ges så många olika betydelser att de till slut inte betyder någonting. I den politiska sfären är ordet rättvisa ett exempel på detta. Trots det vill jag gärna ta det ordet i min mun, eftersom det är så viktigt att vi återerövrar dess ursprungliga betydelse. Med rättvisa kan man motivera de mest konstiga beslut om man saknar den ideologiska förankringen i att se på människan som en okränkbar och värdefull person. Men rätt använd hjälper rättvisan oss att se tydligare vilka behov som finns, och vilka beslut som måste tas. Rättvisan säger mig att alla inte kan vara med och spara t.ex. Våra villkor som människor ser olika ut. Vi har olika färdigheter, olika intressen. Vi växer upp under olika omständigheter och har olika tillgångar - såväl materiella som icke-materiella. De beslut som vi tar i riksdagen måste anpassas efter denna verklighet. En gång i tiden pratade Broderskaparna mycket om "bären varandras bördor", en devis som jag känner mycket sympati för. Det är bara att beklaga att denna insikt verkar ha skymts av annan bråte som att till varje pris få budgetar i balans och att sanera ekonomin. Det är ett problem för politiker. Man borde dock bekymra sig för det vårdunderskott som finns, vilket är ett stort problem för den enskilde som drabbas. Kristdemokraterna är definitivt medvetna om statens bekymmersamma finanser. Detta måste hanteras med hög prioritet. Men vi är också mycket medvetna om det vårdunderskott som finns och det har hög prioritet för oss. Men ibland får jag nästan känslan att en ekonomi i balans är ett mål i sig. För oss kristdemokrater kan det aldrig vara så. Ekonomin skall stå i människans tjänst. Den enskilda människan är målet. Ekonomin är ett instrument. Nu när detta instrument har blivit så skevt, måste det rättas till, men inte på ett sådant sätt att människans välbefinnande blir priset. När man då ser och hör vad som händer med vården och omsorgen ute i kommuner och landsting blir man både beklämd och upprörd. Det som håller på att ske är inte vettigt. Jag vill understryka att jag har framfört min argumentation för att jag på ett ännu tydligare sätt ville bevisa och lyfta fram hur angelägna prioriteringarna på vård och omsorg är för hela samhället. Fru talman! Jag återkommer i mina repliker.

Fru talman! De senaste årens stora underskott i statens budget har förvisso tvingat oss att höja skatter och att göra kännbara besparingar på så gott som alla områden. Den höga arbetslösheten är en av huvudorsakerna till underskottet. Den är också en riskfaktor när det gäller ohälsa. Vi vet att det också drabbar barnen. Ingen välfärd kan bestå om inte arbetslösheten minskar och ekonomin kommer i balans. Det är vårt mål att klara det. Det mest grundläggande ur rättvisesynpunkt är att alla, oavsett inkomst, kan få god sjukvård, att funktionshindrade kan leva ett så aktivt liv som möjligt och att barn och äldre får god omvårdnad. Att inte behöva oroa sig för att vård och omsorg finns är en viktig del av vår välfärd. Detta uppnår vi bäst, anser vi, med solidariskt finansierade verksamheter och med samhällsinflytande. Anhöriga till äldre och handikappade gör en ovärderlig insats, ofta utan att få avlastning eller annan hjälp. I regeringens budget finns nu ett anslag som skall användas för att utveckla metoder och former för stöd till anhöriga, och det är mycket välkommet. Mycket av den kritik som riktas mot äldreomsorgen handlar om brister i bemötande. En utredning arbetar med att kartlägga hur äldre bemöts. De har som alla andra rätt att bemötas med respekt och hänsyn och med stor lyhördhet för sina speciella behov. Bemötandet är avgörande för hur vård och omsorg uppfattas, och ett bra bemötande ger bättre vårdresultat. Det är bra att detta självklara lyfts fram. Fru talman! Socialutskottets ansvarsområde tillhör välfärdens viktigaste. Utskottsmajoriteten anser att vården och omsorgen skall vara ett prioriterat område i politiken. Det är därför som vi socialdemokrater inte har dragit pengar från kommuner och landsting. Att de ändå tvingas till nedskärningar beror på att även deras ekonomi är i obalans. Det har regeringen tagit hänsyn till och nyligen tillfört kommuner och landsting ca 3 miljarder kronor för att inte fler skall mista jobbet, vilket också betyder mindre utförd vård. Sjukvården kostar i dag ca 90 miljarder årligen och äldreomsorgen drygt 50 miljarder. Rätt använda räcker pengarna långt. Det är viktigt att påminna om att långt ifrån alla förändringar som nu sker ute i vården beror på att det fattas pengar. Många åtgärder är nödvändiga för att följa med i den medicinska utvecklingen. Vissa operationer ersätts med medicinering, och nya metoder ger kortare vårdtider. Det har visat sig att rätt genomförda åtgärder i patientens hem kan leda till ökad vårdkvalitet. Förändringar är alltid en påfrestning, och det är viktigt att besparingar inte får konsekvenser som vi inte kan tolerera. Vi är nära den gränsen på sina håll, men situationen är olika i olika delar av vårt land. Det har i årets motioner framförts olika förslag som rör vården. Moderaterna vill ha en ny allmän hälsoförsäkring och skrota landstingen. Dessutom vill de ha privatisering och konkurrens. Det senare är också Folkpartiets sätt att lösa problem i sjukvården. Jag tror inte att det löser några problem. Det är inte stora organisatoriska omvälvningar vi behöver. Vår sjukvård är trots nedskärningar av hög kvalitet. Den står sig bra vid internationella jämförelser. Vi behöver åtgärda brister, men den modell som den förra regeringen under moderaternas ledning fick möjlighet att pröva förra mandatperioden förskräckte och fördyrade mer än den skapade förväntningar om goda resultat. Moderaterna vill också ta ifrån kommunerna och landstingen ca 7 miljarder kronor. Kristdemokraterna tar också, men inte lika mycket. Det ger sämre förutsättningar för vård och omsorg. Moderaternas förslag om kraftigt sänkta skatter kommer inte att innebära bättre vård och service, utan krav på ytterligare neddragningar. 70 miljarder har nämnts i debatten i dag. Vad skall moderaterna dra ned på? Alla undersökningar av hur människor prioriterar visar att de flesta föredrar höjd skatt framför fler besparingar inom vård och omsorg. Jag tillhör den gruppen, och jag diskuterar gärna värnskattens övergående till vårdskatt. Dessutom: Varje procent som vi kan få arbetslösheten att minska frigör 10 miljarder. Fru talman! Vi är på god väg att få statsfinanserna i balans. Det ger ett bättre utgångsläge för framtiden, men det kräver att riksdagen nu fullföljer sina beslut om besparingar, även om det känns svårt. Det gäller inom assistansersättningen, läkemedelsreformen och tandvården. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde hade budgeten för den nyss införda assistansersättningen redan överskridits med 900 miljoner. Så kunde det inte fortsätta. Reformen är för viktig för att äventyras av att vi inte har kostnaderna under kontroll. Vi sade också att 900 miljoner är en orimlig besparing. Därför ansträngde vi oss och kunde skjuta till 700 miljoner. Därmed stannade besparingen på 215 miljoner. Den uppnås främst genom att det tydligare klargörs vad staten skall ombesörja och vilket stöd kommunerna i lag har skyldighet att ge. Vi har tydligt sagt i riksdagen att personlig assistans är en lagstadgad rättighet för svårt funktionshindrade personer och att det är viktigt att reformen fungerar som riksdagen har sagt. Vi har fått signaler om bekymmer för enskilda individer. Det har vi tagit till oss. En uppföljning pågår, och vi kommer inte att ge oss förrän reformen fungerar så bra för alla som den redan gör för det stora flertalet. Läkemedelsreformen får vi möjlighet att diskutera i detalj den 27 november. I stort innebär den att vi som köper medicin sällan får betala mer än i dag. De som har stora behov subventioneras mer. Högkostnadsskyddet för läkemedel blir 1 300 kr och för besök i vården 900 kr. De olika högkostnadsskydden kan infalla olika i tiden. Av vikt är att det kommer att finnas ett delbetalningssystem som skyddar för enstaka höga läkemedelsavgifter, och det går att försvara. En besparing på tandvården ligger också framför oss, men jag vill betona att den fria tandvården upp till 19 år kommer att finnas kvar. Det ger alla möjlighet till ett bra utgångsläge. Det förslag om premietandvård som regeringen lade fram i våras och fick dra tillbaka därför att det inte vann stöd i riksdagen hade varit ett bra komplement. Jag beklagar att det inte kunde få genomföras. Fru talman! Socialutskottet vill understryka vikten av att god vård och omsorg för alla prioriteras, för det är en grundläggande trygghet. Jag yrkar bifall till finansutskottets betänkande.

Fru talman! En stark ekonomi är en förutsättning för välfärdssamhället. Det är alltid de svagaste i samhället, de som bäst behöver samhällets gemensamma stöd, som drabbas av en dålig och svag ekonomi. Genom Centerns aktiva och konstruktiva medverkan, har vi lyckats skapa bättre balans i svensk ekonomi. Därmed har vi också skapat en tryggare grund för den sociala välfärden. Vården och omsorgen är enligt vår mening det mest prioriterade området i vårt välfärdssystem. Alla människor måste, oavsett bostadsort och inkomstförhållanden, ha samma rätt och möjlighet att få en trygg och rättvis vård när de blir gamla eller sjuka. Vård om omsorg är en viktig del av vår grundtrygghet. För oss i Centern är det därför naturligt att vården och omsorgen skall vara solidariskt finansierad. Problemen med statens finanser har för kommuner och landsting lett till minskade statsbidrag, mindre skatteinkomster och ökade kostnader för arbetslöshet och socialbidrag. Det har i sin tur ställt betydande krav på besparingar, rationaliseringar och effektiviseringar inom vården och omsorgen. Det har, som det mesta, naturligtvis varit på gott och ont. På senare tid har det dock blivit alltmer tydligt att den nödvändiga omställningsprocessen ibland har gått för fort och att det har gått ut över kvaliteten. Många frågar sig också med fog om det är rimligt att personal som är anställd inom vården skall behöva friställas för att gå hemma och uppbära arbetslöshetsersättning samtidigt som man inom vården upplever att man går på knäna av allt arbete. Att det temporärt kan uppstå den här typen av problem under en omställningsprocess är kanske i och för sig inte så mycket att förvåna sig över. Men samtidigt är det naturligtvis nödvändigt att försöka klara omställningen på ett så skonsamt sätt som möjligt både för vårdtagare och för personal. Det är därför regeringen med Centerns stöd låtit tillföra kommuner och landsting ytterligare närmare 3 miljarder kronor. Av dessa pengar går 1,8-2 miljarder kronor till primärkommunerna och ungefär 0,8 miljarder kronor går till landstingen. Den utgiftsram som regeringen och Centern nu föreslår står i bjärt kontrast till Moderaternas förslag. Moderaterna vill nu minska anslagsramen för vård och omsorg med hela 5,7 miljarder kronor samtidigt som man vill minska anslagen till kommunerna med 10,4 miljarder kronor i förhållande till Centerns och regeringens förslag. Den största delen av denna minskning med 10,4 miljarder kronor skulle naturligtvis också gå ut över vården och omsorgen. Det skulle innebära ca 40 000 färre arbetstillfällen i kommuner och landsting, främst inom vård och omsorg. Det är mycket intressant att notera att skillnaden i utgiftsramar mellan partierna i den borgerliga oppositionen är större än mellan regeringsförslaget och något av de övriga partierna. Mellan Moderaterna och Kristdemokraterna är skillnaden nästan 7 miljarder kronor. Mellan regeringen och Kristdemokraterna skiljer det 1,1 miljarder kronor. Regeringsförslaget ligger således närmare såväl Moderaterna och Folkpartiet som Kristdemokraterna än vad dessa ligger i förhållande till med varandra. Det är intressant att notera detta, och man kan fråga sig hur borgarna med denna splittring skulle kunna sammanfogas till ett gemensamt förslag. Mina vänner, för det hoppas jag fortfarande att ni är, ni behöver uppenbarligen ha Centern med för att komma överens! Moderaternas utgiftsramar för vård och omsorg bygger på principen att en större del av det som i dag solidariskt finansieras med skattemedel, skall finansieras genom försäkringar. Såvitt vi har kunnat förstå rör det sig om ungefär samma princip som i de tankegångar som Socialstyrelsens generaldirektör Claes Örtendahl lyft fram till debatt. Från Centerns sida är vi inte främmande för att låta en större del av välfärden än i dag bygga på försäkringslösningar, men med en mycket viktig skillnad. Vi anser att försäkringslösningar, obligatoriska och frivilliga, kan vara mycket användbara för att ge försörjningstrygghet vid ofrivillig frånvaro från arbetslivet, vid sjukdom, arbetslöshet och olycksfall. Sådana försäkringar kan med fördel fungera parallellt och vid sidan av statens åtaganden. Men det som kan sägas tillhöra välfärdens kärnverksamhet, och dit hör vård och omsorg, måste, anser vi, till största delen finansieras med skattemedel. Behovet av inkomsttrygghet är olika för olika människor och kan därför tillåtas variera. Vård och omsorg får däremot aldrig bli inkomstrelaterat. Det måste alltid ges i förhållande till den enskildes behov, inte till vad han eller hon har kunnat betala i avgift till en försäkring. Från Centerns sida är vi naturligtvis helt införstådda med de problem vi har framför oss vad gäller vårdens och omsorgens finansiering. Det är just därför vi anser att de gemensamma resurser vi får in via våra skatter i första hand skall gå till vården och omsorgen och frigöras från det som vi lika gärna kan försäkra oss mot. Det kan naturligtvis i viss mån komma att innebära högre kostnader för den enskilde. Men det gör ju också Moderaternas förslag. Att övergå från skattefinansiering till försäkringslösningar innebär i sig inte självklart att kostnaderna blir lägre, utan bara att kostnaderna betalas på ett anat sätt. Skillnaden är att vår modell har en helt annan, och betydligt mer solidarisk, fördelningsprofil. Fru talman! Vi menar också att man bör försöka finna kompletterande finansieringsformer för t.ex. sjukvården. En konstruktion som vi skulle vilja se närmare på är en miljöavgiftsmodell, dvs. en modell med avgifter på skadliga produkter inom folkhälsoområdet, t.ex. tobak. Genom sådana avgifter skulle vi kunna uppnå den dubbla effekten att dels få in resurser till vården, dels få en minskad konsumtion av dessa produkter, med minskade sjukvårdskostnader som följd. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.
Fru talman! Vad tänkte egentligen de socialdemokratiska regeringsledamöterna på när de föreslog besparingar på de föräldralösa barnens pensioner? Det var ett förslag som de senare tvingades ta tillbaka. Vad är det för ideologi som ligger bakom förslaget att avskaffa rätten för psykiskt funktionshindrade barn och ungdomar att få välja personlig assistent? Var befann sig Ingrid Andersson när det förslaget presenterades för den socialdemokratiska riksdagsgruppen? Den typen av besparingar går vi moderater emot med all kraft. De besparingar vi står för riktas mot de arbetsföra, mot de långtidsfriska, mot politiker, mot fackliga organisationer och mot administration. De riktas inte mot föräldralösa barn, änkor och handikappade. Vi står kort sagt för både bättre och mer ansvarsfulla besparingar. Vi arbetar för ett samhälle där fler människor får möjlighet att känna den trygghet det innebär att inte vara beroende av bidrag, den trygghet som grundas på vetskapen att man kan leva på sin egen lön. Vi står för ett samhälle där fler beslut fattas hemma av dem som direkt berörs i familjen, inte av oss rikspolitiker. Det är därför vi står för lägre skatter och större valfrihet. Här gäller det att nu bryta upp vårdmonopolet. Vi måste göra det för att öppna för konkurrens, bättre kvalitet, ökad valfrihet och ökad produktivitet. Varför, Ingrid Andersson, skall vi nu lägga pengar på väldigt dyra regionparlament som skall komma till? Slutligen vill jag säga till Roland Larsson: Vem är det som fjärmar sig från alla de samskrivningar i socialutskottet som vi på den borgerliga sidan enades om under hela den gångna mandatperioden? Är det Roland Larsson eller någon annan inom borgerligheten?
Fru talman! I denna kammare är vi överens om att bland det högst prioriterade vi har är vården, omsorgen och välfärden. Sedan skiljer vi oss när det gäller hur vi skall åstadkomma att vi har råd med denna välfärd och omsorg. Vi i Folkpartiet liberalerna är överens med s och c om en skattefinansierad vård. Jag riktar mig nu till dem som har majoriteten och makten. Men när det gäller hur vi skall få råd skiljer vi oss. Såvitt jag förstår arbetar både s och c för att finansiera arbetslösheten, inte för att bota den och bekämpa den. Jag återupprepar min fråga: Kan man tänka sig att stödja en del av de botemedel som Folkpartiet liberalerna föreslagit?

Jag kan göra listan väldigt mycket längre. Jag skulle i denna kammare vilja ha svar på om man kan gå över från att finansiera en arbetslöshet till att bota den, göra den obefintlig och göra patienten frisk.
Fru talman! Jag skulle vilja passa på att ställa ett par frågor under dessa minuter. Jag tror att jag börjar med Sten Svensson. Både i inledningen och i tvåminutersinlägget tog Sten Svensson upp de svagaste grupperna. Det är ett tal som jag ofta hört från Moderaterna. Vi kan gärna klämma åt de näst svagaste grupperna, och gärna ordentligt, men de svagaste grupperna skall vi slå vakt om - de föräldralösa, osv. Hur ser Moderaterna och Sten Svensson på den grupp jag nämnde, kronikerna och de svårt sjuka som ni tar ifrån de fria medicinerna? Det gäller t.ex. de schizofrena, de blödarsjuka, de med cystisk fibros, cancerpatienter, epileptiker, osv. Jag kan räkna upp fler. Vad som är gemensam för dem alla är att de är väldigt hårt drabbade i livet. De har ofta små ekonomiska försörjningsmöjligheter. Det är den grupp som drabbas hårdast av det läkemedelsförslag som nu ligger på bordet. Är inte det en svag grupp, eller hur definerar Moderaterna den gruppen? Sedan skulle jag också vilja ställa en fråga till Ingrid Andersson. Det lät väldigt hurtigt med att vi har väldigt mycket pengar till sjukvård och omsorg. Det ordnar sig, på något vis. HSU 2000 har sagt att det kommer att fattas 15 miljarder fram till år 2000. Tror inte Ingrid Andersson på den utredningen? Tror inte Ingrid Andersson att vi måste ta fram de pengarna? Det är många som tror det. Alla vi som satt i utredningen var helt överens över partigränserna att de pengarna måste vi klämma fram. Jag skulle vilja få ett svar på den frågan.

Fru talman! Många av de neddragningar som sker inom vården beror på att statens generella bidrag till landstingen har minskat. Det är detta som landstingen har brottats med under flera år och skjutit framför sig som ett problem därför att de inte kunnat göra minskningen på en gång. Då tycker jag att man kan ställa sig en fråga. Det har försvunnit ca 10 miljarder från landstingen sedan år 1990. Det motsvarar ungefär 40 000 jobb, dvs. nästan alla de arbetstillfällen som har försvunnit. Har man gjort någon beräkning som visar vad det kostar att göra dessa besparingar? Det är ointressant om landstingen gör besparingar och staten sedan får ta kostnaderna. Här satsar vi massvis med pengar för att försöka skapa nya jobb samtidigt som staten gör besparingar som gör att en mängd jobb försvinner. Samma sak är det egentligen med assistenter till de handikappade i assistansreformen. Även de besparingarna gör att det försvinner en massa arbetstillfällen. Då flyttar man också kostnader. Gör man verkligen beräkningar som visar att man spar, så att inte besparingen i slutändan kostar mer än man sparar? Det är min fråga till Ingrid Andersson. Jag tycker att det förslag om avgifter på det som orsakar vård som Roland Larsson för fram är intressant. Som Roland Larsson minns hade Miljöpartiet en motion om det för ett år sedan, men det var ingen som stödde de tankarna. Roland Larsson tyckte däremot att det låg en poäng i idén, men han stödde den inte då. Men jag kanske kommer att stödja Roland Larsson.
Fru talman! Den här debatten handlar om är argumentering för att ramarna skall bli så anpassade som möjligt efter behoven. Ingrid Andersson säger att vi kristdemokrater drar ner, och så är det de facto. Det säger jag också till Roland Larsson. Det skiljer 6,5 miljarder på våra budgetförslag till kommuner och landsting mellan Kristdemokraternas förslag och Roland Larssons inlägg är intressant. När man trevar litet försiktigt kan man tolka Roland Larsson trevande som att han vill komma tillbaks till den ickesocialistiska gruppen igen, eftersom vi nog behövde honom. Det kanske vi kan få utvecklat. Det vore i så fall intressant rent politiskt. Annars har jag under ganska lång tid varit ganska besviken på Centerpartiet och de prioriteringar det helt plötsligt gör. Vi skall ju debattera högskostnadsskyddet. Där har vi kristdemokrater velat behålla den fria listan för att just de allra svagaste inte skall behöva drabbas så hårt. Vi vill även ha ett oförändrat högskostnadsskydd på 1 800 kr. Det har vi också finansierat, för att de som har de allra största behoven inte skall drabbas hårdare. Vi vet att det redan i dag finns människor som faktiskt inte har råd att betala vad det kostar att gå till apoteket. Detta är en fråga om solidaritet. Vi kristdemokrater vill också i huvudsak ha en solidariskt finansierad sjukvård.
Fru talman! Flera av debattdeltagare har plusposter på just vårt utgiftsområde. Det vore frestande att ta emot dem. Men det kan jag inte, eftersom pengarna tas på andra områden, t.ex. från ekonomisk trygghet vid sjukdom, från arbetsmarknad och arbetsliv, från studiestöd och bidrag till kommuner och från bostadsförsörjning och byggande. Ni är alla goda gåvors givare på just detta område. Förklara för mig hur helheten kommer att se ut med er modell. Jag har betonat hur viktigt det är att arbetslösheten minskas för att välfärden skall bevaras. Men ni minskar ju förutsättningarna med era förslag, och ni gör det i olika grad. Vänstern försvagar budgeten, och det är också oacceptabelt. Moderaternas förslag om allmän hälsoförsäkring har jag försökt att läsa. Det är en stor omvälvning med privatisering ända in i försäkringskassan. Alla skall konkurrera, och marknaden skall styra. Riksdagen skall bestämma vilka behandlingar som skall utföras, och allt skall bli mer tillgängligt, valfritt och dessutom billigare. Jag kallar det tulipanaros, och jag tror att det finns många dolda törnen. Visst skall vi ha ökad samordning mellan systemen, men inte hela havet stormar. Tillskotten för att sänka nivån på högskostnadsskyddet är också svåra att förstå. Det är många olika bud om ungefär samma sak. Skillnaden rör sig om 16 à 17 kr i månaden, och det tycker inte jag är någon avgörande skillnad. När det gäller HSU-utredningen kommer jag tillbaka till den i nästa replik.
Fru talman! I dag debatterar vi de ekonomiska ramarna. Jag håller mig så gott jag kan till det ämnet och återkommer i annat sammanhang till de enskilda detaljerna i budgetförslaget, eftersom jag har anledning att göra det. Det får vara svar på några av de frågor som här har ställts. Vi återkommer till dem. När det gäller ekonomin som helhet har Socialdemokraterna och Centern tillsammans lyckats att minska ränteutgifterna i detta land med 10 miljarder kronor. Det är ingen liten summa. De här 10 miljarder kronorna har naturligtvis inneburit en ordentlig återhämtning i ekonomin totalt sett i ett helhetsperspektiv. Men vi har också insett att takten i omställningsarbetet måste vara rimlig. Det måste finnas möjligheter för verksamheter ute i kommuner och landsting att ställa om sig till de förutsättningar som finns. Därför kan man inte gå snabbare fram i de åtgärder som vi har vidtagit. Alla har ju kunnat följa den kritik som kommer från olika håll. Alla har vi på något vis del i detta. Vi vet att vi måste ta ett ansvar. Till Moderaterna skulle jag vilja säga att det är en fråga som skilt oss åt, och det är den som har med husläkarsystemet att göra. När det gäller ramarna i ekonomin skiljer ni er moderater, Sten Svensson, mera från kd än från oss och mera från Folkpartiet än Folkpartiet från oss. Så ser det ut i fråga om de ekonomiska ramarna. Där vill ni ta 2 miljarder kronor från landstingen och 8 miljarder kronor från kommunerna till vård och omsorg. Jag tycker att det är viktigt att vi klarar ut att det faktiskt finns skillnader, men just på de här punkterna är skillnaden mellan era två partier större än mellan oss två.
Fru talman! Jag har noterat en mycket stark avvikelse nyligen, nämligen Centerns stöd för den förlängda sjuklöneperioden. Sedan vill jag påpeka för Stig Sandström att vi har yrkat avslag på hela läkemedelspropositionen. De alternativ som vi har får inte de följdverkningar som regeringens förslag medför. Jag vill också fästa Stig Sandströms och Ingrid Anderssons uppmärksamhet på den rapport som Socialstyrelsen har lagt fram och som heter Socialbidragstagare och socialbidragens utveckling. Där påpekas att samtidigt som människor tvingas söka bidrag tvingas de också att betala allt högre skatter. I rapporten står: Hushåll med socialbidrag får i genomsnitt ca 21 000 kr i socialbidrag och betalar ca 23 000 Ungefär hälften av socialbidragstagarna i Sverige har förvärvsarbete, en femtedel har t.o.m. heltidsarbete under hela året. Ändå kan de inte leva på sin lön när skatten är betald. Dessa människor vill egentligen inte ha mera bidrag. De skulle vilja leva på sin lön om bara skatterna vore lägre. Och då borde de får göra detta. Jag vill fråga Ingrid Andersson och Stig Sandström: Instämmer ni i kravet att det mesta av ersättningen för ett jobb alltid skall gå till den som gör jobbet? Om svaret är ja på den punkten, vad vill ni då göra för att uppfylla kravet? Det får inte bli så att socialtjänsten och socialhjälpen blir ett slags b-kassa när ersättningen från a-kassan är slut?
Fru talman! Med tanke på Folkpartiets förflutna i Socialdepartementet, där man ju hade en liberal ledning 1991-1994, har vi i den här budgetprocessen varit angelägna om att reparera en del skador som Socialdemokraterna och Centern har förorsakat genom förändringar i assistansersättning och annat. Därför har vi föreslagit en utökad ram för budgetområde 9. Det är finansierat genom att vi har minskat ramarna inom en rad andra utgiftsområden. Man kan slå upp detta i finansbetänkandet för att se vad det handlar om. Om vi genom en sådan här debatt skall skapa en tilltro till oss i det politiska systemet och en framtidstro bland människorna, måste vi när vi sitter i detta trängda ekonomiska läge ta fram förslag och visioner om hur vi kan skapa mer resurser för ett sådant här område. Jag har varit inne på det i de tidigare inläggen. Det här går, som Chatrine Pålsson så vältaligt tog upp, in i hjärteroten på människor. Man vill vara säker på att få en god omsorg om olyckan är framme. I dag är man inte säker på det. Människorna är inte dummare än att de ser att vi inte har de pengar som vi skulle behöva. Det är därför som jag vill få fram en debatt om hur vi skapar nya resurser.

Fru talman! Jag vill inte djupare gå in på den här skattedebatten. Jag är glad för att jag har ett jobb, och jag betalar gärna skatt. Att ha ett jobb är kanske det viktigaste av allt, och jag tror att det gör att man med desto större glädje betalar sin skatt. Men det skall också löna sig att arbeta. Det är en gammal paroll från 50-talet, som vi inte längre håller oss till. Dagens huvudbudskap tycks i stället vara att vi skall sänka vår lön för att få ett arbete, och det är inte bra. Jag vill återkomma till HSU. Ingrid Andersson har lovat att ta upp den i sin sista replik. Jag tror att vi är överens om att de 15 miljarderna behöver tas fram. Om vi börjar ta fram pengarna tidigare behövs det kanske inte fullt så mycket. Men är detta mycket pengar? Nej, jag tycker inte det. Vi "konsumerar" faktiskt arbetslöshet för 50 miljarder kronor. Det har vi råd med. Vi konsumerar också EU-byråkrati för 20 miljarder kronor, som vi inte får ut någonting av. Även det tycks vi har råd med. I det perspektivet tror jag att vi kan ta det som en nationell uppgift här i riksdagen att ta fram de här pengarna. Vi vet ju också att de ger 50 000 arbetstillfällen. Det kan inte vara oviktigt för en regering som har som målsättning att halvera arbetslösheten.

Fru talman! Till Ingrid Andersson vill jag säga att en förändring av högkostnadsskyddet skulle innebära en merkostnad om 16 kr per månad. Det blir kanske så litet om kostnaden slås ut. Skillnaden är den att läkemedelstaket enligt vårt förslag skall ligga vid 1 000 kr medan ni vill att det skall ligga vid 1 300 kr. Om man slår ut skillnaden per månad blir det inte mycket, men om man inte gör det blir det kännbart. Jag träffade förra måndagen några pensionärer på ett pensionärsmöte. En sade: Jag och min fru sade: Jag och min fru konsumerar mycket läkemedel och läkarvård. Vi brukar diskutera vem som skall ha råd att gå till doktorn den här månaden. De kunde alltså inte gå till läkaren och köpa ut medicin samma månad, utan de fick utgå från vem som var i det sämsta skicket. Tillsammans med många andra nya kostnader och försämringar i systemet blir även det här märkbart för många.
Fru talman! Ingrid Andersson framhåller att man inte får det att gå ihop inom utgiftsområde 9 och att det som läggs till är önskepengar. Men ett parti måste ju i sin totala budget prioritera de områden som är viktigast och plocka pengar till dessa från andra områden. Det är inte enkelt. Jag hoppas att alla riksdagsledamöter har en sådan helhetssyn på den politiska sfären att vi förmår flytta pengar mellan olika utgiftsområden. Jag vill, fru talman, citera ett TT-meddelande som kom för två dagar sedan och som har rubriken "S politiker i Falkenberg hoppar av". Det heter där: "Jag känner inte igen den socialdemokratiska politiken längre, den har kommit för långt ifrån solidaritet och rättvisa. Måttet är rågat, säger broderskaparen Per Sjövall. Nu lämnar han samtliga politiska uppdrag inför de nya stora kommunala besparingarna i Falkenberg. Det är inför nedskärningar som slår mot skola, vård och äldreomsorg som han fattat sitt beslut. En hårt belastad åldringsvård väntar att bli av med ytterligare uppåt 50 tjänster i Falkenberg. Luckorna kan kompenseras med äldre arbetslösa, s k 55+. Att först slänga ut anställda och göra dem arbetslösa för att sedan ta in andra arbetslösa i vården är en minst sagt märklig politik. För mig går den ekvationen inte ihop, säger Sjövall." Man avslutar med en kommentar från Hans-Inge "Men skälet att hoppa av kan jag inte se som rimligt, säger Sjögren och tillägger: - Då får vi ju hoppa av alltihop!" Det är väl en signal på att om man inte känner igen den socialdemokratiska politiken är det kanske klokt att hoppa av innan det är för sent.
Fru talman! Vi vet genom HSU 2000 att det behövs mycket mer pengar inom vård och omsorg under de kommande 15 åren, vilket utredningen är enig om. Jag tror att alla här är angelägna om att vi skall ha en bra vård och omsorg i framtiden. Därför förväntar jag mig en bra diskussion om hur vi skall kunna tillföra vården de medel som behövs, inte om hur vi skall spara oss fram. Jag vill påminna om att också Prioriteringsutredningen i enighet har pekat på att de principer som bör vara styrande vid prioritering inom vården även kan vara tillämpliga när vi prioriterar mellan olika områden. Det behövs en bred enighet om vi skall klara av denna stora framtida uppgift. Då måste vi också avstyra moderaternas stora skattesänkningar och marknadsstyrningen av vår välfärd enligt moderaternas modell. Vi måste gå från bidrag till jobb. Det finns ytterligare problem när det gäller assistentersättningen. Tänk om den borgerliga regeringen hade räknat rätt när reformen genomfördes! Då hade vi sluppit många bekymmer. Nu ökar timmarna, och det är fler som får del av denna reform, och det är bra. Men vi kommer att behöva finansiera närmare ytterligare 400 miljoner kronor. Där har vi ännu ett gemensamt bekymmer att klara av, och det måste gå. Det hoppas jag att vi är överens om.

Fru talman! Som sista talare i den här debatten vore det oartigt av mig att polemisera mot mina meddebattörer. Jag skall därför hålla detta anförande med utgångspunkt från det som Barbro Westerholm sade. Hon talade om nödvändigheten av att hitta nya resurser för vård och omsorg. Fru talman! Jag tror att vi i framtiden måste koncentrera våra resurser på det som är kärnverksamheten i den sociala välfärden, på vård och omsorg. Vi måste lyfta ur en del av den försörjningstrygghet som vi i dag har skapat genom skattesystemet till andra system, till försäkringslösningar som ligger utanför statsbudgeten. Man måste göra om strukturen på mycket av den verksamhet som bedrivs. Vi måste minska kostnaderna för samhället, men vi måste också ge större valfrihet och skapa flera alternativ. Vi måste minska avståndet mellan medborgarna och de verksamheter som närmast berör dessa. Vi måste skapa en ny medborgarroll där människor mera aktivt deltar i samhällsarbetet, inte som kunder och konsumenter utan som aktörer, och på ett helt annat sätt tar del i vård och omsorg, något som vi alla alltid någon gång i vårt liv behöver.

Fru talman! Genom moderat politik skulle det se annorlunda ut för medborgarna i Sverige. Genom vår politik skapas ökat välstånd. Lägre skatter ger fler jobb och ökad tillväxt i ekonomin. Den enskilda människan ges möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sig själv och sin familj. Då har vi råd med stabila trygghetssystem och att ge stöd och hjälp till dem som bäst behöver det. Varför buar Sverige? Det var rubriken på ett TV program nyligen. Det är inte så underligt att människor buar. De trodde sig rösta fram en regering som skulle halvera arbetslösheten inom ett par år, men arbetslösheten växer på grund av vikande tillväxt i ekonomin. Människor blir allt mer beroende av de sociala trygghetssystemen, och dessa vacklar. Människor känner sig lurade, i all synnerhet som de inte av egen kraft kan förbättra sin trygghet, eftersom de höga skatterna omöjliggör detta. Allt fler familjer tvingas till socialbyrån därför att regeringen inte kan tänka sig en skattesänkning för barnfamiljer. Enligt Socialstyrelsen betalar - som Sten Svensson tidigare sade - cirka hälften av alla socialbidragstagare skatt, och i genomsnitt betalar de 23 000 kr i skatt medan de får 21 000 kr i socialbidrag. Detta är inte en social politik! Den allra viktigaste socialpolitiken i dag är att sänka skatterna, att låta människor leva på sin lön, att ge människor valfrihet mellan olika alternativ och att ge möjlighet för fler att ta ett ökat eget ansvar för sig och sin familjs trygghet genom kompletterande försäkringar. Vad vill socialdemokraterna egentligen med socialförsäkringarna? Den sociala ingenjörskonsten firade länge triumfer. Nu "när pengarna är slut" - för att citera författaren Anders Isaksson - tycks den stora vilsenheten råda i regeringspartiet. Besparingarna sker blint. Kännetecknande för regeringens politik är att man först kastar upp försöksballonger eller lägger fram förslag - som Svenska Dagbladet skriver den 17 november: "Lagstifta först och tänk sedan!" Det gäller t.ex. den pensionsreform som fem riksdagspartier står bakom och där vi har all anledning att känna oro med tanke på de senaste veckornas olika uttalanden. Jag vill redan nu ställa frågan: Ligger pensionsbeslutet fast? Kännetecknande för regeringens politik är att man lyssnar till de stora mäktiga grupperna, framför allt på LO som står rörelsen nära, medan mindre opinionssvaga grupper och enskilda får ropa förgäves. De 52 000 änkorna som drabbas av nedskärningar av änkepensionerna struntar man i, och man vägrar helt enkelt att debattera den frågan. Halveringen av omställningspensionen motsvarar ungefär det bidrag som regeringen vill ge till LO. Lägg märke till prioriteringen! Det var också meningen att de föräldralösa barnen skulle mista halva sin barnpension, men där blev opinionen alltför stark, och man tvingades att ta tillbaka det förslaget. Vi moderater har föreslagit besparingar inom utgiftsområdena 10, 11 och 12 om ca 6,7 miljarder kronor, men vi säger nej till besparingar som drabbar föräldralösa barn, änkor, handikappade och låginkomstpensionärer. Vi moderater vet vad vi vill med de sociala trygghetssystemen. Vi anser att det även i fortsättningen bör vara en 75-procentig ersättningsnivå genomgående i socialförsäkringarna. Vi anser att vi som är långtidsfriska solidariskt kan ta ytterligare en karensdag, givetvis med det högriskskydd som föreligger i dag. Vi anser att det är viktigt att ta till vara varje människas eget sunda ansvar för sig själv och sin familj. Med våra förslag till skattesänkningar med tonvikt på låg och medelinkomsttagarna möjliggörs detta. Fru talman! Jag övergår nu till att något kommentera de specifika utgiftsområdena. När det gäller utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp har vi moderater motsatt oss den förlängda sjuklöneperioden om fyra veckor, dels på grund av att den är ett dråpslag mot de små företagen, dels på grund av att det i fortsättningen kommer att bli allt svårare för icke "kärnfriska" att över huvud taget få ett arbete. Beslutet kommer att minska antalet arbetstillfällen i arbetslöshetens Sverige. Vi går emot höjningen av sjukpenningen från den 1 januari 1998. Vi vill höja den faktiska pensionsåldern, som i dag endast är 59,5 år, genom effektivare rehabilitering och vi vill öka kontrollen generellt i försäkringssystemen. Det skall inte var möjligt att fuska och manipulera med försäkringarna. Beträffande utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom motsätter vi oss samtliga regeringens besparingar. Vi anser att besparingarna inom änkepensioneringen med ca 900 miljoner kronor strider mot den tidigare överenskommelsen mellan riksdagens partier 1989-1990. Efterlevandepensionerna har också ett retroaktivt inslag som vi inte kan godkänna. Försämringarna i det statliga bostadstillägget för pensionärer innebär att den grupp äldre som länge har burit upp vårt samhälle, låginkomstpensionärerna, får ytterligare en börda att bära. Utgiftsområde 12 gäller ekonomisk trygghet för familjer och barn. Till skillnad från Socialdemokraterna som med arvet från Alva Myrdal styr familjerna till ett enda sätt att leva - båda föräldrarna i förvärvsarbete och alla barn på dagis - vill vi ge barnfamiljerna ökad valfrihet och ökat självbestämmande. Därför vill vi införa ett grundavdrag på 10 000 kronor per barn och år vid den kommunala beskattningen. För familjer där inkomsten är lägre än avdraget skall ett motsvarande kontantbidrag ges. Vi anser också att vårdnadsbidraget och avdragsrätten för styrkta barnomsorgskostnader bör återinföras. När det gäller underhållsstödet har vi redan tidigare framfört att underhållet till de egna barnen alltid skall vara en prioriterat uppgift för varje förälder. Fru talman! Vi moderater slår vakt om stabila socialförsäkringssystem som vi har råd med. Vi sparar på "långtidsfriska" och vill genom skattesänkningar ge allt fler möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin och sin familjs trygghet. Vi vill skydda de människor som har de största behoven.

Fru talman! En av den moderna statsmaktens viktigaste uppgifter bör vara att utforma goda villkor för medborgarnas trygghet och skydda dem mot utrikes aggression, mot inhemskt våld och mot stora inkomstminskningar beroende på sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Det senare görs huvudsakligen inom det vi kallar socialförsäkring - genom sjukpenningförsäkring, genom arbetslöshetsförsäkring och genom försäkring för försörjning efter det att man slutat förvärvsarbeta på grund av sin ålder. Förutsättningarna för en god ekonomisk trygghet i ett land är förstås en god ekonomi och en god sysselsättning. Det handlar, enligt vår uppfattning, om företagandets villkor och om möjligheter att se till att det finns sysselsättning för alla som önskar det. Det är en uppgift som den nuvarande regeringen skändligen har misslyckats med, vilket tyvärr bekräftades så sent som denna vecka. Inget tyder på att regeringen närmar sig de mål man själv har satt upp på sysselsättningsområdet. Det mesta tyder på att man fjärmar sig från dem. Socialförsäkringar kan förstås utformas bättre och sämre. Enligt vår uppfattning skall de både vara försäkringar och vara sociala. Från socialliberal utgångspunkt finns det flera krav som bör vara uppfyllda för att vi skall kunna tala om goda socialförsäkringar. Några av dessa krav är: Alla skall vara med. Poängen är inte bara att alla skall vara med utan också att det är den genomsnittliga risken och inte den individuella som är utgångspunkten för avgiften till sjukpennning och ålderdomsförsäkrning. De bör utformas som en andel av den försäkrade inkomsten. Det bör finnas samma tak för avgifter som för förmåner, och det bör förstås råda balans i de olika försäkringarna över tiden. Det bör också vara rimliga nivåer och goda incitament. Socialförsäkringarna ansågs ju länge vara en av socialdemokraternas bästa grenar, åtminstone av socialdemokraterna själva. Slutet av 80-talet uppvisade en sjukförsäkring som uppgick till 100 % av inkomsten och ibland mer, en sjukförsäkring utan karensdagar, en arbetsskadeförsäkring där kostnaderna galopperade, ett förtidpensionssystem där villkoren vara sådana att antalet förtidspensionerade ständigt ökade. Det fanns också en motvilja mot reformförslag av typen att slussa över kassapengar till sjukvården, från passiv sjukskrivning till aktiv verksamhet. För att vara rättvis, fru talman, skall jag säga att det faktiskt hände saker på några punkter när den förra socialdemokratiska regeringen sjöng på sista versen någon gång på våren 1991. Det handlade om de första dagarna i sjukskrivningen och om att arbetsgivaren skulle stå för sjuklönen de två första veckorna. Under de tre åren 1991-1994 genomfördes stora reformer och förändringar inom socialförsäkringarna, siktande till att få dem att gå ihop och till att få rätt incitament. Det handlade om sådana saker som villkoren inom arbetsskadeförsäkringen, karensdagen inom sjukförsäkringen, utformningen av läkemedelsförmånen, tandvårdförsäkringen m.m., och inte minst om den stora fempartiuppgörelsen om pensionsreformen. Många av dessa förslag kritiserades av Socialdemokraterna i opposition, inte minst förändringarna inom arbetsskadeförsäkringen. Men på några punkter skedde också goda insatser från socialdemokratiskt håll, framför allt vad gäller uppslutningen kring den stora pensionsreformen. I början av förra månaden hade två år gått med den socialdemokratiska regeringen. Det är halvtid och rimligt att se vad som har hänt. Det är mycket som är dåligt, men inte allt. Man har t.ex. fullföljt förslagen om förtidspensioneringen, och det finns några andra ljusa punkter också.

Studiestödet för dem med barn, förslaget i våras om barnpensionen och förslagen då och nu om änkepensionerna står i kontrast mot exempelvis oviljan att gå längre än hittills vad gäller deltidspension. Som redan har nämnts från talarstolen har man under dessa två år, framför allt under det gångna året, skapat osäkerhet om den största av socialförsäkringarna, det allmänna pensionssystemet. Det socialdemokratiska förslagets utgiftsramar för de ekonomiska trygghetsområdena är inte bra. Om socialförsäkringar och ekonomisk trygghet är en av socialdemokratins bästa grenar står det illa till med svensk socialdemokrati och illa till med Sverige de närmaste två åren. Vi har i vårt budgetförlag föreslagit utgiftsminskningar inom andra områden, t.ex. arbetsmarknadsoch bostadsområdet, samt inkomstförstärkningar, t.ex. återställande av matmomsen. Även inom de nu aktuella områdena finns betydelsefulla förslag till utgiftsminskningar. Men för 1997 har vi sammantaget på trygghetsområdena större utgiftsramar än regeringen. Det har att göra med att vi avvisar en del av de besparingsförslag som läggs fram. Det gäller förslagen om änkepensionerna, sjuklönen och flera andra. Fru talman! Vårt samlade budgetförslag innebär bättre villkor för företagandet, lägre utgifter för det allmänna, bättre socialförsäkringar, mer heltäckande sådana och en bättre fördelningspolitik än vad bifall till regeringens förslag innebär. Därför vill jag yrka bifall till vårt förslag.

Fru talman! Arbetslösheten har inneburit att vår välfärd har utsatts för stora påfrestningar, och det är ett hot mot bl.a. socialförsäkringssystemen. Införandet av karensdagar och lägre nivåer innebär att det är svårt att garantera ekonomisk trygghet. I dag ser vi resultatet av detta, när allt fler människor inte kan leva på sin sjukpenning eller sin a-kassa. Konsekvenserna blir att de som har råd skaffar sig privata försäkringar samtidigt som andra tvingas söka socialbidrag för att klara sin försörjning. Detta har inneburit en allt hårdare belastning på kommunerna. I dag finns det människor som helt enkelt inte har råd att vara sjuka. Att vid sjukdom ta ut semester eller ledighetsdagar, byta arbetsskift eller att helt enkelt gå till jobbet trots att man inte är frisk har faktiskt blivit vanligt. Det är en oroande utveckling. Statistiken talar om färre sjukskrivna. Jag tror inte att svenska folket i ett slag har blivit friskare, däremot har det i dag blivit dyrt att vara sjuk. Försäkringsbolagen gör i dag stora inbrytningar på en ny marknad. Det handlar om de privata sjukförsäkringarna. Med glättiga broschyrer säljer man trygghet till dem av oss som har råd att betala. Man kan erbjuda personlig rådgivning om kompletterande sjukförsäkringsskydd och offerter med kostnadsförslag. Det är ett tecken på att vi håller på att urholka den generella välfärden. I årets budgetmotion föreslår vi från Vänsterpartiet att sjuk och föräldraförsäkringen höjs till 80 %. Vi har också varit kritiska till de ändrade beräkningsgrunderna för den sjukpenninggrundande inkomsten. Att som regeringen skriva i budgetpropositionen att detta skall användas till att finansiera en del av en höjning av föräldra och sjukförsäkringen från den 1 januari 1998, tycker vi är att komma med något falska förespeglingar. Sjuklöneperioden har som sagt förlängts från 14 till 28 dagar. I samband med detta har Vänsterpartiet föreslagit att de allra minsta företagen skall undantas från kravet på att betala sjuklön för sina anställda. Vi avser då företag med högst fyra anställda. Det är nämligen just i de små företagen som sjukfrånvaron kan få mest negativ betydelse för verksamheten och ekonomin. I dag har antalet socialbidragstagare ökat i kommunerna. Det är naturligtvis en följd av den höga arbetslösheten, som jag sade förut, men också en följd av de sänkta nivåerna i socialförsäkringssystemen. Kostnaden håller på det här sättet på att flyttas över från transfereringarna till kommunerna. I dag är över 700 000 personer beroende av socialbidrag för att klara sin försörjning. Socialbidragen håller på att bli en försörjningskälla för vissa grupper, helt i strid med det ursprungliga syftet. Det är nu helt nya grupper som uppsöker socialkontoren - ensamma mödrar, pensionärer, arbetslösa, barnfamiljer osv. Kostnaden för socialbidragen bara skenar i väg. Socialtjänsten håller på att förvandlas till en administrativ enhet för ekonomiskt stöd. På det här sättet ökar bara påfrestningarna på den redan ansträngda ekonomin i kommunerna. I Vänsterpartiets budgetmotion lägger vi fram förslag om att kommuner och landsting skall få mer pengar. Förslaget går ut på I budgetpropositionen föreslår regeringen försämringar för pensionärerna. Bl.a. skall änkepensionen behovsprövas. Denna behovsprövning kommer att slå hårt mot de änkor som har låga, eller inga, inkomster. Enligt en bankekonom som uttalade sig i TV i går skulle det också vara de änkor som har de allra lägsta inkomsterna som skulle förlora mest på förslaget. Jag tycker att detta verkar vara en alldeles bedrövlig fördelningspolitik - en politik som helt drar undan tryggheten för människor. En sådan politik är egentligen inte värd att kallas fördelningspolitik. Det är helt enkelt en vedervärdig politik. Åtgärden är dessutom kvinnofientlig. Vänsterpartiet anser att ingen behovsprövning skall ske för inkomster som tillsammans med änkepensioner ligger under den s.k. brytpunkten. Vi har också reserverat medel för detta i vårt budgetförslag. Våra äldre far illa i dag. De berörs direkt av nedskärningarna inom vården och omsorgen och annan kommunal verksamhet. Tandvårdskostnaderna ökar. Som stora sjukvårdskonsumenter drabbas de också av ökade kostnader för vård och mediciner. Vi vet att många helt enkelt i dag inte har råd att lösa ut sina mediciner på apoteket. Om pensionären dessutom har oturen att bo i en fastighet i ett s.k. attraktivt område, för att anknyta till den debatt som förts tidigare i dag, kan den nya fastighetsskatten helt och hållet stjälpa ekonomin. Satsningar på låginkomstpensionärer är därför nödvändiga. En satsning på dessa grupper via bostadstillägget är ett bra sätt att rikta stödet. Regeringen föreslår nu att bostadstillägget sänks från 85 till 83 %. Vänsterpartiet motsätter sig bestämt den typen av sänkning. Vänsterpartiet har lagt fram ett flertal förslag inom det område vi diskuterar nu, det s.k. trygghetsområdet, dvs. område 10, 11 och 12. De anslag vi föreslår tycker vi är väldigt väl motiverade utifrån den situation som många människor befinner sig i dag. Det handlar om att få bukt med de långa köerna till socialkontoren och att vi måste kunna ge våra gamla och sjuka ett värdigt och tryggt liv. Det handlar om en rättvis fördelning och det handlar om att ta krafttag mot arbetslösheten.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 27. Det har inte blivit gjort tidigare i dag. Det går inte att dela upp människan i en del som är sjuk, en annan som är arbetslös och en tredje som har sociala problem. Därför går Miljöpartiet de gröna emot regeringens nuvarande linje som innebär att man stänger ut allt fler från de generella försäkringarna. Miljöpartiet vill i stället ha en grundtrygghet. Det behövs av såväl ekologiska, fördelningspolitiska som ekonomiska skäl. Det viktigaste målet skall vara att tillförsäkra människor ett grundläggande socialt skyddsnät i livets olika skeden. Däremot är det ingen uppgift för det statliga trygghetssystemet att i längden tillförsäkra alla att kunna behålla en uppnådd hög levnadsstandard. Miljöpartiets grundsyn är att alla människor har samma värde, och gemensamma grundläggande behov. Människan är aktiv och skapande. Hon vill och kan ta ansvar. Samhället skall garantera en ekonomisk bastrygghet när människor inte kan försörja sig själva. Däremot är det inte samhällets uppgift att garantera en hög levnadsstandard. Människor har både skyldigheter och rättigheter gentemot samhället. Rättigheten till en grundtrygghet baseras på att vi är medlemmar i samhället, och inte i första hand på vår position i arbetslivet. Det betyder att även arbetslösa, sjuka och handikappade som inte har möjlighet att försörja sig skall kunna lita på att de inte blir lämnade utanför. Samtidigt måste alla som har möjlighet svara för sin egen försörjning. Vi måste solidariskt hjälpa dem som inte har denna möjlighet. Fru talman! I vår partimotion om socialförsäkringarna yrkas att ersättningen i sjukförsäkringen skall vara 80 % för inkomster upp till 4,2 basbelopp - i dag ca 12 700 kr - och för inkomstdelar däröver 40 %. Miljöpartiet föreslår att denna förändring införs från den 1 juli 1997. I samband med förändringen sänks också taket i försäkringen till 6,5 basbelopp. Förslaget innebär minskade bruttoutgifter jämfört med regeringens förslag - 1997 med 300 miljoner kronor och till 83 %. Pensionärer är en av de grupper som återkommande drabbas av regeringens besparingar. Eftersom det kompletterande kommunala bostadstillägget dessutom fasas ut under de närmaste åren medför detta extra påfrestningar på pensionärernas ekonomi. Miljöpartiet anser inte heller att man skall ta upp värdet av pensionärers fritidsbostäder i beräkningsunderlaget för bostadstillägg. Det gör man ju inte för andra invånare i landet. Generellt anser Miljöpartiet att beräkningsmodellerna för bostadsbidrag och bostadstillägg i de flesta avseenden bör utformas på ett likartat sätt. I dag missgynnas pensionärerna när värdet av förmögenhet beräknas. Många barnfamiljer har genom försämrade socialförsäkringsnivåer, minskningar av bostadsbidragen osv. drabbas hårt av de senaste årens nedskärningar. Barnfamiljer är dock ingen homogen grupp, och i Miljöpartiets förslag till förändring av trygghetssystemen tar vi avstamp i ståndpunkten att de som är låginkomsttagare skall skyddas från ytterligare försämringar av sin ekonomi. 80 % av Sveriges föräldrar betalar inte statlig inkomstskatt. För dessa vore ett beskattat allmänt barnbidrag en ekonomisk förbättring gentemot dagsläget. Miljöpartiet anser att detta i ett första steg kan genomföras inom ramarna för ett höjt beskattat barnbidrag på 970 kr för varje barn och månad. Detta medför att större delen av barnbidragsmottagarna får en förstärkning av sin privatekonomi. Även i föräldraförsäkringen under de 12 första månaderna skall ersättningen var 80 %, på samma sätt som i de andra försäkringarna. Miljöpartiet föreslår denna höjning från den 1 juli 1997. Ca 40 000 föräldrar erhåller varje år ersättning från föräldraförsäkringen på enbart garantinivå. Den har under många år legat kvar på 60 kr per dag. Dessa föräldrar har inte kunnat kvalificera sig för en högre ersättning. Vi i Miljöpartiet anser att föräldraförsäkringen bör innehålla ett högre mått av grundtrygghet. Vi föreslår därför en höjning av garantinivån till 180 För att delvis finansiera vårt förslag till ökad grundtrygghet i föräldraförsäkringen vill vi avskaffa de 90 dagarna med ersättning enligt garantinivån som finns i försäkringen i dag. Vi vill ändå införa lagstadgad rätt för föräldrar att vara lediga i sammanlagt 18 månader, men vi är medvetna om att alla inte kan klara detta ekonomiskt. Miljöpartiet anser också att regeringens nya lagförslag om underhållsstöd i stort sett är positivt. Det kommer att skapa större säkerhet vad gäller uppföljande av utgivna bidrag. Vi menar dock att den nya lagen genom sina hårt ställda krav på återbetalning av utgivet underhållsstöd riskerar att medföra att den underhållsskyldige föräldern inte får råd att träffa sina barn. Vi vill bl.a. att man i högre utsträckning än vad som sägs i lagförslaget skall kunna göra avdrag för resor i samband med umgänge med barnen. Det medför att vi förstärker vår budget med 100 miljoner årligen fr.o.m. 1997 för att möjliggöra en tillämpning av lagen ur barnens perspektiv. Det är inte bara försörjningen av barnen som är en angelägen uppgift. Att bibehålla umgänget är kanske än mer angeläget ur ett barnperspektiv. Vi föreslår att en ny gemensam organisation, bestående av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt vissa delar av kommunens socialtjänst och landstingens öppensjukvård slås samman i en lokal organisation. Detta kommer att leda till att människor som är i behov av dessa förvaltningars tjänster ges ett helhetsbemötande. Det kommer dessutom att leda till effektiviseringsvinster vad gäller administration och förvaltning. Miljöpartiet beräknar att vid en sammanslagning av dessa förvaltningar på det sätt som vi beskriver kan en effektiviseringsvinst om ca 200 miljoner föras över till andra angelägna områden. Samma person kan utsättas för tre olika utredningar nästan samtidigt, och bli något slags Svarte Petter, som tidigare har nämnts, som kastas fram och tillbaka utan att någon vill ha med personen att göra. Vi anser att även den statliga ålderspensionen bör bygga på principen om en grundtrygghet som är lika för alla. Riksdagen har dock fattat principbeslut om att dagens ATP-system skall ersättas av ett nytt reformerat system från år 2000 som är annorlunda uppbyggt. Det är enligt Miljöpartiet ett steg i helt fel riktning. Vi menar att det systemet har stora brister och inte håller vad det lovar. Slutligen vill vi inte sätta svaga grupper mot varandra, utan generellt prioritera dem i förhållande till lönehöjningar och förmåner till dem som har det bättre ställt. Vid kopieringsapparaten på mitt våningsplan i Ledamotshuset står det: För att få de rika att arbeta bättre skall vi ge dem högre lön. För att få de fattiga att arbeta bättre skall vi ge dem lägre lön. Det gillar inte Miljöpartiet.